Fru talman! Det var alldeles utmärkt. Vi kom kanske litet längre i debatten om det slutar med att Folkpartiet inte alls har något motstånd mot att vi satsar på att utveckla en starkare regional organisation i Sverige med direktvalda länsparlament. Då kan kanske Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet nästa år komma överens om en gemensam reservation i den här frågan. Jag tycker faktiskt att det vore ett steg framåt i den här backen.

Fru talman! Efter många års diskuterande är det tillfredsställande att vi nu är framme vid ett beslut om en försöksverksamhet med regionala samhällsorganisationer. Jag tycker att det känns som vi står inför ett historiskt beslut. Nu kan vi komma i gång med en försöksverksamhet som genomförs i Kalmar, Gotlands, Skåne och Jämtlands län fram till utgången av år 2002. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Diskussionen om den regionala nivåns organisation har som sagt pågått i många år. Den senaste stora utredningen var Regionberedningens slutbetänkande som kom i februari 1995. Tre modeller för hur den samhälleliga organisationen på regional nivå skulle kunna se ut har förekommit i debatten. Det är mer av samordnad länsförvaltning, kommuner i samverkan, eller Kommunförbundsmodellen, och landstingsmodellen. Regionberedningen föreslog att frågor som rör den regionala utveckling skulle föras över från länsstyrelserna till landstingen. Remissvaren var splittrade. Länsstyrelserna var emot förslaget, landstingen var för och kommunerna hade olika åsikter. Efter detta remissarbete har det till regeringen inkommit begäran om att få bedriva försöksverksamhet från olika län. Som jag redan nämnt är det Skåne, Kalmar, Gotland och Jämtland som behandlas i den här propositionen. När det gäller övriga förfrågningar återkommer regeringen i en proposition i mars nästa år. Fru talman! Jag anser att det är avgörande för om dessa försöksverksamheter skall slå väl ut att det är de politiska partierna i de berörda länen som själva har diskuterat fram egna förslag till försöksverksamheter. Det gör att det är olika modeller som prövas. Om det hade kommit direktiv från regering eller riksdag över hur detta skulle se ut, tror jag att det hade varit dömt att misslyckas. Alla sådana här försök måste växa fram underifrån i en bred demokratisk process. Låt mig nämna de olika modellerna i korthet. I Skåne kommer det att vara den direktvalda modellen där landstinget blir regionfullmäktige från den 1 januari 1999. Fram till dess blir det ett regionförbund. I Kalmar kommer man att använda den indirekt valda modellen - regionförbund. På Gotland kommer man att ha den direktvalda modellen från länsstyrelse till kommunfullmäktige. I Jämtland blir det en samrådsmodell. Här ändras inte ansvarsfördelningen mellan staten och den kommunala nivån. Verksamheten behöver därför inte regleras i lag. Därför tycker jag att Peter Erikssons oro över vad som händer i Jämtland inte behöver vara så stor. Det är de själva som bestämmer. Om de kommer fram till beslutet att de inte vill fullfölja försöket får även det vara med i den utvärdering som skall göras. Jag och majoriteten i konstitutionsutskottet tycker att det finns ett värde i att olika modeller för ökat regionalt självstyre får prövas, och en parlamentarisk kommitté tillkallas snarast för att följa försöken och göra en utvärdering. Behandlingen i konstitutionsutskottet var lika splittrad som den hela tiden har varit i dessa frågor, och det har ju framgått av den här debatten. Några vill inte ha någon politisk mellannivå alls. Andra vill att staten skall gå längre och lägga fram förslag om en regional indelning för hela landet, dessutom skall detta arbete snabbas på, och detta utan att de berörda länen skall vara med i denna process. I stort är det ändå en bred majoritet som ställer sig bakom förslaget. Jag är inte fullt lika orolig som Håkan Holmberg har varit över hur vi skall hantera detta i Uppsala län och Mälardalen. Jag bor själv i en grannkommun, Enköping, och den här frågan diskuteras ordentligt hos oss. Jag har stort förtroende för att vi i Mälardalen kan resonera oss fram till en idé om hur vår region skulle kunna se ut. Men det viktigaste är att de politiska partierna tar den diskussionen. Vi socialdemokrater har börjat föra den, och vi får se var vi hamnar någonstans. Det är klart att det finns frågor kvar att besvara. Det är därför som det är bra att det är en försöksverksamhet som skall utvärderas för framtida beslut. Det är viktigt att vi kommer i gång med försöksverksamheten. Jag kan inte nog understryka vikten av att dessa försök och beslut i framtiden har en demokratisk förankring i berörda län. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Mats Berglind kunde inte nog betona vikten av att det var demokratiskt förankrade försök. Mot bakgrund av detta uttalande vill jag ställa en fråga: Har t.ex. de olika kommunfullmäktigeförsamlingarna i Kalmar län diskuterat och fattat beslut om ett sådant här försök? Kan Mats Berglind svara på det? Det heter här att de politiska partierna själva skulle ha diskuterat fram lösningar. Mats Berglind antyder att det skulle föreligga något slags enighet. Om Mats Berglind lyssnade på mitt inledande anförande hörde han att jag där markerade på flera sätt att någon sådan enighet inte föreligger. Kalmar län är ett exempel. Gotlands län är också ett mycket tydligt exempel på att det inte finns någon enighet. Om detta skulle vara en förutsättning för försöken måste man konstatera att den grunden inte finns. Sedan menar Mats Berglind att vi nu äntligen är framme och fattar ett historiskt beslut. Då vill jag fråga Mats Berglind om han tycker att det underlag på vilket vi fattar detta historiska beslut är fullgott.
Fru talman! Som svar på flera av frågorna som rör vissa län, bl.a. Gotland, vill jag hänvisa till att Lilian Virgin har begärt ordet i frågan. Hon kommer senare att redogöra för hur man hanterat detta på hemmaplan. När det gäller demokratin i detta är jag medveten om att det inte finns någon fullständig enighet bland samtliga politiker. Men det finns ändå en tillräckligt bred majoritet som berörs av detta för att jag skall tycka att man skall lyssna ordentligt på dessa människor och försöka göra dem till viljes.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att säga att jag hajade till litet grand när jag hörde Socialdemokraterna prata om att detta är ett historiskt beslut. Man har inte så stora fordringar på historiska beslut om man tycker att detta är ett sådant. Trots allt har detta blivit ganska mycket av en tummetott i förhållande till vad som en gång avsågs, och vad som förhoppningsvis skulle kunna bli av detta. Det känns litet tråkigt att man nu kan se hur inte bara betänkandet till slut har krympt utan också hur Jämtlandsdelen trillar av projektet. Jag tycker att förankringen mellan framför allt departementet och Jämtland verkar litet dålig när det gäller hur man har lagt upp detta och hur det fungerar. Tycker verkligen Socialdemokraterna att detta är en bra modell, trots att det samma dag som man fattar beslut om att Jämtland skall vara med i projektet kommer information till Stockholm om att samrådsorganet inte längre finns kvar? Det kan väl i alla fall inte ses som någonting positivt.
Fru talman! Det finns naturligtvis ingenting positivt med att hamna i ett läge där en försöksverksamhet kanske inte går att genomföra. Men jag undrar om Peter Erikssons förslag att regering och riksdag skall besluta om en verksamhet de själva inte ens är med på är bättre? Jag tycker att det är klart mycket sämre. Ja, jag tycker faktiskt att detta är ett historiskt beslut. Jag försökte redogöra för en liten del av de diskussioner, de motsättningar och de problem som har förekommit i de olika regionerna när det gäller den regionala samverkan. Att tycka att det är någonting försumbart att komma i gång med en sådan här försöksverksamhet tycker jag är en dålig verklighetsbeskrivning. Alla sådana här försök, oavsett vad de handlar om - frikommuner, kommunreformen eller vad som helst - har visat sig ha ett oerhört värde inför de fortsatta diskussionerna. Socialdemokraterna kommer att följa dessa försök mycket noggrant.
Fru talman! Det finns olika meningar när man genomför en stor organisationsförändring. Det är ingenting speciellt eller konstigt med det, utan det är någonting alldeles normalt. Man kan inte förvänta sig att alla aktörer i ett län helt plötsligt skall poppa upp och tycka likadant. Det finns naturligtvis landshövdingar och länsstyrelsefolk som är väldigt nöjda med den position de har i dag, och som kan känna att de förlorar på den nya konstruktionen. Men jag menar att medborgarna i de olika regionerna sammantaget vinner på att man inför länsparlamentsmodellen. Framför allt innebär denna modell att vi här på statlig nivå släpper ifrån oss makt ned till de olika regionerna. Därför är det en mycket bättre modell att man visar litet mer konkret och direkt vilja från statens sida genom att säga att man tar ansvaret för att föra besluten nedåt i maktstrukturen.

Fru talman! Vi ser litet olika på detta, Peter Eriksson och jag. Det framgår alldeles tydligt nu. Jag menar att det är mycket olyckligt om regering och riksdag i ett ovanifrånperspektiv beslutar över hur vissa regioner skall utforma sin verksamhet. Det är oerhört värdefullt att ha en demokratisk förankring i de berörda regionerna innan man genomför sådant här. Detta skall absolut inte föraktas. Att det sedan finns olika åsikter bland olika grupper osv. kan vi aldrig komma ifrån. Men det måste vara viktigare att man har ett underifrånperspektiv när man diskuterar sådana här frågor.
Fru talman! Det finns i och för sig inget att invända mot det samarbete som bedrivs mellan län och kommuner i Mälardalen. Jag har fullt förtroende för de personer och lokala partier som deltar i detta, och jag förstår att även Mats Berglind har det. Men jag tycker att det är viktigt - och nästan en skyldighet för en ledamot av konstitutionsutskottet - att påpeka att det kan finnas faror i denna utveckling om man inte tänker efter vad man håller på med. Den skulle kunna leda till ett införande av beslutsorgan som får ersätta ett antal av de nu ingående länen och landstingen. Det tror jag inte riktigt är vad medborgarna i några av kommunerna eller länen runt Mälaren har tänkt sig. De problem jag har berört här, om Stockholm skall vara med eller inte osv., antyder att detta inte är någon rysligt enkel fråga. Det finns skäl att också föra en debatt av det här slaget, med någon förståelse för verklighetens komplikationer.
Fru talman! Jag är inte säker på att jag förstod allt av det som Håkan Holmberg sade. Men vi kan ändå känna att vi är överens om grundsatsen: Detta är ingen lätt fråga. Den är inte lätt att hantera för oss i Mälardalen, och den har inte varit lätt att hantera i de regioner vi nu diskuterar. Det är därför oerhört värdefullt att en försöksverksamhet kommer i gång så att man kan upptäcka för och nackdelarna innan man genomför detta på ett större fält.

Fru talman! Debatten om hur den regionala nivån i Sverige skall organiseras har pågått i flera år. Ibland har den varit livlig, ibland mer lågmäld. Jag tror att det finns många anledningar till att den regionala nivån har blivit allt mer intressant. Det handlar om EU-inträdet som har medfört att statens ställning i några avseenden försvagats till förmån för mer beslutsfattande i Bryssel och Strasbourg. Många av de länder Sverige skall samarbeta och konkurrera med i Europa är länder som har en stark regional nivå. Det handlar om kommunernas allt starkare ställning som ställer krav på mer samarbete över kommungränserna. Det handlar om ekonomins internationalisering som bl.a. har medfört att företags vilja att etablera sig mindre handlar om nationella regler och lagar och mer om de fördelar man kan hitta med att finnas i en viss region. För mig är regionfrågan i första hand en fråga om demokrati. Frågan man måste ställa sig är: Om det stämmer att den regionala planeringen blir viktigare för att åstadkomma tillväxt och utveckling, bör då inte de regionalt verksamma förtroendevalda få en starkare ställning? För mig är svaret givet. Jag tycker att det är viktigt att demokratin förstärks på alla samhällsområden. Härvidlag skiljer sig inte regionfrågan från några andra frågor. Jag har kunnat konstatera av den debatt som förts att få eller inga hävdar att förändringar på den regionala nivån inte behövs. De flesta tycks vara ense om behovet av förändringar. Det är hur dessa förändringar skall se ut som debatten handlar om. Regionberedningen, som presenterade sitt betänkande i februari 1995 hade ett svar. Utredningen tyckte att landstingen bör ta över ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelserna. Andra hävdar att det är i kommuner i samverkan eller kommunalförbund som de regionala frågorna bör lösas. Det har även funnits de i debatten som tycker att länsstyrelserna även fortsättningsvis bör vara dem som har ansvaret för den regionala utvecklingen, och att denna organisation bör förstärkas. Regeringen har inte med denna proposition tagit slutlig ställning till vilken modell som bör gälla. Vi har beskrivit en försöksverksamhet som, när den har utvärderats, skall ge oss ett bättre underlag för det slutliga ställningstagandet. De län som försöksverksamheten omfattar har utan undantag själva bett om att få delta. Samtliga nu aktuella län får dessutom medverka på det sätt som de själva önskat. Det har varit viktigt för regeringen att inte pådyvla något län lösningar som de inte själva har velat ha. Grundbulten i försöken handlar om lokal uppställning och lokalt inflytande. Jag tror att erfarenheterna från de län som nu får starta kommer att vara till stor nytta när vi under nästa mandatperiod skall ta slutlig ställning till vilken modell som är bäst. Av motioner som inkommit i anknytning till propositionen och av debatten här i kammaren har jag kunnat dra slutsatsen att det dels finns partier som vill gå snabbare fram, dels finns ett parti som vill bromsa. Regeringen, den socialdemokratiska riksdagsgruppen och Centerpartiet har funnit att de förslag som denna proposition redovisar är väl avvägda, såväl vad avser demokratisk överbyggnad som ämnesmässigt innehåll. Vi vill just nu inte gå fortare fram än så här, samtidigt som det är viktigt att försök kommer i gång. Förutom de försök som nu föreslås, har Stockholms län, Västmanlands län och Västerbottens län inkommit med begäran om försöksverksamhet. De kommer att få svar i en proposition som aviserats i mars och vars huvudsakliga innehåll kommer att vara frågan om det nya västsvenska länet. Det är viktigt att påpeka att frågan om den regionala samhällsorganisationen inte är avgjord med denna proposition. En parlamentarisk kommitté skall följa försöken och komma med förslag under nästa mandatperiod. Jag vill också ta tillfället i akt och kommentera ett par av de borgerliga partiernas ställningstaganden med anledning av propositionen. Att Moderaterna inte vill se landstingen som den organisation som får ta över det regionala utvecklingsansvaret är lätt att förstå. Moderaterna vill ju över huvud taget inte ha några landsting, eftersom de vill finansera sjukvården genom försäkringar i stället för via skatter. Moderaterna avvisar inrättandet av obligatoriska kommunalförbund, s.k. regionförbund. Man säger sig ändå acceptera försökets första del i Skåne, som är just ett sådant obligatoriskt kommunalförbund. Jag förstår i och för sig att det har varit diskussioner inom Moderata samlingspartiet mellan företrädare på central och lokal nivå. Men tillåt mig ändå tycka att resultatet av dessa samtal blivit något märkligt. Än märkligare blir det när man säger att man accepterar försökets första del i Skåne men avvisar samma försök i Kalmar. Motiveringen skulle vara att det är för få som efterfrågar försöket i Kalmar. Ansökan från Kalmar är undertecknad av Landstinget i Kalmar län och av Kommunförbundet i Kalmar län. Jag har själv deltagit i ett möte i Kalmar med samtliga kommuner och partier närvarande. Ingen sade sig där vilja avstyrka att försöket genomfördes på detta sätt. Det är svårt att se linjen i de moderata argumenten. Det verkar som om Moderaternas linje är en kompromiss mellan vad lokalt och centralt placerade tycker. Det är väl okej, men det håller inte som inställning hos det största oppositionspartiet här i kammaren. Fru talman! Jag ska be att få läsa ett stycke: Regionfullmäktige skall ha beskattningsrätt, ansvara för akutsjukvård, regional planering, utveckling av kommunikation, vissa utbildnings och miljöfrågor. Regionerna skall inte vara överordnade kommunerna. Länsstyrelsens kontrolluppgifter skall därför även i fortsättningen vara en statlig angelägenhet. När regionfullmäktige är infört kan det föråldrade systemet med landshövdning som högsta respresentant för länet avskaffas. Fullmäktiges ordförande bör överta den representativa funktionen. Detta är inget citat ur propositionen. Detta är taget ur ett förslag till handlingsprogram för Folkpartiet. Folkpartiet anser att förslaget om obligatoriska kommunalförbund strider mot regeringsformen. Självfallet har vi på departementet noga studerat om propositionen kan anses strida mot de krav på laglighet som gäller. Birgit Friggebo tog även initiativ till att en lagrådsgranskning kom till stånd. Jag har aldrig tvivlat på förslagens laglighet och har därför inte tagit initiativ till någon lagrådsgranskning. Att förslagen är korrekta och inte i strid med rådande lagar bekräftas nu av Lagrådet efter någon veckas granskning, och de har även godkänt propositionen. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi i kammaren får möjlighet att föra den här diskussionen. Jag tror också att det finns anledning att även ute i landet fortsätta denna viktiga demokratiska debatt. Arbetsmarknadsutskottet har föreslagit att en arbetsgrupp bör inrättas i regeringskansliet för att följa utvecklingen i försökslänen och vid behov rapportera tillbaka till regering och riksdag. Som jag tidigare har sagt kommer en parlamentarisk kommitté att utvärdera försöken. Detta motsäger dock inte arbetsmarknadsutskottets förslag. Det kommer att uppstå en rad frågor som måste lösas, bl.a. i samband med nästa års budget, när gränssnittet för vilka kultur och regionalpolitiska medel som skall över till den regionala nivån skall fastställas. Jag tar därför till mig utskottets uppfattning och kommer att tillse att en sådan arbetsgrupp inrättas.

Fru talman! Det är väl riktigt att som inrikesministern göra en distinktion mellan ett försök och det slutliga ställningstagandet, men det måste ändå finnas så pass mycket substans bakom besluten om försök att de blir rimliga. Ministern talade om den regionala nivån i Europa och jämförde med Skåne. Det kan vara någorlunda rimligt. Men det är inte speciellt rimligt att sedan jämföra med Kalmar län. Man kan inte göra det, och därför blir våra ställningstaganden olika. Det finns mycket gott att säga om Kalmar län, det ljusa Småland och hela Öland, men någon region i europeisk mening är det icke, vare sig historiskt eller på annat sätt. Jag betonade att regionförbunden borde vara frivilliga. All right, om alla kommuner vill gå med är allting bra. Men vad händer när någon kommun sedan vill gå ur? Redovisa det! Åsikten att det inte skall vara obligatoriskt grundar jag faktiskt på den kommunala självstyrelsens princip, så den är viktig. Jag måste också fråga ministern om handläggningsordningen. Det finns mycket kritik i betänkandet, och det har framförts mycket kritik här i talarstolen mot handläggningen och kvaliteten på det material som lämnats till oss. Under själva överläggningen får vi höra att en del av försöket, det s.k. Jämtforum, tydligen inte blir av. Är detta en tillfredsställande ordning?
Fru talman! Skåne blir ett län från den 1 januari 1997. Kalmar är ett län. Vad är det för principiell skillnad som gör att man från moderat håll godkänner något i Skåne som man inte vill godkänna i Kalmar län? Om handläggningen vill jag säga att denna proposition har tagits fram i en mycket stark demokratisk ordning. Vi har haft överläggningar med kommunförbund, med landstingsförbund, med berörda län och med berörda partier, som har fått vara med och påverka utformningen. Sedan har ju Lagrådet granskat detta och kommit fram till att det inte finns någon kritik att rikta mot innehållet i propositionen. I Jämtland har man fått exakt vad man ville. Men när förslaget sedan skall läggas på riksdagens bord säger jämtlänningarna att det nog inte var så bra och att man egentligen inte vill. Detta är ett problem för jämtlänningarna och inte för regering och riksdag.
Fru talman! Beträffande Kalmar län har det ungefär 245 000 invånare. Jag vill upprepa vad jag antydde också i mitt inledningsanförande. Det är orimligt att göra en jämförelse om de historiska regionerna i Europa på den grunden. Skåne har större befolkningsmängd. Redan det är en skillnad. Det finns också andra skillnader. När det gäller den demokratiska förankringen säger inrikesministern att berörda partier, landstingsoch kommunförbunden i länen har blivit tillfrågade. Det är alltså den demokratiska förankringen, dvs. presidierna eller styrelserna i t.ex. landstinget i Kalmar län, kommunförbundet därstädes och berörda partier. Jag kan inte tycka att det är en tillfredsställande förankring, när man nu talar så mycket om den demokratiska förankringen. Sedan måste väl ministern ha något mer att säga om Jämtforum än att det är precis som man har tänkt sig. Det måste ändå ha kommit som en obehaglig överraskning det som hände i dag.
Fru talman! Då menar Nils Fredrik Aurelius att de län som har en mindre befolkning inte skall vara aktuella för försök när de själva vill det, utan det är först när de kommer upp i en befolkningsstorlek à la Skåne som de skall vara berättigade till ett försök. Vad är det för demokrati? Jag vill framhålla att jag i Kalmar län har träffat samtliga kommuner och samtliga partier i en gemensam överläggning. Alla har slutit upp bakom detta. Sedan återigen till frågan om Jämtforum. Jag förstår icke diskussionen. När man får exakt vad man vill, vad har man då att klaga på?
Fru talman! Noga räknat yttrade sig Lagrådet egentligen inte över det som vi frågade om, dvs. grunden för överförande av statliga uppgifter till ett obligatoriskt regionförbund, utan det kommenterade kommunernas rätt att delegera. Men i och med att det inte sade något i den andra frågan får man väl tolka det som att Lagrådet tycker att det är okej att göra, och det accepterar vi. Det är ändå rimligt att ställa den sortens frågor. Jag har aldrig tvivlat, säger Jörgen Andersson här. Det är ju bra att det finns någon av oss som inte tvivlar på någonting. Men konstitutionsutskottets uppgift är just att vara litet tvivlande och ställa frågor. Här handlar det faktiskt ändå om ett överförande av beslutsfunktioner. Det skulle enligt min uppfattning närmast vara tjänstefel av konstitutionsutskottet, om man kan använda ett sådant uttryck, att inte be Lagrådet om åtminstone någon form av reaktion på detta, och det var vad vi gjorde. Jag antar att vi får se nya förslag så småningom från regeringen på detta område. Det här kan inte vara sista ordet när det gäller den regionala organisationen. Det är alldeles uppenbart. Kan vi lita på att regeringen nästa gång presenterar rimliga konstitutionella överväganden i sin propositionstext?
Fru talman! Jag har inte kritiserat konstitutionsutskottet. Jag tycker att det var bra att konstitutionsutskottet begärde en lagrådsprövning. Jag har ingenting att invända mot det. Då fick vi ju frågan prövad, och Lagrådet har kommit med sin prövning. Så det tycker jag var helt i sin ordning. Jag ser också med tillfredsställelse att vi fick frågan prövad. Men jag gjorde bedömningen att förslaget var så pass fast i köttet att vi kunde lägga fram det. Håkan Holmberg ställer en fråga om hur det skall gå till nästa gång regeringen kommer med en proposition i dessa frågor. Vi kommer att handlägga det på samma kvalitativa sätt som med den här propositionen.
Fru talman! Det sista var inte så där väldigt uppmuntrande. Det kan faktiskt betyda att det kommer att slarvas en gång till med konstitutionella överväganden som borde ha gjorts av regeringen och som inte konstitutionsutskottet skulle behöva ta upp sin tid med att begära att få in eller att försöka göra själv. Skälet till att jag reagerade mot Jörgen Anderssons "släng" var att Folkpartiet anklagades för det som konstitutionsutskottet sedan beställde av Lagrådet, mot bakgrund av ett citat från en majoritetsskrivning i förslaget till nytt handlingsprogram för Jag kan försäkra Jörgen Andersson att det inte står i Folkpartiets förslag till handlingsprogram att man skall slarva med regeringsformen. Jag hoppas att denna enkla synpunkt ändå kommer att vägleda regeringen nästa gång det är dags.
Fru talman! Håkan Holmberg och jag är fullständigt överens. Man skall inte slarva. Det har vi heller inte gjort. Det är kvalitet bakom den här propositionen.

Fru talman! Det är synd att inrikesministern nu gick när företrädarna för de små partierna går upp i debatten och tänker ställa litet frågor. Det förstår jag inte, men det är en annan sak. Erfarenheten har lärt oss att förslag om förändringar i vår samhällsorganisation måste bygga på en bred lokal och regional förankring. Problem, synpunkter och önskemål i olika delar av landet måste fångas upp. Det är inte meningen att det skall centralstyras. Att hitta vägar för att öka medborgarnas möjligheter till inflytande är kanske en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. Att slå vakt om våra demokratiska värden är att skapa ett samhälle som präglas av gemenskap, omtanke och öppenhet. Ett samhälle där alla människor får komma till tals och känna delaktighet. Ansvarsfördelningen mellan kommunerna, regionerna och staten måste bygga på subsidiaritetsprincipen, där frågorna hanteras så nära människorna som möjligt och också kan skötas mest effektivt. Det är naturligtvis inte självklart att de nuvarande länen i alla lägen är lämpliga som geografisk grund för de regionala uppgifterna. Samtidigt är det värdefullt att det positiva i dagens indelning tas till vara. Det gäller att finna en indelning som har förankring bland medborgarna men också förutsättningar att mobilisera regionens egna resurser mot gemensamma mål. Fru talman! Jag har velat säga detta för att deklarera Kristdemokraternas principiella synpunkter. Vi är alltså för regionparlament under förutsättning att demokratin fördjupas. Det är ändå detta som var ambitionen från Regionutredningen. Fru talman!

Detta låter bra. Men vid närmare analys av propositionen finner man att dessa skrivningar om starkare demokratisk förankring i första hand är tillämpliga vad gäller försöksverksamheten i Skåne och på Gotland. På Gotland innebär förslaget att medborgarna omgående ges möjlighet att utöva inflytande över den regionala samhällsverksamheten genom att det direktvalda kommunfullmäktige tar över ansvaret. 1999, dvs. efter allmänna val 1998, vilket innebär att man även där ger medborgarna en reell möjlighet att utöva ett inflytande över den regionala samhällsverksamheten. I fråga om Kalmar län däremot avser man att fram till år 2002 behålla en organisation med regionförbund, det som är en temporär övergångslösning i Skåne. Jag förstår inte detta. Socialdemokraternas företrädare: Hur kan man tycka att detta är fördjupad demokrati? Motiven till att man i Skåne snabbt går ifrån regionförbund över till det direktvalda nya landstinget eller regionfullmäktige är uppenbara och också ganska välmotiverade. Det handlar om att medborgarna skall ges vidgade möjligheter att påverka. Möjligheterna för medborgarna att påverka en samhällsfråga avtar om man bygger upp indirekta valorganisationer. Det är därför som försöksverksamheten i Kalmar län inte är i harmoni med de fina och vällovliga syften som regeringen framhåller under "Allmänna överväganden". Fru talman! När jag fick kännedom om den här propositionen ställde jag en fråga till inrikesministern om demokratifrågan, för jag tycker att den är så väsentlig. Det var i början av september. Jag fick ett ganska kort svar där Jörgen Andersson sade: "Jag kan försäkra Chatrine Pålsson att de åtgärder som regeringen kommer att föreslå riksdagen bl.a. syftar till att skapa förutsättningar för en bättre demokratisk förankring." Därför är det förvånande att sedan läsa propositionen, där man tror att det är ordet "regionparlament" och inte innehållet som är det viktiga. Jag kan också meddela att de kristdemokratiska företrädarna bifogade ett särskilt yttrande och lyfte fram demokratifrågorna när ärendet behandlades både i kommunförbunden och i landstingsstyrelsen. Inte heller det har man brytt sig om. Jag tycker att det är litet grand av lurendrejeri om man först säger att regeringen och Centern nu vill fördjupa demokratin och sedan inför indirekta val. Det är en stor del av kommuninvånarna, i varje fall i Kalmar län, som de facto inte kommer att ha någon representant i den så viktiga styrelsen, som skall besluta i så viktiga frågor. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till vår motion K12, yrkande 1 och 2. Jag vill understryka att Kristdemokraterna är positiva till ett ökat medborgarinflytande, en vidgad demokratisk process, men negativa till sådana här dumma förslag.

Fru talman! På direkt anmodan vill jag gärna svara Det är ju så att utveckling föder förändring, och förändring kan föda utveckling. Bl.a. mot bakgrund av att vi nu har en länsindelning som är 150 år gammal tycker jag inte att det är helt fel att nu i en försöksverksamhet pröva nya metoder för att utveckla den regionala verksamheten och ge den starkare demokratisk förankring, i ett föränderlighetens Sverige och en föränderlighetens värld. Slutmålet när det gäller val till regionfullmäktige är självklart direkta val, Chatrine Pålsson. Men en begränsad försöksverksamhet bör pröva flera olika lösningar och samla olika erfarenheter, för att vi skall kunna göra en - helst riktig - bedömning i nästa steg. Den utvärdering som är nödvändig under och efter den försöksverksamhet som vi i dag har att fatta beslut om må visa på de erfarenheter som i nästa steg kan vara av värde för att ytterligare förstärka den regionala demokratin och den regionala utvecklingen. Utan försök - inga erfarenheter. Utan erfarenheter - inget nästa steg. Det har vi varken råd eller tid med. Jag vill ställa en fråga till Chatrine Pålsson om demokratin, eftersom hon betonade den: Menar Chatrine Pålsson verkligen att ett av våra kommuner och vårt landsting indirekt valt regionfullmäktige, som har att arbeta för länets utveckling, är uttryck för mindre demokrati än en av landstinget indirekt vald länsstyrelse, som i länet i huvudsak har att vara statens förlängda arm?
Fru talman! Jag måste då ställa en mycket rak och konkret fråga till Sivert Carlsson: Om man inte vill ha ett system, vad finns det då för anledning att pröva det i fem eller i varje fall fyra år? Kommuninvånarna i Kalmar län vill inte heller ha det; jag har också varit ute och pratat litet med folk. Men man vill ha den här lilla spännande förnyelsen utan att se riktigt vad den innehåller. Sivert Carlsson säger att man inte har råd att göra vissa saker. Men hur har man råd att slösa bort både pengar och resurser på ett sådant här försök, som man ändå inte kommer att arbeta vidare med och som faktiskt strider mot Regionberedningens intentioner? Så till frågan som Sivert Carlsson ställde till mig. Jag vet att länsstyrelsen inte är ett direktvalt organ. Men landstings och kommunfullmäktige är ju direktvalda organ. Det är 13-15 % i Kalmar län som nu de facto inte kommer att få någon representant i styrelsen. Jag vet att Socialdemokraterna har förhandlat med Vänstern, men i övrigt står både Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna helt utan representant i styrelsen. Det kallar inte jag för en fördjupad demokrati.
Fru talman! Jag har redan svarat på den första frågan om en bred försöksverksamhet. Jag skall inte uppta tiden längre än som behövs. Chatrine Pålsson säger att det kommer att finnas kommuninvånare i Kalmar län som inte är representerade. Jag vill påstå att fördelningen av platserna i styrelse och fullmäktige ytterst avgörs av väljarna. Genom samarbete och en bra samverkan, där några partier, bl.a. mitt, har avstått platser, har en överenskommelse träffats som innebär att alla Kalmar läns partier och kommuner blir representerade i regionfullmäktige, och även i styrelsen som ordinarie eller ersättare. Endast Kristdemokraterna har i en protokollsanteckning meddelat att man "avstår från platser i fullmäktige och styrelse intill dess att riksdagen fattat beslut i frågan". I övrigt har samtliga partier - även Moderaterna och Folkpartiet - ställt sig bakom en överenskommelse beträffande platsernas fördelning i styrelsen och fullmäktige. Det är ett bevis på att man i samverkan vill arbeta för länets utveckling och vågar pröva nya förvaltnings och ansvarsformer. Min fråga till Chatrine Pålsson blir självklart: Kommer Kristdemokraterna efter riksdagens beslut i dag fortfarande att föredra att stå utanför detta arbete i Kalmar län genom att inte ingå i styrelse eller regionfullmäktige?
Fru talman! Det som är så fel i hela den här uppbyggnaden är att det är 13 olika valda församlingar som man skall välja från. Då förstår ju var och en att det är de större partierna som tar hem spelet. Det är tolv kommuner och ett landsting. Det är därför det blir så fel. Det hade ju varit mycket lättare om det bara hade varit val från landstinget. Då hade det varit en mer demokratisk process. Vi kristdemokrater har i vårt arbete när det gäller regionparlamentet försökt att vara konsekventa. Vi hade hoppats att få gehör när vi så tidigt som i mars månad lämnade in de här olika yttrandena. Vi hade hoppats bli bemötta med respekt. Nu har vi inte blivit det. Då kommer inte jag här att deklarera hur vi kommer att göra, men det är inget tvivel om att vi är mycket oroade över det sätt på vilket man lokalt i Kalmar län arbetar med demokratin. Det kan jag gott säga. Jag hoppas att vi i fortsättningen skall kunna komma vidare och nå en gemensam syn när det gäller demokratifrågor.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå Chatrine Pålssons tonläge i den här debatten. Jag kan inte förstå att det skall vara så förskräckligt farligt för en regering och en riksdag att lyssna på de lokala företrädarna och de lokala partierna och försöka gå dem till mötes med en försöksverksamhet som ändå präglas av den anda som Regionberedningen har eftersträvat. Sakfrågan tycker jag att Sivert Carlsson redogjorde för så grundligt och bra att jag absolut inte behöver upprepa det.
Fru talman! Jag menar att man mellan varven inte riktigt har lyssnat. Då hade man kunnat komma vidare tillsammans. Det är helt riktigt att majoriteten har varit med om det här beslutet. Hur Moderaterna, som har vice ordförande-posten i landstingsstyrelsen, har ställt sig får väl Nils Fredrik Aurelius beskriva. Jag vill fråga om Socialdemokraterna vill ha indirekt valda länsparlament eller inte. Det vore väl bra för kammaren och för väljarna att få reda på vad ambitionen är med en fördjupad demokrati. Är det indirekt valda parlament, eller är det direktvalda parlament?
Fru talman! Vi kan vara ganska entydiga på en punkt: Jag tror att det är en fördel att ha direkt valda parlament. Men det som har framgått av den här debatten, och av många års debatt innan den, är att det inte är så enkelt och att alla inte är så överens. Skulle vi ha väntat tills alla var så säkra och så överens i den här frågan är jag rädd för att det hade tagit ytterligare många år fram i tiden innan vi hade kommit någonstans. Därför är det bra att vi gör olika försök och utvärderar dessa. Chatrine Pålsson är besviken över att inte Kristdemokraterna som ensamt parti kan komma med skrivelser som vi skall rätta oss efter i regering och riksdag, men hon får faktiskt ursäkta oss. Vi kan inte vänta även i sådana här frågor på total enighet. Vi är tacksamma att vi kan bilda en bred majoritet och därmed klara av sådana här frågor.
Fru talman! Anledningen till att jag tog upp det är att det har sagts från både inrikesministern, Mats Berglind, Sivert Carlsson och andra att man är helt överens. Politikerna i Kalmar län och i andra län är helt överens. Jag kan då tala om att även vi kristdemokrater i grunden var överens, så det hade inte behövts så stora eftergifter. Man kunde ha anammat demokratifrågorna. Jag är helt säker på att vi kommer att få rätt i vår kritik mot indirekta val. Nu är det ju inte så lätt att omorganisera en sådan stor verksamhet, speciellt om den är historisk, och sedan tro att det går över en natt att föra den tillbaka igen. Man sätter ju in en organisation, och det kostar pengar och är dyrt på många olika sätt. Det är därför det är viktigt att tänka sig för.

Fru talman! Det känns bra, tycker jag, att vi nu efter många års diskuterande och debatterande med olika intensitet är framme i en situation då det kan genomföras försöksverksamhet kring den regionala samhällsorganisationen. Jag tror dock ibland att den här frågans vikt kan komma att överdrivas. Jag tror att många människor mindre frågar efter vilken samhällsorganisation vi har och mera efter effektiviteten och vad som kan åstadkommas i de olika samhällsorganisationerna. Det som föranleder mig att begära ordet är att vi har motionerat om en försöksverksamhet i Västmanland. Vi tycker alltså att det är bra att de olika försöken kommer i gång, men vi tycker också att det för att få en allsidig prövning av olika möjligheter är angeläget att också försöka utveckla länsstyrelsefunktionen och skapa ett bättre och mera sammanhållet uppträdande av staten i de olika länen. Det utesluter inte att man får nya samverkansformer där kommunernas samverkan med staten är ett viktigt inslag i arbetet. Vi vill också utifrån demokratiska synpunkter diskutera försöksverksamhet som innebär att länsstyrelsens styrelse väljs på ett helt annat sätt än för närvarande. Vi menar att styrelsernas ledamöter bör vara valda av regeringen och ha förankring ute i länen. Vi tycker också att man bör förändra landshövdingens roll på sådant sätt att den folkvalda styrelsen får betydligt större möjligheter att fatta beslut i de olika regionala frågorna. En annan viktig aspekt för oss i det här sammanhanget är att staten uppträder i olika skepnader i de s.k. sektorsmyndigheterna. Utvecklingen är ju för närvarande att sektorsmyndigheterna uppträder mindre i de olika länen genom att man bildar större regioner. Dessa sammanfaller inte för de olika myndigheterna, och detta gör att man får en mycket splittrad bild. Vi har en uppfattning om att man skulle kunna genomföra en försöksverksamhet där de olika statliga sektorsmyndigheterna och sektorsverksamheterna kunde samlas under en mera effektiv ledning i de olika länen. Det här menar vi är väl motiverat för en försöksverksamhet i Västmanlands län. I anslutning till propositionen om förändrad regional samhällsorganisation ansökte länet om att bli med i den här försöksverksamheten. Det omnämns också i propositionen, och där har statsrådet Andersson, både i propositionen och här tidigare i debatten då han var närvarande, uttalat att det skall komma ett svar på den här ansökan om en försöksverksamhet med den inriktning som jag kort har beskrivit här. Detta svar skall komma i den proposition som kommer i mars och som skall behandla i första hand västra Sverige. Jag har, fru talman, inget yrkande. Jag har en önskan om att vi skall få ja till vår framställan om försöksverksamhet. Nu ställer riksdagen inte proposition på önskemål, så jag vill bara framföra det till regeringen. Jag hoppas att vi kan få den här möjligheten att se om man kan effektivisera, förbättra och öka slagkraften i det statliga uppträdandet på den regionala nivån.

Fru talman! Jag vill i mitt inlägg ta upp den gemensamma folkparti och moderatreservationen nr 6, där vi motsätter oss propositionens förslag om att överföra uppgiften att fördela kulturpolitiska medel från statens kulturråd till de regionalpolitiska självstyrelseorganen från den 1 juli 1998 i bl.a. Skåne län. Det är två aspekter som jag anser särskilt viktiga att belysa. Om två veckor kommer riksdagen att behandla kulturfrågor i den stora kulturpropositionen och kulturutskottets betänkande. Vi kommer då bl.a. att ta ställning till ett förslag till ett nytt statligt bidragssystem för regional kulturverksamhet, som avses träda i kraft den 1 januari 1997, utom när det gäller länsmusiken där införandet skjuts upp i avvaktan på diskussioner mellan Statens kulturråd och Landstingsförbundet. Den nya bidragsformen, som kallas stödenheter, skall ges till verksamheter som även stöds av kommuner och landsting, som uppfyller vissa fastställda mål för verksamheten och som redovisar resultatet av den. Regeringen föreslår skilda anslag för olika institutionskategorier, dvs. regionala teater-, dans och musikinstitutioner, regionala museer, länsbibliotek, länskonstnärer och regionala resurscentrum för film och video. Även bidragen till länsmusiken skall, som jag redan sagt, införlivas i systemet. Tydliga villkor skall ställas, t.ex. på ökad turnéverksamhet, arbete för att nå nya publikgrupper, samarbete över konstområdesgränserna eller ökat samarbete mellan professionella och amatörer. Regeringen fattar beslut om vilka institutioner som skall vara stödberättigade, och antalet stödenheter per institution fastställs av Statens kulturråd, vad gäller museerna efter hörande av Riksantikvarieämbetet och vad gäller de regionala resurscentrumen för film och video efter hörande av Filminstitutet. Ett system med riktade bidrag införs för speciella satsningar, och medel för riktade insatser skall kunna fördelas till verksamheter som berör mer än en institution. Bedömningen av det statliga bidragsbehovet skall ske utifrån verksamheten i sin helhet. Lokalkostnader skall dock inte beaktas. Att i det här nya systemet föra över beslutanderätten från Statens kulturråd till de regionala självstyrelseorganen förefaller mig vara helt felaktigt. Ett organ vars egna ekonomiska insatser i vissa fall är en förutsättning för det statliga bidraget och vars fastställda mål och verksamhetsuppföljning skall vägas in vid bidragsfördelningen skall alltså självt fördela dessa bidrag, dels till sina egna institutioner, dels till de kommunala motsvarande institutioner som i det här sammanhanget måste uppfattas som ett slags konkurrenter. Nog är risken för jäv och intressekonflikter uppenbar. Nog kan man tänka sig att de nationella kulturpolitiska signaler som ju bidragsfördelningen är avsedd att skicka ut får en alldeles egen, i det här fallet skånsk, tolkning. Nog kan man tänka sig att vissa mindre relevanta kriterier kan smyga sig in. Hur har man tänkt sig att hantera en institution som söker riktade bidrag tillsammans med en institution i ett annat län? Tar man över beslutet över den delen av bidraget också? Innebär uppdelningen mellan självstyrelseorganet och Statens kulturråd att de skånska institutionerna löper risk att bli mindre väl tillgodosedda vid fördelningen av de riktade bidragen? Den positiva effekten för hela Sveriges kulturliv av det nya bidragssystemet skulle vara betydligt säkrare om regeringen hade valt att avvakta med det skånska experimentet. Det regionala inflytandet kan säkras på betydligt enklare sätt, t.ex. genom ett alldeles vanligt yttrandeförfarande. Vill det regionala självstyrelseorganet tillföra egna mål och egna kriterier kan man ju göra det i sin egen bidragsgivning till de egna och de kommunala institutionerna. I Skåne skall de regionala kulturanslagen fördelas av det nya regionförbundet redan från den 1 juli 1997. Min andra kritikpunkt gäller tidsplanen. Nästa budgetår, 1997, fördelar alltså Statens kulturråd för första gången bidrag enligt det nya systemet liksom man enligt förslaget avses göra för perioden den till försöksperiodens slut i december år 2002 ligger fördelningen hos landstinget i Skåne län. Försöket har, säger propositionen, kringgärdats av vissa restriktioner. Det skall finnas skydd för snabba förändringar i bidragsnivån. Det skall finnas uppställda krav på ekonomiska motprestationer från kommunala och landstingskommunala huvudmän, m.m. Det borde i verkligheten innebära att de regionala beslutsfattarnas insats blir huvudsakligen symbolisk. Med de kulturpolitiska risker försöket innebär anser jag att det är ett högt pris man betalar för denna symbolhandling. Att försöksverksamheten skall ligga till grund för en lämplig regional beslutsordning för kulturområdet gör att man borde ställa tydliga krav på försökets utformning, annars blir det inte relevant. Fru talman! Jag har inget ytterligare yrkande.

Fru talman! Som flera talare har sagt i debatten tar nu riksdagen ställning till de första stegen mot en vidgad länsdemokrati. Det är en principiellt viktig fråga, och det är positivt att det nu kan bli möjligt att starta den försöksverksamhet som det här är fråga om, så att länsfrågorna kan läggas under länsinvånarnas inflytande och kontroll. Jag har därvid ingen annan uppfattning än den som Centerpartiets talesman i den här frågan tidigare i debatten gett uttryck för. Jag kan också i allt väsentligt instämma i vad inrikesministern tidigare sade här i debatten. Jag vill i första hand begränsa mig till den försöksverksamhet som föreslås starta på Gotland.

I syfte att kunna pröva olika modeller och få så bred erfarenhet som möjligt av försöken har skiftande lösningar valts i försöksverksamheten. Således finns en särskild modell för Skåne, en annan i Kalmar län, en tredje i Jämtlands län - som tydligen nu inte vill vara med - och ytterligare en variant har valts för Gotland. Det är förnuftigt att pröva flera modeller. Det ger möjlighet att få ett bredare erfarenhetsutbyte av försöken när det är dags att sedan gå vidare. Utskottet säger också, liksom regeringen, att det är viktigt att försöken har en lokal förankring. Jag vill understryka det. Därför har sådana län valts ut till försök där framställningar från respektive län har gjorts om att få delta i de här försöken. Inrikesministern har i debatten betonat att detta är mycket väsentligt. Han sade att varje län har fått välja den modell som de själva vill ha. Det har inte funnits någon ambition att pådyvla länen någon lösning som de inte själva vill ha. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att det är en mycket klok modell. Det ger förutsättningar för att mycket bättre kunna utnyttja ett lokalt engagemang för att nå ett bättre slutresultat, och ett bättre slutresultat är ju en starkare demokrati på länsplanet. I syfte att få denna bredare erfarenhet har regeringen för Gotlands del också valt att inordna länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen i länsstyrelsen. På Gotland finns också en lokal debatt om huruvida man inte bör söka ytterligare en variant för att få ännu bredare erfarenhet från försöksverksamheten. Från flera håll finns synpunkter om att man skulle dela på beslut och administrativt utvecklingsarbete mellan länsparlamentet, dvs. den nuvarande fullmäktigeförsamlingen, och länsstyrelsen. Jag tycker att det ligger mycket i de synpunkter som har framförts för en sådan modell. Det gäller kanske framför allt för ett så litet län som Gotland, för att man inte skall förlora i tempo och bli alltför splittrad av en försöksverksamhet innan en slutlig modell för länsdemokratin valts för hela landet. Jag ser heller inte att en sådan lösning på något sätt står i strid med vare sig förslagen i propositionen eller det som utskottet uttrycker. Snarare ger utskottets skrivning stöd för att så breda erfarenheter som möjligt bör hämtas ur försöken. En ytterligare variant skulle bli möjlig att utvärdera om just försöket på Gotland vidgades på det sätt som den lokala debatten på Gotland har tagit upp. Jag ser det också som viktigt att en sådan modell prövas, eftersom ett så brett lokalt engagemang som möjligt på det sättet kan tas till vara. Finns dessa tankar lokalt bör de heller inte uteslutas centralt av riksdag och regering. Jag förutsätter således att regeringen i verkställighetsarbetet tar vara på den här möjligheten för att få så bred erfarenhet som möjligt av länsdemokratiförsöken. I övrigt, fru talman, ber jag att få instämma i de yrkanden som Sivert Carlsson har anfört tidigare i debatten.

Fru talman! Eftersom inrikesministern visade mig och kristdemokraterna nonchalans och Agne Hansson, som i stort sett delar hans åsikter, nu har varit uppe i talarstolen måste jag fråga Agne Hansson om vi fortsättningsvis när Centern och Socialdemokraterna samarbetar kommer att få se dumma förslag därför att man skall pröva dem någonstans. Vad jag förstår av Centerns åsikter och även av Socialdemokraternas ambitioner är det en fördjupad demokrati och också ett direkt regionparlamentsval som är målet. Det är allvarligt för vårt land om man nu runt omkring i landet skall se olika försöksprojekt som man redan vet är dåliga. Är det här en engångsföreteelse, eller kommer vi att få se fler sådana?
Fru talman! Jag hade inte tänkt ta upp den lokala debatten om Kalmar län i kammaren, eftersom Sivert Carlsson tidigare har redogjort för den på ett mycket tydligt och bra sätt. Låt mig ändå konstatera, eftersom jag nu blev apostroferad av Chatrine Pålsson, att det var ett fantastiskt anförande som Chatrine Pålsson tidigare höll i den här debatten och även håller fast vid. Hon deklarerade klart att vi i Kristdemokraterna är för regionparlament och länsdemokrati, men bara om vi får som vi vill - om vi inte får som vi vill är vi emot. Chatrine Pålsson! Vad är det här för typ av demokrati som Kristdemokraterna sysslar med?
Fru talman! Om vi går litet djupare än det ytliga betraktandet handlar det inte om att få som man vi vill. Att inte få det är man nog ganska van vid som ett ännu så länge relativt litet parti i Sveriges riksdag, och även på andra sätt. Men om vi har en ärlig ambition att beskriva våra åsikter med särskilda yttranden och att föra fram dem i god tid och detta sedan nonchaleras av demokratins s.k. försvarare på olika plan, vilket Centern ju är, då handlar det inte om att få som man vill. Jag skall gärna skicka över vårt särskilda yttrande om en fördjupad demokrati - vi har ju nära mellan bänkarna här - så att Agne Hansson får se det. Jag tycker inte att det skall tas som att vi inte får som vi vill. Det handlar inte om det. Frågan om hur vi skall få ett demokratiskt bättre land få demokratin att fungera är mycket viktigare och borde tas seriösare än så.
Fru talman! Jag tar verkligen seriöst på de demokratiska frågorna. Det första anförande jag höll i Kalmar läns landsting, när jag kom in där 1970, handlade om en fördjupad länsdemokrati. Den här frågan har varit under debatt länge, och det tar tid innan vi nu kan ta ett första steg. Det var inte för att skämta jag gjorde min sammanfattning av Chatrine Pålssons anförande, för det säger faktiskt en hel del. Hon har själv sagt att hon är för regionparlament och länsdemokrati, och man tillstyrker tydligen propositionen på alla ställen utom när det gäller Kalmar län. Där är man emot, därför att man inte hela tiden har fått som man velat när vi har löst de lokala frågorna där. Jag medger gärna att vi ännu icke har kommit till en fulländning av länsdemokratitanken i Kalmar län. Men det är bättre att ta ett första steg än att inte ta något steg alls.

Fru talman! Precis som det har sagts i debatten i dag har det varit en del turbulens på Gotland omkring propositionen om den regionala samhällsorganisationen. Gotland föreslås ju omfattas av försök vad gäller både det regionala utvecklingsansvaret och en vidgad länsförvaltning. Det var ett enigt kommunfullmäktige som i december 1995 i remissvaret på Regionberedningens betänkande förklarade att kommunen var beredd att ta över det samlade regionalpolitiska utvecklingsansvaret för regionen Gotland. Kommunen underströk också att det med tanke på såväl det regionala perspektivet som Gotlands geografiska läge är viktigt att ön är ett eget län med egen länsstyrelse och får behålla de länsmyndigheter och andra länsfunktioner som inte blir föremål för huvudmannaskapsförändringar. Länsstyrelsen i Gotlands län har också i en skrivelse till regeringen den 29 maj i år uttryckt önskemål om att få genomföra en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. När propositionen kom i oktober började frågan debatteras livligt på Gotland. Det resulterade i att kommunfullmäktige på nytt behandlade frågan den 25 november 1996. Kommunfullmäktige beslöt då på nytt att säga ja till försöksverksamheten, nu i den form som föreslås i propositionen. I diskussionerna inför fullmäktigebeslutet var det en del som var mot en försöksverksamhet, medan andra ville pröva en variant av försöksverksamheten med den utformning som Agne Hansson beskrev i det förra anförandet men som kommunfullmäktige nu har sagt nej till. Det här beror bl.a. på att länsstyrelserna har skött frågorna om det regionala utvecklingsansvaret bra. Främst beror det dock på en rädsla för att länsstyrelsen på Gotland inte skall kunna behållas som en egen länsstyrelse. Det är därför viktigt att, precis som regeringen har gjort i propositionen, betona Gotlands särställning som region. Det står så i propositionen. Det är också viktigt att länsstyrelsen i den förändrade rollen får en mer renodlad roll med ett tydligt ansvar direkt mot regeringen. Fru talman! I försöket med vidgad länsförvaltning är det en hel del som behöver ses över i samband med och inför försöksverksamheten. Det gäller bl.a. datasystem och sekretessfrågor. Men det behövs framför allt ett samarbete mellan de centrala och lokala myndigheterna och länsstyrelsen för att försöksverksamheten skall kunna bli rättvisande. Jag ser med oro och förvåning på det som nu har skett hos AMS. Tidigare har AMS utlovat att fem till sju tjänster inom den utlokaliserade delen av löneadministrationen skulle förläggas till Gotland. Nu har AMS dragit tillbaka det löftet och förklarat att det beslutet är en effekt av att länsarbetsnämnden kommer att ligga under länsstyrelsen i stället för att vara en egen myndighet på Gotland. Det här gör AMS samtidigt som man vet att arbetsmarknaden på Gotland är beroende av varje arbetstillfälle och att försöksverksamheten skall påbörjas först om drygt ett år. Samma synpunkter har AMS när det gäller KAS administrationen på Gotland, men man låter beslutet anstå med hänsyn till en aviserad proposition i vår om a-kassan. Jag förutsätter nu att ett samarbete kommer till stånd för att lösa frågorna kring försöksverksamheten. Det kan inte vara meningen att länsarbetsnämndens organisation och verksamhet skall utsättas för stora förändringar innan försöksverksamheten kommer i gång. Även för skogsvårdsstyrelsen är det angeläget att få frågor lösta inför försöksverksamheten. En av dessa är skogsvårdsstyrelsens uppdragsverksamhet, som jag förutsätter skall följa med in i länsstyrelsen. Uppdragsverksamhet är för övrigt inget nytt inom länsstyrelsen, eftersom det redan finns inom lantbruksenheten hos länsstyrelsen. Fru talman! Avslutningsvis vill jag deklarera att jag tror på försöket och på möjligheten till en bättre politisk förankring av det regionala utvecklingsansvaret och att besluten diskuteras offentligt samtidigt som länsstyrelsens roll som statens företrädare blir tydligare.

Fru talman! Sveriges regionala verksamhet och indelning är i trängande behov av en genomgripande översyn - både av effektivitetsmässiga och av demokratiska skäl, och särskilt i ett europeiskt perspektiv. Reformens inriktning måste vara att stärka det regionala demokratiska utvecklingsansvaret på främst den statliga maktens bekostnad, men också att främja kommunal samverkan - allt för att stimulera den framtida utvecklingen. Regeringen har nu, efter en utomordentligt seg och närmast obegriplig handläggning, kommit till resultat i frågan om den regionala samhällsorganisationen. Nu börjar äntligen något av en regional helhetsbild att avteckna sig. Detta hälsas med stor tillfredsställelse, särskilt i Skåne, även om det nu formellt endast gäller en försöksverksamhet. Det framlagda förslaget tillgodoser, enligt min uppfattning, rimliga ambitioner i Skåne, och den angivna tidsplanen för en successiv utveckling av den regionala samhällsorganisationen förefaller realistisk. Emellertid innebär varje regionalisering inte bara möjligheter utan även risker. Den största risken ligger i att resultatet blir en centraliserad regionalisering, alltså att alla eller de flesta regionala funktioner koncentreras till en och samma ort. Utgångspunkten för utformningen av den lämpliga regionala samhällsorganisationen måste vara vad som är bäst för regionen. Ökad centralisering är av ondo. Decentralisering måste eftersträvas och är fullt möjlig i dagens IT-samhälle. Vissa förebilder finns faktiskt redan inom EU. Närmare preciserat handlar det om en lång rad av olika myndigheter och organ som skall verka inom regionen. Först och främst gäller det regionala självstyrelseorgan, alltså regionfullmäktige och regionstyrelse med nödvändig administration, samt andra organ med varierande regionala funktioner. Vidare berörs givetvis den statliga regionala förvaltningen, och främst då länsstyrelsen med dess olika regionala funktioner. Härutöver finns många viktiga statliga regionala sektorsorgan, som exempelvis domstolar, polis, åklagare, kronofogde, arbetsmarknadsverk, vägverk, banverk och postverk etc. En regional samhällsorganisationsmodell måste bygga på en fördelad lokalisering av aktuella organ över hela regionens yta med utnyttjande av både regionala och statliga pusselbitar. Det krävs krafttag från alla håll för att uppnå en sådan decentraliserad regionalisering. Fru talman! Den ändrade regionala samhällsorganisationen innefattar alltså även den mycket känsliga lokaliseringsfrågan. Denna fråga är ömtålig av flera skäl, och då inte bara från lokalpatriotisk synpunkt. Lokaliseringen av regionens samtliga organ är viktig för den regionaldemokratiska utvecklingen men också för legitimiteten i hela regionaliseringsreformen. Mot denna bakgrund borde riksdagen nu ha angivit den lämpliga inriktningen vid lokaliseringen av de statliga och regionala organen. Av särskild betydelse är då principen om inomregional balans, dvs. en fördelad lokalisering mellan flera orter inom regionen. Riksdagen skulle med ett uttalande i denna del säkrast förebygga en oacceptabel centraliserad regionalisering, som allvarligt skulle äventyra den sanna regionaliseringstanken. Emellertid har konstitutionsutskottet valt att inte uttala sin uppfattning i denna utomordentligt viktiga sakfråga. Detta är inte bara beklagligt utan även svårförståeligt, särskilt därför att fem partier i bostadsutskottet - som är något av ett specialorgan i dessa frågor - ville uttala sig för behovet av inomregional balans. Var står Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i konstitutionsutskottet i denna fråga? Har de inte talat med sina företrädare i bostadsutskottet? Tyvärr saknas Vänsterpartiet och Miljöpartiet här i kammaren, och de kan därför inte förklara sin inställning - men det är närmast deras problem. Däremot ser jag Centerpartiets Sivert Carlsson och Kristdemokraternas Chatrine Pålsson, och de har nu chansen att undanröja alla missförstånd om ointresse för decentraliseringen. Den fråga som jag nu har ställt riktas naturligtvis också till Folkpartiet. Även om jag känner till detta, vill jag att detta skall föras in i riksdagsprotokollet. Det skulle förvåna mig om något av de här partierna skulle vara emot en decentraliserad regionalisering. Ytterst hoppas jag att även Socialdemokraterna, genom Mats Berglind, är beredda att ta chansen att förklara sig.

Fru talman! Jag har på ett sätt en ganska bra ställning här. Eftersom vi inte har någon ledamot i konstitutionsutskottet kan jag säga att jag ställer mig helt bakom det som Bengt Harding Olson säger och även det yttrande som vår representant i bostadsutskottet, Jag tycker att det är mycket viktiga frågor som Bengt Harding Olson tar upp, inte minst med tanke på att ambitionen skall vara att hela Sverige skall leva.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret från Chatrine Pålsson. Det är inte så lätt att ha en uppfattning i konstitutionsutskottet när man inte är ledamot där. Men jag tackar för beskedet, och jag utgår från att det också är partiståndpunkten.
Fru talman! Som Bengt Harding Olson mycket väl känner till, är det inte en partiståndpunkt som Folkpartiet har att alla organ i en region, Skåne eller någon annan, skall förläggas på samma ställe. Däremot tycker vi inte heller i konstitutionsutskottet att detta är en fråga som ligger inom vårt område, och därför har vi i detta sammanhang låtit bli att uttala oss.
Fru talman! Jag vill då bara rent formellt framföra tacket till Håkan Holmberg för det beskedet.

Fru talman! Jag vill bara ta tillfället i akt och svara på en fråga som inrikesministern avslutade med och som ingen har tagit upp till behandling. Han frågade vad man hade att klaga på när det gällde beslutet om ett försök till ny regional samhällsorganisation för Jag vill då, för protokollets skull, säga att det i Kalmar län finns en stor politisk majoritet som är tacksam för att vi får göra det här försöket. Jag tror också att försöket i Kalmar län, tillsammans med de andra försöken, kommer att bli ett bra underlag när man i framtiden skall besluta om hur den nya regionala samhällsorganisationen skall se ut. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till konstitutionsutskottets förslag.

Fru talman! Jag beklagar att jag tvingas gå upp i det här ärendet. Jörgen Andersson sade när han var här - han har gått nu - att den här propositionen var en mycket högkvalitativ produkt och att det var precis så här propositioner skulle se ut. Då vill jag för protokollets skull, fru talman, redovisa alla de förändringar som konstitutionsutskottet har tvingats till för att den här verksamheten över huvud taget skall kunna fungera. Vi har tidigare berört den konstitutionella frågan, som alltså inte var belyst i propositionen. Vi har i dag sett att Jämtforum har försvunnit ur leken, trots att det fanns redovisat i propositionen. När det gäller kulturen har Jan Backman redovisat de enorma praktiska svårigheter som hanteringen av frågan kommer att innebära. Framför allt har regeringen själv i propositionen sagt att frågan över huvud taget inte är beredd. Man kommer att återkomma i budgeten nästa år och tala om vad det handlar om i sak. När det gäller de kulturella statsbidragen och de regionalpolitiska medlen hade regeringen i förslaget till lagtext skrivit att vissa statsbidrag skulle kunna komma i fråga för decentralisering. Det är inte någon särskilt stor precision. Man vet över huvud taget inte vilka medel det handlar om. För att undanröja den oklarheten har utskottet tvingats skriva in i lagparagrafen att det skall vara sådana medel som regeringen bestämmer. Det sägs i § 2 att det regionala utvecklingsarbetet, som finns beskrivet i en förordning från 1982, skall överföras till det regionala självstyrelseorganet. I 5 § beskriver man sedan vad det är för regionalt utvecklingssamarbete. Då stämmer det inte alls överens med den förordning som man har hänvisat till i § 2. I förordningen omfattas åtta punkter av det regionala utvecklingsansvaret. Regeringen har omformulerat det till sex punkter. Det har sagts mig att det beror på revirstrider i departementen. Vissa departement har inte velat avstå det statliga ansvaret till regionförbundet. När det gäller hur många ledamöter som skall sitta i förbundsfullmäktige i Skåne har man glömt bort att Malmö kommun också är landsting. Vi har tvingats att ändra antalet förbundsfullmäktigeledamöter från de olika delarna för att Malmö kommuns landstingsdel över huvud taget skall bli representerad i förbundsfullmäktige. Det var också förutsagt, och det står i motivtexten i propositionen, att det nya regionförbundet i Skåne skulle kunna överta ansvaret för trafiken. Detta finns inte alls med i övergångsbestämmelserna. Hade man bara läst lagtexten hade det nya regionförbundet för Skåne inte fått överta ansvaret för trafiken. I § 39, som handlar om laglighetsprövningen, har man använt kommunalförbundslagen som förebild. Man har glömt bort en hel mening som handlar om överklagande av länsrättens beslut. 10 kap. 14 § kommunallagen skall tillämpas. Det finns över huvud taget inte med i lagtexten. Fru talman! Både fru talman och jag har erfarenhet av att vara statsråd. Om jag som statsråd hade lagt fram en så här illa förberedd proposition, skulle jag vara litet ödmjuk när jag kom till kammaren och deltog i en debatt. Det var icke Jörgen Andersson. Jag tror mig veta att det är på nåder som konstitutionsutskottets ledamöter från olika partier över huvud taget har släppt fram denna proposition. Man känner ett tryck från framför allt Skåne. Skåne blir ett nytt län, och man har arbetat länge för att få ta regionalt beslutsansvar där. Jag tror att det trycket har känts ganska hårt för ledamöter i konstitutionsutskottet, oavsett partifärg. Låt oss vara klara över detta. Försök inte, som Jörgen Andersson gjorde, säga att produkten är väl förberedd. Jag ser med oro framför mig de luckor som inte ens konstitutionsutskottet har upptäckt i sin granskning av propositionen. Tack, fru talman, för ordet!

Fru talman! Finansutskottets årliga betänkande med anledning av Allmänna pensionsfondens verksamhet föranleder i vanliga fall ingen debatt i kammaren. Det hade det inte gjort i år heller om inte utskottet hänvisat till finansministerns uttalade avsikt att ge första till tredje AP-fonderna möjligheter att placera i svenska aktier. Finansministerns uttalande har utlöst stor oro och undran vad gäller om regeringen verkligen har för avsikt att återuppliva gamla socialistiska drömmar om att via statliga fonder öka det politiska inflytandet över näringslivet. Att det handlar om storslagna visioner framgår av den promemoria som Erik Åsbrink lät ta fram 1991, då han var biträdande finansminister i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Enligt den skulle AP-fonderna ombildas och ges möjligheter att köpa aktier motsvarande en tredjedel av Stockholmsbörsen. Sammantaget skulle AP-fonderna kunna representera 25 % av aktierna i ett börsbolag. Motivet då, som nu, uppgavs vara det ökade utländska ägandet på Stockholmsbörsen och önskan att höja avkastningen på fondmedlen. En tolkning skulle kunna vara att finansministern avser att öppna hela AP-fondens 620 miljarder kronor för aktieköp. En annan tolkning skulle tyda på att miljarder kronor. Det kan jämföras med de tidigare löntagarfonderna, som som mest kom upp i drygt 20 miljarder kronor. Naturligtvis gjorde Stockholmsbörsen vid detta glada meddelande ett glädjeskutt och noterade ett nytt rekord. Det är riktigt att det institutionella ägandet på Stockholmsbörsen alltsedan 1950-talet har ökat kraftigt på bekostnad av hushållens ägande. En avgörande faktor har varit det svenska skattesystemet, som har gynnat stora, väletablerade och kapitalintensiva företag. Däremot har det inte varit någon bra metod för att förse nya och växande företag med riskkapital. Vill man lösa problemet med riskkapitalförsörjning är det kontraproduktivt att låta AP-fonderna bli en ny, gigantisk institutionell placerare på Stockholmsbörsen. I stället borde regeringen skyndsamt se över skattesystemet och bl.a. avveckla reglerna för dubbelbeskattning av aktier och låta bli att införa skärpt förmögenhetsskatt på aktier. Likaså borde straffbeskattningen av pensionssparandet och anställdas vinstandelar i företagen avvecklas. Därigenom skulle hushållen ges möjligheter att öka sin andel av aktieägandet och bidra till tillförseln av riskkapital till inte minst de mindre företagen, som alla partier numera säger sig värna om och som förväntas stå för den framtida sysselsättningen. Det skulle också innebära att svenska aktieägare inte längre behandlades sämre än utländska. Det är således ett effektivt sätt att öka det svenska aktieägandet om nu det utländska kapitalet ses som ett problem, vilket det knappast är på dagens globala finansmarknader. Utländska ägare kan inte heller misstänkas för att vara ute efter att öka det politiska inflytandet över svenska företag. Den misstanken är däremot stark varje gång socialdemokrater och vänsterpartister visar intresse för ägande av svenska företag. Misstanken infinner sig att det bakom finansministerns utspel också denna gång ligger ambitioner att öka den politiska kontrollen och styrningen av näringslivet, dvs. Det andra argument som angivits är omsorg om de framtida pensionerna. Detta har inte med verkligheten att göra. AP-fonderna har ingen annan betydelse för utbetalningen av ATP-pensioner än att de fungerar som en buffert under de år då inbetalade avgifter inte täcker utbetalningarna. De tre partier som har reserverat sig - Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - hissar en varningssignal med anledning av den överenskommelse om framtidens pensioner som har träffats. Också Centern markerar i ett särskilt yttrande sitt stöd för pensionsreformen. Däremot kan jag inte tolka formuleringen på annat sätt än att Centern har accepterat att AP-fonden får öka sitt ägande av aktier. Skulle AP-fonderna placera stora delar av sitt kapital i aktier i svenska företag, är risken betydande för att det, då behov uppstår, inte finns reella möjligheter att på acceptabla villkor sälja ut aktieinnehav som är bundet i ett aktivt statligt ägande. Med stor sannolikhet skulle det också bli våldsamma protester från den socialdemokratiska rörelsens olika grenar, om det nu skulle vara så illa att socialdemokraterna då har ett avgörande inflytande på situationen. Att socialdemokratin fortfarande odlar sitt socialistiska arv framgår med all önskvärd tydlighet av de svar som den socialdemokratiska partiledningen har fått på samrådet om den pensionsreform som riksdagen efter en överenskommelse över blockgränsen beslutade om för mer än två år sedan. Protesterna har haglat mot såväl avgiftsväxlingen som det blygsamma inslaget av premiereserv. SSU, kvinnoförbundet och broderskaparna säger nej av ideologiska skäl. LO villkorar, också av ideologiska skäl. Belysande är svaret från SSU, som motiverar sitt nej med behovet av kollektiv kapitalbildning. Skulle ett system med premiereserver införas anser SSU att det skall organiseras och förvaltas av LO. Här har sannerligen inte rivits några murar! Insikten om att ett premiereservsystem gynnar den enskilde pensionsspararen tycks inte ha vunnit insteg inom socialdemokratin. En real avkastning på 3 % under 25 innebär en fördubbling av pensionskapitalet. Detta kommer pensionären direkt till godo i ett premiereservsystem. Det är således en mycket gynnsam konstruktion jämfört med fördelningssystemet i ATP systemet och även fördelningssystemet i den beslutade pensionsreformen. Av vilken anledning, Lisbet Calner, vill man offra LO-pensionärens guldkant? Av grumliga ideologiska motiv? Socialdemokraternas agerande i fråga om pensionsreformen är djupt oroande. Utskottsmajoritetens hänvisning till finansministerns uttalande om en utökning av AP-fondens placeringsrätt i aktier understryker denna oro. Den ende som har blivit uppmuntrad är Johan Lönnroth, som anser sig ha fått gehör för åsikten att det kollektiva sparandet och offentliga institutioner skall vara såväl riskkapitalförsörjare som utövare av stabila och aktiva ägarintressen i svenskt näringsliv och därför menar att det kollektiva pensionssparandet skall utnyttjas för aktiva näringspolitiska insatser, till vilka han liksom utskottsmajoriteten räknar riskkapital i ekonomiska föreningar. Hur detta skall kunna förenas med de krav som måste ställas på ett pensionssystem om långsiktigt god avkastning och lågt risktagande är en gåta. Delar socialdemokraterna de uppfattningar som kommer till uttryck i motionerna, har vi reservanter allt fog för vår oro och våra misstankar att socialdemokraterna tänker bryta den pensionsreform som med möda och stora investeringar i god vilja utarbetades över blockgränsen. Jag vill inte tro att det är så, utan att socialdemokraterna har för avsikt att stå vid sitt ord. Nu har Lisbet Calner en möjlighet att ge klart besked. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Som Sonja Rembo sade är detta ett betänkande som kommer tillbaka varje år, och det brukar vara föga upphetsande. Men i år har det faktiskt hettat till litet grand, eftersom finansministern har valt att i dagarna aktualisera ett gammalt LO-krav, att låta första till tredje fondstyrelserna köpa aktier - obestämt för hur mycket pengar, men uppenbarligen inte alls obetydliga belopp. Det kallas i betänkandet visserligen för översyn av placeringsregler, och det motiveras av finansministern formellt med krav på ökad avkastning och mera svenskhet, men i praktiken handlar det ju om att regeringen planerar för och uppenbarligen vill genomföra ett ökat statligt ägande i svenskt näringsliv. Folkpartiet är motståndare till ökat statligt ägande. Vi är övertygade om att svenskt näringsliv utvecklas bäst med privat ägande. Det här har faktiskt under mycket lång tid varit en av de allra viktigaste ideologiska skiljelinjerna i svensk politik. Jag måste säga att det är beklämmande och djupt beklagligt att socialdemokratin nu väljer att gå tillbaka till en sådan här gammaldags traditionell s-politik. Än mer egenartat är det faktiskt att Centerpartiet uppenbarligen accepterar detta ökade statliga ägande. Dess särskilda yttrande behandlar inte principfrågan utan det praktiska genomförandet och dess koppling till pensionsreformen Ett åberopat motiv för den här placeringsöversynen är alltså, påstås det, att skydda svenskt näringsliv från utländska ägare. Det är för det första ganska konstigt och enligt min uppfattning felaktigt att utgå från att utländska ägare skulle vara dåliga. Jag tror att de kan bidra med mycket positivt. För det andra är det, om det nu bara gällde motstånd mot utländska ägare, väldigt ologiskt att först straffbeskatta bort svenska privata ägare genom dubbelbeskattningar och skärpt aktiebeskattning i förmögenhetsskatten och sedan säga: - Oj, då det blev en massa utländska ägare här och för få svenska ägare! Nu måste vi låta AP-fonden komma in. Den naturliga lösningen är ju i stället att ta bort straffbeskattningen på svenska privata ägare, på svenska hushåll. Men där kommer den ideologiska bockfoten in. Jag har hört, fru talman, socialdemokrater som ganska självkritiskt har sagt att det nog har varit fel av socialdemokratin att gilla rika företag men ogilla rika företagare. Det är faktiskt så att många inser att varje företag har ägare. Jag måste säga att det är mycket beklagligt att den här insikten ännu inte har nått finansutskottets socialdemokrater eller ens viktiga regeringsledamöter. Jag tror att det är och förblir ett mycket allvarligt hinder i en politik till jobb genom företagande. Det är faktiskt det enda sättet att knäcka massarbetslösheten. Så sent som i dag har det kommit nya dystra siffror över en bestående och jämfört med förra året ökande arbetslöshet. I dag ägs 85 % av alla aktier av olika förvaltare, fonder och andra institutioner. Många av dem är ganska passiva ägare. Jag tror att distinktionen mellan passiva ägare och aktiva ägare, vid sidan av distinktionen mellan statligt och privat, är väldigt avgörande, mycket viktigare än om det är utländskt eller svenskt ägande. Fonderna är, som sagt, ofta passiva ägare. De vill gärna placera i växande och vinstgivande företag, men de skapar ju ingenting. Det är skapandet, entreprenörsandan, som är det centrala i ett dynamiskt näringsliv. Jag har, fru talman, också här hört socialdemokrater tala väl om entreprenörer, entreprenörskap och sådant, men detta är ju tyvärr bara ord, så länge handlingarna präglas av den här negativa inställningen. Entreprenörer behöver riskkapital, men de vill faktiskt inte ha det genom statliga fonder. Jag har varit på väldigt många företagarmöten, och jag har inte lyckats träffa en enda livs levande företagare som längtar efter riskkapital från statliga AP-fonden. Fru talman! Till de här ideologiskt präglade synpunkterna kommer en annan mycket viktig sådan, som också Sonja Rembo berörde och som gäller pensionsreformen. Det är en överenskommelse mellan fem partier i form av ett riksdagsbeslut från juni 1994, för nästan två och ett halvt år sedan. Det innebär bland många andra saker att AP-fondens storlek kommer att minska dramatiskt under ett antal år framöver. Att nu genomföra förändringar i placeringsregler för AP fonden och låta fonden köpa en massa aktier, innebär - om man håller fast vid pensionsreformen - att AP fonden sedan måste sälja samma aktier, förmodligen i ganska stor skala. Det verkar väldigt dumt, får man säga - att först köpa och pressa upp kurser och sedan sälja och pressa ned kurser. Detta skulle verkligen inte vara en utveckling som främjar näringslivets långsiktiga försörjning med riskkapital och tillkomsten av fler arbeten i Sverige. Därför infinner sig den oro som Sonja Rembo berörde och som är djupt känd hos många av oss som är engagerade i att få fram pensionsreformen, nämligen frågan om Socialdemokraterna avser att hålla fast vid pensionsöverenskommelsen. Det har framkommit att många inom partiet är mycket negativt inställda, och jag tror också att det är många som oroas över att den här propån om ökade aktieköp från AP-fondens sida skulle indikera att Socialdemokraterna tvekar om pensionerna. Jag hoppas att Lisbet Calner för Socialdemokraternas räkning kan ta detta tillfälle i akt att ge ett klart besked om pensionsreformens framtid. Då hoppas jag givetvis på att få beskedet att Socialdemokraterna står fast vid pensionsreformen. Något annat vore mycket tragiskt både för Sveriges pensionärer och för svensk politik, för tilltron till överenskommelser skulle ju bli grundligt beskjuten. Slutligen, fru talman: Om det skulle vara så att AP-fonden började köpa en väldig massa aktier i stället för de placeringar som man gör i dag i statsobligationer, får detta återverkningar på skuldkvoten, som beräknas enligt Maastrichtkriterierna. Det kan försvåra ett svenskt medlemskap i EMU genom att vi får svårare att uppfylla kriterierna. Nu har visserligen Socialdemokraterna ingen åsikt i den här viktiga frågan, men det har ändå sagts flera gånger, från både utskottets ledamöter och regeringen, att Sverige måste uppfylla kriterierna, kanske t.o.m. striktare om vi riskerar att bli kvar utanför. Därmed strider förslaget om placeringar i aktier också mot regeringens tidigare uttalade politik. Det är en sorts nytt bevis för den fram-och-tillbaka-inriktning som tyvärr har blivit väldigt, väldigt vanlig. Jag väntar på ett svar från Lisbet Calner om pensionsreformen och yrkar bifall till reservation 2.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

Jag hoppas att jag inte skall dra i gång alltför många och långa replikskiften, när jag ändå något måste gå in på de resonemang som har förts av både Sonja Rembo och Anne Wibble. Jag kan hålla med Anne Wibble om att den viktiga distinktionen inte går mellan utländska och inhemska ägare utan mellan vad vi kan kalla passiva respektive aktiva ägare. Vi byggde vår motion om ekonomisk demokrati förra året på en avhandling av Jan Glete om hur den svenska kapitalismen hade utvecklats när det gäller ägande. Det har varit en lång väg, från de gamla Wallenbergarna, de gamla "riktiga" kapitalisterna, som var aktiva ägare och som själva visste något om produktionen, till dagens alla finansknuttar, finansdirektörer, som inte har en blek aning om vad som pågår. Det är i det sammanhanget ingen skillnad mellan de statliga AP-fonderna och alla de fonder som t.ex. - för att ta ett exempel som Anne Wibble väl känner till - är S-E-Banken närstående. Det skulle vara intressant att få höra Anne Wibble utveckla det här. Är de här finansdirektörerna plötsligt skapande och kreativa bara för att de råkar sitta i en fond som är nära knuten till S-E-Banken i stället för i AP-fonden? Det är för mig obegripligt. Jag blev glatt förvånad när jag läste ett inlägg av näringsminister Sundström i Dagens Nyheter den 18 oktober. Han skrev där: Ägarrollen i näringslivet måste bli tydligare. Det gäller också de företag där staten har intressen. Det borde vara möjligt att pensionsfonderna är med och utvecklar näringslivet. Låt oss titta på de svenska storföretagen i dag, t.ex. Astra. Man kan då ställa sig frågan: Vad hade Astra varit i dag utan stora offentliga investeringar i sjukvård och offentligt finansierad forskning? Och vad hade Ericsson varit i dag utan stora offentliga investeringar i Televerket, i infrastrukturen på kommunikationsområdet? Anne Wibble säger att hon inte känner någon i näringslivet som tar emot AP-fondernas pengar. Jag skulle verkligen vilja veta vilka det är hon talar om. På festmiddagen kanske man säger "Aldrig i livet! Inte ett öre från AP-fonderna! ", men jag har aldrig upplevt att någon har tackat nej när AP-fonderna har köpt in sig i både det ena och det andra företaget. Vår motion var alltså inspirerad av bl.a. näringsministerns inlägg, som vi såg som ett positivt tecken. Det är rimligt att i dag se över AP-fondernas regler och diskutera om inte AP-fonderna kan spela en mer aktiv roll som ägare och samordnas med den statliga näringspolitiken. Det var också mycket glädjande att finansministern hakade på. Utskottet nämner att finansministern har aviserat att en utredning skall tillsättas, men det har ju bara skett muntligt. Kan vi då inte ge Erik Åsbrink råg i ryggen och ge ett sådant här tillkännagivande, så att det verkligen kommer i gång? Inför den borgerliga anstormningen kan man ju annars bli rädd att finansministern börjar darra på manschetten. Jag vill också säga ett par ord om Sonja Rembos påstående att det skulle vara det svenska skattesystemet som är orsaken till det stora institutionella ägandet. Det institutionella ägandet, de passiva ägarna och finansdirektörernas inmarsch är ju faktiskt en internationell företeelse. Det finns i praktiskt taget vartenda land, även i länder med regeringar som ideologiskt är närstående Sonja Rembo. Det är ingen skillnad. Jag var i Norge för ett tag sedan. Där har det suttit högerregeringar och drivit i stort sett samma typ av politik. Utvecklingen där har varit precis lika snabb och gått åt samma håll. Så det där duger inte som förklaring, Jag kan sedan bara hoppas att Sonja Rembo har rätt när hon säger att Socialdemokraterna odlar sitt socialistiska idéarv. Jag har inte märkt så mycket av det på senare tid, men, som sagt, hoppet finns kvar, och jag hoppas innerligen att Sonja Rembo har rätt.

Fru talman! Johan Lönnroth förnekar att det svenska skattesystemet skulle ha haft någon inverkan på hushållens ägande och på sammansättningen av aktieägandet i Sverige. Det är självklart att så är fallet. Att man med det svenska skattesystemet så gravt har missgynnat hushållens sparande och ägande har resulterat i att Sverige, på ett alarmerande sätt, domineras av mycket stora företag, medan de små företagen, det enskilda ägandet, har missgynnats. Det är alarmerande framför allt ur sysselsättningssynpunkt. Vi har på 40 år netto inte fått några nya jobb inom den privata sektorn, och det beror i väldigt hög grad på att de små företagen inte har getts möjligheter att utvecklas och bli stora. Det var en underlig argumentation Johan Lönnroth förde. Han sade att Astra respektive Ericsson hade offentliga investeringar att tacka för sin utveckling. Menar Johan Lönnroth verkligen att svenska folket inte skulle ha konsumerat läkemedel, att läkemedel inte skulle ha tillverkats i Sverige om vi inte hade haft en statlig försäkring? Menar Johan Lönnroth att vi inte skulle ha haft några telefoner och telefonsystem i Sverige om inte de systemen hade ägts av staten? Tror Johan Lönnroth verkligen på detta?
Fru talman! Det är klart att skattesystemet har någon inverkan på ägandets fördelning. Det har jag inte förnekat. Men tittar man sig runt om i världen är det i stort sett samma typ av utveckling mot internationellt ägandet. Det var det jag sade. Det lär vara ungefär 4 miljoner svenskar som nu äger aktier. Det visar att Sonja Rembo verkligen borde vara nöjd när det gäller utvecklingen av det privata sparandet och ägandet. Vi är det parti här i riksdagen som verkligen fördelar om skattebördan från små företag till stora företag. Jag tycker att det är mycket tydligare småföretagarprofil i vår skattepolitik än det är i moderaternas skattepolitik. Till sist påstod jag inte på något sätt att det bara var på grund av de offentliga investeringarna som Astra och Ericsson har vuxit fram. Men alla undersökningar, inklusive den avhandling av Jan Glete som jag nämnde, visar att orsaken till att just de här företagen har varit så exceptionellt framgångsrika i Sverige har haft mycket att göra med en stor och stark offentlig sektor med stora offentliga investeringar byggda på ett stort offentligt sparande. Det råder ingen som helst tvekan om att det finns ett mycket starkt sådant samband.
Fru talman! Jag tror att Johan Lönnroth är mycket medveten om att hushållens aktieägande har minskat mycket dramatiskt sedan 50-talet. Det har inte varit bra för svenskt näringsliv. Det har inte varit bra för tillförseln av riskkapital. Det har inte varit bra för sysselsättningen. Det har inte heller varit bra för de enskilda människornas möjligheter att bestämma över sin ekonomi och själva kunna få disponera sina medel. Det har inte alls varit bra. Jag uppskattar att Johan Lönnroth säger att det svenska skattesystemet har spelat en roll. Det är ett ganska stort erkännande för att komma från Johan Lönnroth. Det är mer än vad socialdemokraterna brukar erkänna. Självklart har skattesystemet och dess utformning spelat en oerhört stor roll för att skapa en så stor dominans som systemet har gjort för offentligt sparande. Det var ju poängen också med ATP-systemet. Vi kan erinra oss när vi nu också pratar om pensionsreformen att poängen med ATP-systemet var att flytta över sparandet från privat till offentligt sparande. Fonderna kom ju till för att motverka det minskade privata sparande som man väntade sig. Det var alltså en medveten konstruktion för att föra över sparande från hushållen till staten.
Fru talman! Att hushållens aktieägande skulle ha minskat sedan 30-talet är för mig ett obegripligt påstående. På 30-talet var det en mycket liten överklass som över huvud taget ägde aktier. I dag handlar det om 4 miljoner. Men sedan sker ju den stora dominerande delen av ägandet via de passiva institutionella placerarna. Det är via dem som man så att säga indirekt äger sina aktier. Men påståendet om 30-talet är grovt felaktigt, Sonja Rembo. Vi har haft ett skattesystem som har premierat att pengarna skulle stanna i företaget och gå till investeringar i stället för att delas ut till de vanligtvis mycket rika aktieägarna. Pengarna har alltså inte gått till den privata konsumtion som de annars till mycket stor del skulle ha gått till. Jag tror att det på det hela taget har varit bra för investeringsnivån och näringslivets utveckling i Sverige. Till sist skiljer inte Sonja Rembo på statligt ägande och kollektivt ägande av arbetande människor. Det ursprungliga fondförslaget av Meidner var ett riktigt socialistiskt förslag. Tanken var att de arbetande människorna själva, de som verkligen utför produktionen, skulle äga, inte staten. Skilj på de två olika sakerna, Sonja Rembo.
Fru talman! Det är alltid roligt att höra Johan Lönnroth. Han har åtminstone förstått poängen med förslagen, nämligen att det handlar om kapitalism eller socialism. Det är en ärlig beskrivning. Det är också litet lustigt och kanske trevligt för många med mig att höra Johan Lönnroth önska sig tillbaka till tiden med aktiva industrialister och kapitalister. Men jag måste säga att han lyssnade ganska illa på vad jag sade. Vad jag förordar är att ha flera aktiva hushållsägare. Jag vill inte ha fonder. Jag gjorde faktiskt en väldigt tydlig distinktion mellan aktiva och passiva ägare. Jag tror att det finns en stor risk för att fonder och institutioner av olika slag - de kan var privata eller kollektiva - är sämre aktiva ägare. Bra aktiva ägare tror jag kännetecknas bl.a. av att de är långsiktiga, deltar och kan branschen, men också av att de satsar egna pengar. Jag tror att det är en grundläggande skillnad mellan att ta risker och agera med andras pengar och att agera med egna pengar. I det fallet är det privata hushållssparandet i aktier faktiskt suveränt överlägsen alla andra former. Johan Lönnroth sade att det möjligen var några direktörer på middagsbjudningar som sade att de inte gillar AP-fondspengar. Jag känner rätt få småföretagare och företagare med medelstora företag som har råd att gå på middagsbjudningar stup i ett. Jag brukar i alla fall aldrig träffa dem där. Mina sagesmän på företagarsidan är sådana som jag har kommit i kontakt med på ganska vanliga frukostmöten med företagare med mindre och medelstora företag. Vad jag sade, och det står jag fast vid, var att jag inte har träffat en enda företagare som längtar efter pengar från de statliga AP-fonderna. Det skulle vara intressant att veta om Johan Lönnroth har träffat någon sådan.
Fru talman! Jag önskar mig inte tillbaka i historien. Jag tror över huvud taget inte att man kan vrida klockan tillbaka. Däremot har jag ett historiskt perspektiv och vet att den gamla sortens kapitalister är på utdöende. Anne Wibble säger att det handlar om dem som hanterar egna pengar och dem som hanterar andras pengar. Men även de direktörer som sitter i styrelser för olika privata fonder knutna till S-E-Banken eller andra finansinstitut hanterar inte heller egna pengar utan andras pengar. Min fråga är återigen: Är de mera aktiva, mera kreativa, mera skapande? Kan de mera om produktionens villkor bara för att de råkar sitta som en sådan privat passiv ägare än om de t.ex. skulle sitta i fjärde Jag träffar också en och annan småföretagare. Det skall bli mycket intressant när den sjätte AP-fonden placeras i Göteborg, vilket är mycket positivt. Vi skall se, Anne Wibble, om det är några småföretagare som tackar nej till olika erbjudanden från sjätte AP-fonden att köpa in sig i fonden. Jag tror att den ideologiska renlärigheten inte är så stark ens hos folkpartistiska småföretagare, Anne Wibble.
Fru talman! Johan Lönnroth envisas med att bara vilja göra en distinktion. Jag var väldigt tydlig. Jag sade att jag tror att det är en principiellt viktig skillnad mellan privata respektive statliga pengar. Jag sade också att det därutöver är en mycket viktig distinktion mellan aktiva och passiva ägare. Jag har uttalat ett väldigt starkt förord för aktiva privata ägare. Jag tror att det faktiskt är en mycket viktig skillnad mellan dem som är aktiva med egna pengar och dem som möjligen är aktiva med andras pengar eller placerar på något sätt. Den grundläggande skillnaden är att om man placerar letar man upp sådant som redan går bra. Man funderar på var man just skall placera sina pengar. Men de som jag är intresserad av att främja, och som jag tycker alla verkligen borde vara intresserade av, är de som kan erbjuda de många nya arbetstillfällen vi behöver, nämligen de som skapar. Jag tror inte att det finns någon som vill hävda att det är enklare eller att man mer främjar skapande och entreprenörskap om man inte har några egna pengar med i det hela. Sedan säger Johan Lönnroth att det säkert kommer att finnas några företag som vill ta del av AP fondsmedlen. Det är mycket möjligt att det är så. Alternativet är ju att det inte finns några riskpengar alls. När regeringspolitiken nu, uppenbarligen med Johan Lönnroths goda minne, straffbeskattar bort privata riskmedel finns det ju inga andra medel kvar. Då får man ju ta det som finns. Det ger en sämre utveckling än om man hade ett beskattningssystem som uppmuntrade och stimulerade skapandet av privata riskmedel som kunde vara just dessa aktiva ägare. Nu får vi alla en sämre utveckling och i slutändan en högre arbetslöshet och färre jobb. Det är resultatet av Johan Lönnroths, Socialdemokraternas och Centerns politik.
Fru talman! AP-fondernas pengar har kommit till genom att arbetande människor har avstått ett löneutrymme för att avsätta pengar till framtida pensioner. Jag kan inte förstå varför inte dessa människor, som är den stora majoriteten av svenska folket, också skulle vilja ha ett inflytande över det ägandet. Jag skulle välkomna förslag som gav större möjligheter för de arbetande människorna i de företag som AP fonderna äger aktier i att göra sin röst hörd när det gäller hur AP-fonderna skall använda sitt ägande mer aktivt. Sedan har vi detta med vem det är som skapar. Vilka är entreprenörerna? I dag har vi en utveckling där en del uttrycker att det är humankapitalet som tar över efter det materiella kapitalet. Det är de arbetande människorna som skapar. Det är de som står för mycket av det som Anne Wibble kallar entreprenörskap. Detta är trots allt det positiva i samhällsutvecklingen. I framtiden kommer vi att få se alltmer av att det verkligen är de arbetande, dvs. de skapande människorna, som själva äger och har makten över produktionen. Det är socialismen, och det är detta vi kommer att få se, kanske inte under vår livstid, Anne Wibble, men någon gång i framtiden.

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 12 1995. Utskottet föreslår att regeringens skrivelse skall läggas till handlingarna. Regeringen tycker att det vore önskvärt att fondstyrelserna lämnade information om storleken på valutatillgångarnas avkastning på ett sådant sätt att regeringen utan vidare skall kunna lämna den informationen till riksdagen. Likaså anser regeringen att fondstyrelserna skall se över utvärderingen av sammansättningen mellan de olika tillgångsslagen på så sätt att det skulle vara enklare att fastställa en lämplig riktmärkesportfölj för utvärderingen av den totala avkastningen. Regeringen skriver att fondstyrelserna bör se över såväl de detaljerade målen för förvaltningen som metoderna för utvärderingen. Ett enigt utskott anser att dessa åtgärder skall vidtas. I en motion från Vänsterpartiet föreslås att AP fondens verksamhet skall utvärderas från en näringspolitisk synpunkt. Målet för fondförvaltningen är att man långsiktigt skall uppnå en hög avkastning. Det är väsentligt för pensionssystemets finansiering. Investeringar och kapitalförvaltning skall naturligtvis göras med sikte på det målet. Finansministern har dessutom aviserat, som vi har hört i debatten tidigare, att det pågår ett arbete med att se över fondens placeringsmöjligheter, inte minst i svenskt näringsliv. Det kräver också den socialdemokratiska motionen. Men med anledning av att arbetet redan pågår finner utskottet inte anledning att göra ett tillkännagivande av de kraven. En motion yrkar att det bör utredas hur de små och medelstora ekonomiska föreningarnas riskkapitalsförsöjning skall organiseras. Den frågan har nyligen utretts av den företagskooperativa utredningen, och utskottet tycker inte att den behöver utredas igen. Jag tycker att det finns anledning att erinra och berätta litet grand om vad ärendet egentligen gäller i dag i finansutskottets betänkande nr 12. Jag tycker nog inte att det riktigt har framgått av vad de föregående talarna har sagt. Både Anne Wibble och Sonja Rembo har mer uppehållit sig vid den riktlinjeproposition om ett reformerat pensionssystem som riksdagen fattade beslut om 1994 och oron för vad som skall hända med den. Det har varit en intressant debatt där även Johan Lönnroth har deltagit. Men diskussionen gäller nu AP-fondens verksamhet 1995. Men riktlinjepropositionen om hur det fortsatta pensionssystemet skall utformas var alltså en riktlinjeproposition. Därför tillsattes ju en arbetsgrupp för att utföra det arbetet, och de är inte färdiga ännu. Jag tycker att vi väntar på deras resultat innan vi definitivt tar ställning till alla delar i den reformen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkanden nr 12 och avslag på de två reservationerna. Det är riktigt att vi har haft ett rådslag inom det socialdemokratiska partiet om pensionssystemet, Sonja Rembo. Det framgår klart att det finns vissa betänkligheter mot de riktlinjer som antogs 1994. Vi håller nu på att utvärdera dessa synpunkter. Vår partistyrelse kommer att fatta beslut i medio av december. Då kommer vi att kunna diskutera pensionsreformens framtid. Ser socialiseringsspöket annorlunda ut när man tecknar det i dollar än i svenska kronor? Varför skulle den kollektiva kapitalbildningen vara sämre än den privata? Jag tror att frågorna med fördel också kan ställas till Anne Wibble. Anne Wibble säger att regeringen planerar för ökat statligt ägande. Anne Wibble vet tydligen redan resultatet av det arbete som nu pågår på Finansdepartementet när det gäller de förändrade placeringsreglerna. Jag måste erkänna att jag ännu inte vet resultatet av det arbetet innan översynen är klar, trots att jag sitter i finansutskottet och ibland också träffar finansministern. Anne Wibble säger att det bara är ord, och att det är handling som gäller. Där håller jag med Anne Wibble. Låt oss diskutera när vi har handlingen på riksdagens bord. Jag är inte beredd att grunda en diskussion här i kammaren på vad Anne Wibble har hört på stan. Låt oss vänta ut arbetsgruppens jobb. De får lämna sitt förslag. Då skall vi diskutera pensionsreformens framtid. I dag gäller ärendet
Fru talman! Lisbet Calner vill inte diskutera de här frågorna. Jag kan förstå henne. Finansutskottets betänkande handlar förvisso om Allmänna pensionsfondens verksamhet 1995, men med anledning av denna skrivelse har det väckts motioner som behandlats av utskottet och på vilka det har lagts reservationer. Det är detta vi talar om, Lisbet Calner. Det är inte bara jag, Anne Wibble och våra medreservanter från Kristdemokraterna som kopplar diskussionerna om AP-fondernas framtida placeringsmöjligheter till pensionsreformen. Det gör också t.ex. Klas Eklund som inte torde vara alldeles obekant för Lisbet Calner. Han säger i ett brev till S-E-Bankens kunder att pensionsreformen har skjutits upp och finansministern har genom att diskutera AP-fonderna som aktieinvesterare börjat tala som om den kanske inte blir av över huvud taget. Det är alltså fler än vi som gör den här kopplingen. Jag tycker också att det är intressant när Carl Johan Åberg, nuvarande ordförande i Aktiefrämjandet och tidigare ordförande i första-tredje AP-fonden, anser att AP-fonderna inte bör köpa aktier så länge som det yttersta ansvaret för fonderna ligger hos staten. Han rekommenderar också genomförande av premiereservsystemet i pensionsreformen. Lisbet Calner har inte svarat på min fråga. Står Socialdemokraterna fast vid pensionsreformen? Beslutet fattades av riksdagen för två och ett halvt år sedan.
Fru talman! Nej, Sonja Rembo, pensionsreformen fattade inte riksdagen beslut om 1994. Det beslutet gällde en riktlinjeproposition, vilket också står i AP Sonja Rembo säger att pensionsreformen har skjutits upp. Hur kan man grunda en diskussion i Sveriges riksdag på någonting som Klas Eklund har skrivit i en artikel? Jag kan inte delta i den diskussionen i dag. Arbetsgruppen håller på att utforma detaljerna i det nya pensionssystemet. Låt oss diskutera när den har lagt fram sitt förslag. I dag finns det bara hypoteser, och jag vet inte vart en sådan diskussion skulle leda.
Fru talman! Står Lisbet Calner fast vid riksdagens beslut om hur det framtida pensionssystemet skall utformas enligt riktlinjerna? I och för sig är det bara fråga om riktlinjer, men väldigt precisa sådana. Arbetsgruppen diskuterar hur genomförandet skall ske i detalj, och den sysslar inte med principdiskussioner. Står Lisbet Calner fast vid principerna såsom de har lagts fast av Sveriges riksdag?
Fru talman! Det beslutet är fattat. Mig veterligen har inte riksdagen fattat något annat beslut.
Fru talman! Jag måste säga att jag tycker det var väldigt oroande att höra Lisbet Calner tala om pensionsreformen. Även jag ställde frågan om Socialdemokraterna står fast vid de fattade besluten eller om de avser att svika den ingångna uppgörelsen. Lisbet Calner hävdar att det inte förekommer några uppskjutningar eller förseningar osv., utan att det pågår ett arbete i genomförandegruppen. Som Lisbet Calner vet, eller i varje fall borde veta, är genomförandegruppens arbete kraftigt försenat. För flera saker har årtalet när de skulle börjat träda i kraft skjutits fram genom att socialdemokratin har varit oförmögen att fullfölja de beslut som fattats och de överenskommelser som ingåtts. Jag hoppas att detta bara är en temporär brist. Men man blir extra orolig när Lisbet Calner tar så väldigt lätt på saken. Jag hörde Lisbet Calner fråga varför amerikanska pensionsfonder skulle få köpa, men inte svenska. Jag tycker kanske att hon borde veta att amerikanska pensionsfonder i rätt hög grad är privata. Det finns alltså en skillnad, som är viktig för några av oss här, mellan statligt och privat. Lisbet Calner försökte göra sig litet lustig över att jag redan visste vad som skulle bli resultatet av översynen, och att det var något jag skulle ha hört på stan. Jag måste säga att det är ett litet egenartat sätt att åberopa sin finansminister. Erik Åsbrink har nämligen ingalunda spritt några rykten på stan, utan han har hållit anföranden, givit ganska många intervjuer och själv hänvisat till den promemoria som utarbetades under år 1990. Den existerar alltså ganska konkret. Han säger själv att skälen är precis de samma. Detta är minsann inte några rykten på stan, utan mycket tydliga uttalanden från Sveriges finansminister. Jag skall upprepa min fråga om pensionsreformen. Jag tror nämligen att Lisbet Calner har givit upphov till mer oro i det tidigare replikskiftet.
Fru talman! Både Sonja Rembo och Anne Wibble vet mycket väl att vi har haft vårt rådslag i partiet. Jag har gett svaret att vi socialdemokrater håller på att se över frågorna och diskussionerna som har förekommit. Jag är tvärtom mot vad Anne Wibble trodde mycket väl medveten om att detta också har försenat pensionsreformen. Avsikten är naturligtvis att vi skall klara ut de här frågorna. Det var kanske inte finansministern jag tänkte på när jag sade "på stan". Anne Wibble hänvisade till många andra som hon också pratat med, och inte enbart till finansministern.
Fru talman! Jag tror inte att jag hänvisade till någon annan än Erik Åsbrink och ett antal företagare som jag har träffat. Ingen av de senare tog jag upp i samband med pensionsreformen. Det var enbart finansministern. Men det var ju bra att få det utrett. Det var också bra att Lisbet Calner erkänner att de stora förseningarna i genomförandegruppen är ett problem.

Faktum är att detta inte står i texten, och att Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna och även Centerpartiet har känt sig tvungna att reservera sig. Centerpartiet har avgett ett särskilt yttrande. Detta illustrerar en oro som Lisbet Calner faktiskt borde ta litet mer på allvar. Ganska många människor är beroende av hur det blir med pensionerna, och ganska många människor är beroende av vilken sorts klimat vi har i det politiska systemet. Kan man lita på att partier som har deltagit och skrivit under överenskommelser står fast vid dem? Det är litet uppseendeväckande att säga att man om någon vecka eller två skall tala om huruvida man står fast vid ingångna avtal. Jag beklagar ett sådan synsätt.
Fru talman! Anne Wibble! Jag uttryckte mig inte på det viset. Jag sade helt frankt att vi socialdemokrater har haft ett rådslag och att vi har fått in 400 olika svar. Det verkar t.o.m. som om Sonja Rembo har läst dem, eftersom hon visste vad olika SSU-klubbar har sagt. Det finns naturligtvis ett problem, som Socialdemokraterna håller på att diskutera för att kunna lösa. Är detta så konstigt, Anne Wibble? Jag tycker att det är ett bra sätt att arbeta - man diskuterar och gör sig underkunnig om vad människor tycker. Socialdemokraterna kommer naturligtvis att arbeta vidare med att lösa dessa problem.
Fru talman! Lisbet Calner tog upp en sak i sitt anförande som jag vill fråga om. Vad menar hon och utskottet egentligen med formuleringen där man först hänvisar till Vänsterpartiets yrkande att AP-fondens verksamhet skall utvärderas från näringspolitisk synpunkt och sedan hänvisar till reglementet för fondstyrelserna i dag, där utvärderingen handlar om enbart avkastningen? Sedan säger man att utvärderingens utgångspunkt därför enligt utskottets mening bör vara att enbart studera avkastningen osv. Utskottet erkänner alltså att det behövs en utvärdering, men enbart ur avkastningens synpunkt. Jag tolkar näringsministern och även finansministern så att de menar att utvärderingen inte nödvändigtvis skall handla om enbart avkastningen, utan också om frågan om ett mer aktivt statlig ägaransvar. Betyder Lisbet Calners och utskottets mening att de vill lägga en begränsning på industriministerns och finansministerns vilja att bredda debatten? Hur skall jag tolka detta mycket snäva uttalande av utskottet?
Fru talman! Johan Lönnroth skall tolka det så att utskottet inte har fått direktiven till hur Finansdepartementet jobbar med dessa frågor. Utskottet har erfarit, och finansministern har också officiellt sagt, att man håller på att se över placeringsreglerna. Vad detta kommer att innebära mer i detalj kan jag inte svara på.
Fru talman! Jag uppfattar det ändå så att finansutskottet är ett självständigt riksdagens utskott, och ingen slav under finansministerns diktat. Det skulle vara intressant att höra vad Lisbet Calner anser i denna fråga. Är det inte viktigt att få en mer aktiv statlig ägarroll i AP-fonden? Till sist skall jag bara säga något om pensionssystemet. Jag yrkade nyss bifall till en socialdemokratisk motion. Jag vill sluta med att uttrycka förhoppningen att jag så småningom också skall få yrka bifall till en bred socialdemokratisk motion i frågan om det nya pensionssystemet.
Fru talman! Nej, Johan Lönnroth, vi talar inte i termer av slavar och diktat, men vi har ett mycket gott samarbete med finansdepartement och regering.

Fru talman! Socialdemokraterna och de partier som regelmässigt stöder den socialistiska politik och de återställare som man tycks vara så förtjust i, föreslår i den proposition som bostadsutskottets betänkande nr 6 handlar om att kommunerna åter skall få möjlighet att precisera handelsändamålet i detaljplan. När den borgerliga regeringen 1991 föreslog förändringar i plan och bygglagen för att att stimulera ökad konkurrens inom detaljhandeln, protesterade socialdemokraterna. Det var, precis som i dag, Rune Evensson som sade nej till ökad konkurrens och därmed till lägre priser för konsumenterna i vårt land. Rune Evenssons och socialdemokraternas uppfattning är ju att kommunalpolitikerna är bäst skickade att styra detaljhandelslokaliseringar. Det som är självklart för alla oss som erkänner marknadsekonomins överlägsenhet framför planekonomins när det gäller att skapa välstånd, riktiga jobb och valmöjligheter, underkänns av socialdemokraterna. Det är tydligen kommunalpolitikerna i exempelvis Motala och Gävle som begriper detta bättre än tusen och åter tusen konsumenter. Fru talman! Fan tro't! På det här sättet får man en bättre butiksstruktur, påstår socialdemokraterna. Frågan är: Vad menar man med bättre butiksstruktur? Nog är det väl så att butiker som överlever och frodas kräver nöjda kunder, dvs. kunder som tycker att priser och service är de bästa som marknaden erbjuder. Det leder till en bra butiksstruktur. Socialdemokraterna talar också om hänsyn till omgivningen och kvartersmarkens och bebyggelsens lämpliga utformning. Man skulle nästan kunna tro att Bert Karlsson och Ny demokrati fortfarande finns kvar i Sveriges riksdag. Det är självklart att man skall ta hänsyn till omgivningen och till kvartersmarkens och bebyggelsens lämpliga utformning. Ingen invänder mot att det sker vid detaljplaneläggning eller mot att denna planläggning är ett kommunalt ansvar med en sammanvägning av sakägares och andras synpunkter och förslag. Självfallet skall bebyggelsen utformas enligt fastställd plan. Nej, detta handlar om huruvida en kommun skall kunna bestämma vad som skall säljas i en viss fastighet, att det t.ex. får säljas bilar men inte livsmedel, oavsett vad fastighetsägaren, butiksinnehavaren eller konsumenten anser. Vi vet alla att en sådan lagstiftning leder till konkurrensbegränsning. Den leder till samma konkurrensbegränsning och hot mot nya riktiga jobb som När den borgerliga regeringen 1991 lade fram proposition 51 om en ny småföretagspolitik var statsrådet Görel Thurdin ansvarig för avsnittet Effektivare konkurrens. Agne Hansson var bostadsutskottets ordförande, och Birger Andersson förde Centerns talan i kammardebatten den 19 februari 1992. Det är trist att tvingas konstatera att det som då ansågs vara nödvändigt för att främja konsumenternas valfrihet - av statsrådet Görel Thurdin, av utskottsordförande Agne Hansson, av ledamoten Birger Ahlstedt anses vara fel.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

Fru talman! I propositionen föreslår regeringen en återgång till de regler i plan och bygglagen, PBL, som gällde före den av fyrpartiregeringen genomförda lagändringen 1992. Regeringen vill ge kommunerna möjligheter att i detaljplanerna kunna reglera handelsändamålen genom att särskilja partihandel från detaljhandel och genom att inom detaljhandeln särskilja handel med livsmedel från handel med skrymmande varor. I praktiken riskerar en sådan lagändring att medföra ett stopp för nyetableringar av lågpriskedjor och s.k. pris-pressar-pirater i många kommuner. Vi i Folkpartiet anser att förslaget är mycket olyckligt. Livsmedelssektorn var en av 1980-talets värsta inflationshärdar. Den främsta orsaken till detta var stora brister i konkurrensen. Livsmedelssektorn kännetecknas fortfarande av stark företagarkoncentration och av omfattande samverkan, främst inom förädlings-, distributions-, och grossistleden men även i viss utsträckning inom detaljhandeln. Konkurrenssituationen har dock förbättrats under senare år. EU-medlemskapet och den skärpta konkurrenslagstiftningen har bidragit till lägre prisökningstakt för livsmedel. En annan bidragande orsak var 1992 års ändring i PBL, som bl.a. innebar att kommunernas regleringsmöjligheter begränsades genom en uttrycklig föreskrift om att bestämmelser om byggnaders användning inte får utformas så att effektiv konkurrens motverkas. Grunden för lagändringen 1992 var att bestämmelserna i PBL innebar ett påtagligt etableringshinder, främst för lågpriskedjor. Konkurrensverket, förutvarande Näringsfrihetsombudsmannen, och Statens pris och konkurrensverk, SPK, kritiserade vid flera tillfällen kommunerna för att de tillämpade PBL så att nyetablering och omstrukturering av livsmedelshandeln förhindrades. Inte sällan fick dessutom den redan etablerade handeln tillfälle att yttra sig i samband med den kommunala behovsprövningen, vilket bidrog till att lagtillämpningen konserverade ställningen inom den befintliga branschstrukturen. Mycket tyder på att lagändringen 1992 har fått positiva effekter. I Konkurrensberedningens slutbetänkande, EU, konsumenten och maten - förväntningar och verklighet, konstaterades att konkurrensen inom detaljhandeln förbättrats som en följd av ändringen i PBL. Förändringen har bidragit till lågpriskedjornas expansion, till lägre matpriser och till ett mer varierat utbud för hushållen, inte minst för barnfamiljerna, som har kunnat pressa sina matkonton. Fru talman! En väl fungerande konkurrens gynnar alltid i första hand konsumenterna. Den stimulerar till förnyelse och är ett av de mest betydelsefulla medlen för långsiktig effektivitet. Omvänt leder brister i konkurrensen till det motsatta: högre priser och svaga motiv för effektivisering och rationalisering av verksamheten. Inom livsmedelssektorn är det angeläget att utvecklingen går mot ökad konkurrens. Regeringens förslag kommer att få motsatt effekt. Regeringens främsta motiv för en återställare i PBL sägs vara kommunernas behov av att begränsa den totala vägtrafiken och att främja utvecklingen mot en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Men något underlag som entydigt visar att avsaknaden av regleringsmöjligheterna fått negativa effekter för trafikmiljön presenteras inte. Anmärkningsvärt är också att regeringen inte har analyserat hur konkurrensförhållandena inom livsmedelssektorn skulle påverkas av den föreslagna lagändringen. Vår bestämda uppfattning i Folkpartiet är att de föreslagna förändringarna i PBL leder till samhällsekonomiska förluster, och genom försämrad konkurrens högre priser och ett mindre varierat utbud för konsumenterna. Jag är egentligen inte förvånad att Socialdemokraterna vill reglera och styra mer av även handelns etableringar. Det har Socialdemokraterna alltid velat göra. Det som förvånar mig är Centerns ställningstagande. Först är man med i fyrpartiregeringen och genomför en politik, därefter vänder man på kappan och kör med Socialdemokraternas hjälp över de beslut som Centern var ansvarigt för i fyrpartiregeringen som innebar att man i PBL underlättade för livsmedelshandeln. Det är detta som är mycket förvånande när denna återställare genomförs. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 1 och 4 till detta betänkande.

Fru talman! Först vill jag säga att jag är glad att den här förändringen av lagstiftningen kommer till stånd. Däremot kunde den ha gjorts klarare genom att man slagit fast att de miljömässiga och sociala hänsynen alltid skall komma före andra krav, t.ex. konkurrenskravet, vid etablering av detaljhandel, och skrivit in detta i lagtexten i enlighet med reservation 3. Den yrkar jag härmed bifall till. Att detta tänkande är rätt på alla sätt och vis kommer till uttryck i en artikel i Kommun-Aktuellt där det socialdemokratiska kommunalrådet Gun-Britt Mårtensson i Östersund berättar om planering och handelsetableringar i sin stad. Jag har artikeln här, och jag tänkte roa mig med att läsa litet ur den. "I Östersund har de politiska partierna varit eniga om att inte låta nya köpcentra växa upp utanför staden. Kommunalrådet Gun-Britt Mårtensson är stolt över att Östersund har ett centrum där butikerna och folklivet fortfarande finns kvar. - I efterhand har vi fått kvitto på att vi har gjort rätt. Vi är en av få städer som har kvar ett levande centrum i dag." Hon svarar på några av de frågor som jag tänkte ta upp här i dag. Hon säger bl.a. som svar på frågan: "Vad är det för fel med externa köpcentra där vi kan göra våra samlade inköp under veckosluten? - Risken är att vi får en utarmning av glesbygdsbutiker och livsmedelsbutiker i bostadsområdena. En kommunal uppgift är att se till att det finns service i bostadsområdena. Jag tror att det är oerhört farligt att bygga ett samhälle för dem som har bil; ett samhälle där gamla människor inte naturligt kan handla sin mat. - I städerna har man byggt segregerade bostadsområden och dessutom skilt bostäder och arbetsplatser åt. Nu ser det ut som om vi ska få en segregerad handel också, med exklusivare butiker i stadskärnan och lågprisbutiker placerade utanför staden. Ska de fattiga kunna gå och shoppa i stan på lördagarna? - I min stad går alla och shoppar i centrum!" En annan fråga är: "I ett köpcentrum kan man handla både kläder och mat billigt. De storsäljande lågprisbutikerna sätter dessutom press på handlarna i staden att hyfsa sina priser. Är det dyrt i Östersund? - Vi har den billigaste matbutiken i Sverige. Den ligger alldeles intill centrum och har stärkt centrum ytterligare. Genom att vara konsekventa och inte tillåta externetableringar har vi även en Rimibutik i centrum. Det går alltså att ha billig mat även om man inte tillåter externetableringar." Sista frågan var: "Har kommunpolitikerna tillräckliga maktmedel för att styra utformningen av olika områden? - Nej, det tycker inte jag. Jag tror det var väldigt allvarligt att man tog bort möjligheten att skilja på olika sorters handel i planbeteckningen - just när många ville sälja livsmedel i korrugerade plåtskjul i industriområdena och utarmade allt det som var den goda bostadsmiljön. Nu såg jag att vi ska få tillbaka det instrumentet - och det gläder min själ!" Det gläder också min själ. Men jag tror inte, fru talman, att alla kommunalråd är lika kloka som Gun Britt Mårtensson i den här frågan. Därför tycker jag och även Miljöpartiet att det är viktigt att i lagtexten klargöra att miljöskäl och sociala skäl skall gå före andra krav, som t.ex. konkurrenskälet. Tack för ordet.

Fru talman! Miljöpartiet tycker att det är bra att kommunerna återigen får möjlighet att precisera handelsändamålet i sina detaljplaner. Vi har alltså inga invändningar mot huvudlinjen i betänkandet. Däremot anser vi, som vi uttryckt i vår motion, att de skäl av betydande vikt som skall avgöra en precisering är miljöskäl och sociala skäl. De måste vara huvudskälen och inte som i propositionen och i betänkandet bara nämnas som exempel bland flera andra. Eftersom betänkandet, fru talman, understryker betydelsen av att främja en utveckling av god och långsiktigt hållbar livsmiljö borde det inte ha varit svårt att göra skarpare skrivningar. För vilka andra villkor är viktigare än miljön, hälsan och den sociala faktorn? Stormarknader kan i och för sig vara prispressande, men de slår samtidigt ofta ut de mindre närbutikerna och innebär längre transporter för den enskilde konsumenten. Alla har inte bil eller möjligheter att eventuellt utnyttja kollektivtrafik och kunna ta sig till och från affärscentrum långt borta från bostadsområdet. Långsiktigt står inte dessa intressen emot varandra, eftersom närhet och småskalighet enligt min mening är effektivt ur miljösynpunkt. Ökad konsumtion eller helt fri konkurrens i sig är inte heller något självklart positivt. Det är en hushållningsfråga och måste i ett större perspektiv balanseras rättvist och sättas i förhållande till de knappa gemensamma resurser vi har på vår jord. I reservationen vi har avgett tillsammans med Vänsterpartiet betonas att samhällsplaneringen är ett av de viktigaste instrumenten för att skapa förutsättningar för medborgarna att kunna välja en resurssnål och i övrigt miljöanpassad livsstil och att en totalsyn på planeringsfrågorna måste ha sin grund i ett ekologiskt synsätt. Skall Sverige ligga långt framme, fru talman, och kanske främst när det gäller att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle, måste vi i all vår lagstiftning skärpa skrivningarna så att visionerna inte förblir tomma önskningar utan faktiskt innebär förändringar. Kommunernas möjligheter att kunna lokalisera olika verksamheter utifrån sitt lokala Agenda 21 arbete är viktiga om vi menar allvar med den världsvida överenskommelsen i Rio år 1992. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 3 avseende mom. 2.
Fru talman! Hösten 1995 beställde riksdagsmajoriteten ett förslag från regeringen om att återinföra rätten för kommunerna att i detaljplan för handelsändamål styra handel med skrymmande varor och livsmedel. Det var den dåvarande riksdagsmajoriteten som 1992 tog ifrån kommunerna rätten att reglera denna typ av handel. Detta var ett av Bert Karlssons stora paradnummer. Genom detta beslut skulle matpriserna sjunka kraftigt. Detta leder till stora etableringar av försäljningsställen i industri och handelsområden som planerats för andra verksamheter. Dessa etableringar vänder sig främst till bilburna kunder. Förlorarna är kunder utan bil, framför allt äldre människor. De får se sina närbutiker i bostadsområden läggas ned till förmån för mer perifert belägna butiker. De tvingas anlita kommunens hemtjänst och färdtjänst för att uträtta ärenden som de tidigare själva kunde göra. Kommunernas kostnader ökar. Kommunerna får också ta hand om trafik och parkeringsproblemen. PBL-utredningen har utrett frågan och i ett särskilt delbetänkande gett sin åsikt till känna. Kommunförbundet har i en enkät 1995 ställt följande frågor till kommunerna i denna fråga. 1. Skall kommunerna kunna styra handel med skrymmande varor? - 104 kommuner svarade ja på den frågan, medan 64 svarade nej. Som skäl anfördes hänsyn till centrumhandel, trafikproblem, parkeringsproblem, miljön och omgivningspåverkan. 2. Skall kommunerna kunna styra handel med livsmedel? - 118 kommuner svarade ja, medan 61 svarade nej. Som skäl anfördes hänsyn till centrumhandel, service i bostadsområden för äldre och handikappade. Chalmers i Göteborg har forskat i frågan och kommit fram till att konsumenternas bästa inte har styrt mot externa marknader, utan stöld av köpkraft har varit det främsta motivet. Lokaliseringens miljöpåverkan har i flera fall inte utretts. Biltrafik och miljöbelastning har ökat med mellan 200 och Efter riksdagsbeslutet 1992, när möjligheten att reglera detta togs bort, har planeringen dragit ut på tiden på grund av att livsmedelsförsäljningen inte har kunnat begränsas. Externa etableringar går på tvärs mot miljömålen. Konkurrensen är viktig i dessa sammanhang som i många andra sammanhang. Så skall det vara även i fortsättningen. Detta skall inte utgöra ett hinder mot att en kommun närmare kan reglera handelsändamålet. För att detta skall ske skall det finnas skäl av betydande vikt. Det ankommer på kommunen att visa att det föreligger sådana skäl. Detta skall göras i någon form av utredning som tydligt redovisar behovet. Detta bör behandlas i översiktsplanen, där både konsument och miljöintressen kan preciseras. Boverket och Konsumentverket jobbar nu med att analysera vilket underlagsmaterial som behövs. Till detta betänkande har fogats fyra reservationer och ett särskilt yttrande. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill inte ge kommunerna möjlighet att i detaljplan reglera livsmedelsförsäljning i handelsplaner. Motivet är försämrad konkurrens och därmed ökade kostnader för konsumenterna. Jag har tidigare i mitt anförande framhållit vikten av en bra konkurrens. Jag har också som skäl anfört att vi vill ge kommunerna denna möjlighet att slå vakt om närservice och miljö. Med denna reservation framstår det alldeles tydligt att detta är frågor som väger väldigt lätt för dessa partier. Att miljöbelastningen ökar med mellan 200 och 1 200 % är ingenting som intresserar moderater, folkpartister och kristdemokrater; det gör inte heller servicen till gamla och handikappade.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

Fru talman! Rune Evensson sade att den brist på reglering som råder i dag har lett till etableringar i industriområden, nedläggningar i centrala lägen och till att kommunerna får bekosta parkeringsplatser och allt möjligt elände som blir resultatet. Men Evensson har inte klarat av att visa att detta faktiskt leder till en mängd etableringar i industriområden och till nedläggningar i centrala lägen. Vad som händer med företag inom handeln är att i de lägen där kunderna föredrar att handla där går också företagen ihop. Där klarar man av att betala löner och skapa nya jobb. Om kunderna handlar är det också ett ställe som kunderna tycker är bättre än konkurrentens. Detta är någonting som Rune Evensson över huvud taget inte har lyckats få in i sin skalle. Det är vad konsumenten i sitt fria val väljer som är styrande. Om konsumenten väljer att handla i en viss butik finns det också en marknad. Detta leder inte till att handeln i centrala lägen försvinner. Det leder till att handeln försvinner där handeln inte är lönsam, och är handeln inte lönsam så beror det på brist på kunder. Det har ingenting att göra med om människor är gamla, handikappade eller liknande. Finns det ett underlag på en ort med många äldre människor så finns det duktiga handlare som säger: Här finns ett kundunderlag. De här kunderna vill jag serva. Det är utmärkt för mig - jag får min verksamhet att gå ihop. Då bedriver man verksamhet där.
Fru talman! Jag hade inte väntat mig någonting annat än att Knut Billing som vanligt skulle sjunga marknadens lov till varje pris. Sådana frågor som miljöpåverkan och servicen för äldre människor och handikappade väger väldigt lätt i Knut Billings värld - han bryr sig inte det minsta om dem. När man gör en sådan här planering är det många saker man måste ta hänsyn till. Det är många aspekter som skall vägas in i all planering. Det gäller konkurrens, det gäller miljöpåverkan, det gäller bevarande av närbutiker, service, centrum osv. Vi har vägt in alla dessa aspekter. Reservanterna pratar som vanligt - inte för hela svenska folket utan bara för delar. Det är alltid så med de här partierna. Owe Hellberg redogjorde för ett bra exempel i Östersund som man kunde läsa om i Kommunförbundets tidning Aktuellt nr 35. Det går precis på tvärs mot vad Knut Billing säger. Där har man medvetet satsat på att inte ha externa etableringar utan i stället koncentrera handeln till centrum, och det har givit ett väldigt levande och bra centrum med låga matpriser. Exempelvis har man, som Owe Hellberg berättade, Sveriges billigaste matvarubutik. Östersundspolitikerna vill alltså inte bygga ett samhälle enbart för bilburna konsumenter utan ett samhälle för alla.
Fru talman! Det faktum att det inte finns någon omfattande extern handel i Östersund kan möjligtvis bero på att det är långt till andra, konkurrerande tätorter. Där Rune Evensson bor och i stora delar av vårt land har vi konkurrens från närbelägna orter. Då kan situationen se annorlunda ut. Vi kan naturligtvis inte ha en planering där vi helt bestämmer detta. Vi kan inte säga: Vi struntar i vad människor har för uppfattningar och låter inte det styra vår planering. Reservanterna anser inte på något sätt att miljöfrågor inte är viktiga. Vi säger ju att det är klart att man lokaliserar handeln i planer där man tycker det är bra. Vad vi vänder oss mot är att kommunen skall kunna säga: Här får ni sälja bilar, men ni får inte sälja mat. Rune Evensson säger att kommunalpolitiker begriper bättre i alla avseenden vilka varor som skall säljas var.

Fru talman! Jag är alltså beredd att ge våra kommunpolitiker denna möjlighet att i planer kunna styra försäljningen av livsmedel och handeln med skrymmande varor. Jag tror att de är väl skickade att göra de avvägningar som behövs. Men enligt Knut Billing har inte vi socialdemokrater, och naturligtvis inte heller vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister, något bärande motiv för vårt förslag. Jag tycker att jag i mitt huvudanförande väldigt noga har pekat på detta motiv. Det är samma argument som majoriteten i Kommunförbundets enkät har anfört. Två tredjedelar av dem som svarade ville nämligen ha denna möjlighet att i planer kunna styra försäljningen av livsmedel. Det vill de för att kunna värna om äldre människors möjlighet att ha kvar sin närbutik, för att det inte bara skall byggas butiker för bilburna kunder och för att miljön, som får ta så mycket stryk, skall kunna skyddas bättre genom det här lagförslaget.
Fru talman! Rune Evensson och jag bor båda två i Göteborgsregionen, och har låga priser tack vare hård konkurrens. Någon tidning skrev i förra veckan att Göteborgsregionen har landets lägsta priser. Det har vi fått genom att vi har låtit lågprisföretagen i livsmedelsbranschen etablera sig även i områden som tidigare var avsedda för s.k. skrymmande varor. Ett exempel är Sisjönområdet i västra Göteborg. Där fick Billhälls etablera sig med ett livsmedelsföretag i ett område där man tidigare enbart sålde bilar, båtar, kylskåp o.d. Detta bidrog till att Frölunda Torg, som ligger några kilometer därifrån, också fick sänkta priser på livsmedel. Det här tycker jag är viktigt, och jag tycker att det borde kunna få ske i många kommuner. Slutligen, Rune Evensson: Gamla och handikappade är också betjänta av att man på deras orter kan få lägre priser på livsmedel.
Fru talman! Erling Bager nämnde i sitt anförande tidigare vilka positiva effekter den här lagändringen fick 1992. Då frågar jag mig vilka positiva effekter Erling Bager pratar om. Kommunpolitikerna har ju sagt att de knappast vågade ta fram några handelsplaner längre eftersom de inte visste vilken verksamhet det skulle bli i dessa områden. Med den ändring som vi nu gör får de alltså möjlighet att styra över detta. Vad som hände i kommunerna var faktiskt att all planering stannade av, och kommunpolitikerna visste inte riktigt vad de skulle ta sig till i de här frågorna. Jag undrar också: Bryr sig Erling Bager och Folkpartiet inte ett dugg om miljön? Jag har redogjort för att miljön enligt Chalmers forskning fått ta stryk med en ökning på mellan 200 och 1 200 %. Det tycker jag är ett mycket kraftfullt skäl för de ändringar vi gör. Att gamla och handikappade människor behöver sina närbutiker, är det ingenting som intresserar Erling Bager? Det tycker jag i så fall är konstigt.
Fru talman! Jag pekade i mitt anförande på att man på många håll i landet fått lägre livsmedelspriser sedan vi genomförde förändringen 1992. Jag nämnde också en utredning som har pekat på detta. Jag nämnde också att Konkurrensverket före 1992 vid flera tillfällen kritiserade kommuner för att tillämpa PBL så att nyetableringar och omstrukturering av livsmedelshandel förhindrades. Är inte detta något som oroar Rune Evensson? Vi hade före 1992 en utveckling som innebar att man med den tidigare lagstiftningen - som Rune Evensson nu vill återinföra - hade ett missbruk som innebar att man stoppade nyetableringar av livsmedelsaffärer som kunde sänka priserna. Är det inte någonting som oroar socialdemokraterna att detta missbruk nu kan starta igen?
Fru talman! I de undersökningar som har gjorts vill kommunpolitikerna ha tillbaka denna möjlighet att styra. Det tycker jag är viktigt. Jag litar alltså på de kommunpolitiker som ställer detta krav på oss och på att de kan hantera detta, och det tror jag att de kommer att kunna också. Starka skäl för oss är värnandet om äldre människor, sjuka människor, icke bilburna människor och framför allt miljön, som får ta stryk så oerhört genom de här etableringarna.
Fru talman! Det är bra att Rune Evensson lyssnar uppmärksamt på vad jag säger i debatten. Det hade varit ännu bättre om han hade tagit till sig vad vi har skrivit i motionstexten, för då hade vi sluppit att skriva några reservationer. Jag tycker att det tillägg man har gjort är litet av en halvmesyr. Det står att bestämmelser som närmare reglerar möjligheten att bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt. Skäl av betydande vikt kan tydligen vara miljöskäl, men på andra ställen i betänkandet står det att konkurrens är väldigt viktigt och skall beaktas. Vore det inte bra om vi i lagtexten hade slagit fast att sociala skäl och miljöskäl faktiskt går före konkurrenskravet om konkurrensen så att säga sker på bekostnad av sociala hänsyn och miljöhänsyn? Hade detta skrivits in i lagtexten hade det inte varit några bekymmer. Nu kommer det fortfarande att bli bekymmer med tolkningen av de här frågorna eftersom inte alla, som jag sade, är lika kloka som Gun-Britt
Fru talman! Jag anser att det är en helt onödig reservation som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram. Owe Hellberg har själv stått i talarstolen och läst i flera minuter om hur socialdemokrater sköter planeringen ute i kommunerna. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt exempel på hur vi ser på de här frågorna. De skäl som vi anför för att göra dessa förändringar är precis samma skäl som Owe Hellberg argumenterar för. Därför anser jag att denna reservation är helt onödig, eftersom vi har en väldigt stor samsyn med Vänsterpartiet i de här frågorna.
Fru talman! Det skulle ha varit väldigt tråkigt om jag hade stått här och läst om alla dåliga exempel som finns, för de är otaliga landet runt. Det hade varit bra om vi hade gjort klart en gång för alla att det är det här som gäller och att konkurrensvillkoren får komma i andra hand om konkurrensen sker på bekostnad av det som jag nyss har tagit upp.
Fru talman! Jag vill beröra det här med betydande vikt. Det måste till någon form av utredning som påvisar denna betydande vikt. Det kan man göra genom att man i samband med detaljplanen tar fram ett underlag som styrker kommunens uppfattning i denna fråga. Hur det skall gå till håller Boverket och Konsumentverket på att plocka fram underlag för. Kommunerna kan i sin översiktsplanering ha med dessa synpunkter i ett tidigt skede.
Fru talman! Jag har samma invändning som Owe Hellberg har, som Rune Evensson förstår. Miljöskäl och sociala skäl måste enligt min mening vara huvudskäl. Det är just dessa skäl som är av betydande vikt. Varför skall då detta skrivas in särskilt? Jo, just den här texten är det verktyg man behöver i kommunerna. Man behöver just den här möjligheten att peka på att det är miljöskälen och de sociala skälen som är överordnade. Därför måste man ingripa och styra olika utvecklingar. Varför kunde man då inte precisera detta, Rune Evensson? Är det en svårighet för Socialdemokraterna att göra detta, eller är vi överens om att dessa skäl är huvudskälen?
Fru talman! Det är klart att dessa skäl är huvudskälen. Hela den förändring som vi gör, fru talman, är ju baserad på just värnandet om miljön - jag har sagt det flera gånger - och värnandet om handikappade och icke bilburna människors möjlighet att bevara sina närbutiker. Jag tycker att man med den här reservationen, som jag sade till Owe Hellberg tidigare, slår in öppna dörrar. De saker som Per Lager efterfrågar står redan med både i propositionen och i betänkandet. Det är som jag säger en helt onödig reservation.
Fru talman! Det är inte att slå in öppna dörrar, Rune Evensson. Det är att lyfta fram skäl och prioritera, att visa vilket som är viktigast. Det är ganska enkelt och klart. Det är lätt att precisera. Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna i det här fallet inte kan vara med på den här skrivningen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi bakom den här frågan har fått en så stor majoritet, som består av socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister. Det tycker jag är väldigt bra. Jag upplever att det som Owe Hellberg och Per Lager nu säger är litet grand av det som vi har vant oss vid i bostadsutskottet. Man vill samma saker, men man vill alltid litet mer än vi andra. Det är väl ungefär det som man ger uttryck för här.

Fru talman! "Visionen om vår livsmiljö börjar där vi bor!" Det citatet är hämtat från ett anförande som dåvarande mark och planminister Görel Thurdin höll just när det gällde plan och bygglagen 1992. Jag delar hennes åsikter. Visionen om livsmiljön, inställningen till hur vår vardag skall gestalta sig börjar där vi bor. Det handlar också i stor utsträckning om hur vi planerar vårt samhälle. I det sammanhanget kommer också frågan om var den handel finns belägen som jag har behov av. Var kan jag göra mina dagliga inköp och till vilket pris? För handeln är det också betydelsefullt att veta var man kan etablera sig, vilka möjligheter som finns och vilken syn de kommunpolitiker och rikspolitiker egentligen har som bestämmer i den kommun där man vill etablera sig. Efter att ha varit kommunalpolitiskt aktiv som kommunalråd i en liten kommun och som kommunstyrelseledamot i en större kommun och tillika byggnadsnämndsledamot inser jag att förutsättningarna för olika verksamheter är väldigt skilda i olika kommuner. I Tierps kommun, den lilla kommunen, skulle det över huvud taget inte vara aktuellt för oss kommunpolitiker att säga att vi skulle ha ett stort affärscentrum utanför tätorten, absolut inte. I Uppsala kommun har vi ett stort affärscentrum utanför staden, och jag har varit med och fattat det beslutet. Det har inte på något sätt blivit sämre för affärsverksamheter inne i staden. De har fått lov att skärpa sig så att det har blivit bra att handla även där. Det finns alltså stora skillnader, och det finns också stora skillnader mellan olika delar av vårt avlånga land. Här i riksdagen stiftar vi lagar, och ambitionen är att dessa skall följas och tillämpas exakt lika i alla kommuner i hela vårt land. Dock måste vi erkänna att så är det inte. I vissa kommuner upplevs lagen som ett hinder och i andra fungerar den bra. Det som händer när lagen inte fungerar som man önskar och tror är att folk hör av sig till någon riksdagsledamot så att vi kan få en möjlighet att ta ställning till ett nytt förslag, ungefär som i det här ärendet som kommit upp med anledning av att en motion har väckts. Det är inte alls så att de politiker som beslutade om det här en gång 1991 eller 1992, när jag inte var med här, hade fel och att jag har absolut rätt i dag. Det får framtiden utvisa. Men jag tycker att det är en litet snäv debatt att ställa sådana frågor. Av den anledningen svarar jag heller inte. För det är egentligen inte alls underligt, utan snarare ganska naturligt och bra att lagstiftning måste granskas, och när det behövs även förändras till det bättre, eftersom samhället hela tiden förändras. Förhoppningsvis blir vi människor också klokare på vissa områden. Vi ställs i vår tid inför nya och ökade krav på ett större hänsynstagande för vår gemensamma miljö. Det är väl också bra. De grundläggande dragen i plan och bygglagen håller enligt min mening väl inför de delvis nya förutsättningar som vårt samhällsbyggande står inför. Den förändring som vi föreslår i dag innebär att kommunerna skall få möjligheter att i detaljplaner precisera handelsändamålet. Nu hoppas jag att Knut Billing och Erling Bager lyssnar, för personligen anser jag att det behövs så få regleringar som möjligt för handeln. Det finns ingen anledning att begränsa konkurrensen inom den här näringen. Det är inte det som det handlar om heller. Handeln behöver i stället stimulansåtgärder. Jag är förvånad över att ni inte har fattat det. Jag stöder det här ändringsförslaget beträffande handelsändamålet, eftersom det har utformats så att de nu föreslagna bestämmelserna får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt. Möjligheten att precisera handelsändamålet skall utnyttjas väldigt restriktivt, har bl.a. näringsutskottet sagt. För att handelsändamålet skall få begränsas räcker det inte med att konstatera att sådana skäl finns, utan de måste också ha en viss tyngd. I lagtexten säger man det på det sättet, att det skall krävas skäl av betydande vikt. Fru talman! Vi överlåter nu till kommunpolitikerna att bestämma handelsändamålet i sin egen kommun. Som jag sade i min inledning är mina erfarenheter av kommunalpolitik att den är lokalt anpassad av naturliga skäl. Det är där man har kunskapen. I Centerpartiet anser vi att besluten skall fattas så nära de berörda som möjligt. Det här är ett förslag som onekligen leder till att beslut förs ned på en nivå nära de verksamheter de berör. Men, fru talman, jag kan inte låta bli att som rikspolitiker uppmana kommunpolitikerna att noga väga för och nackdelar när handelsändamålet skall preciseras i plan och bygglagen samt att man verkligen ser till att man ger förutsättningar för en utveckling till en rik och levande handelsverksamhet till gagn för konsumenterna, så att man inte försämrar möjligheterna till ett rikt utbud. Dessutom skall man ha en långsiktig planering och genomföra ett samrådsförfarande värt namnet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt sade att det behövs så få regleringar som möjligt och detta skulle jag observera. Jag skulle vilja läsa upp ett stycke för henne hämtat från proposition 1991:51. Där säger Görel Thurdin följande: I fråga om byggnaders användning för handel bör emellertid möjligheterna till reglering begränsas ytterligare, så att en effektiv konkurrens främjas och nyetableringar underlättas. Skillnaderna i omgivningspåverkan mellan de olika former av handel som här är i fråga, partihandel, detaljhandel med skrymmande varor och detaljhandel med livsmedel, torde i praktiken sakna betydelse, eftersom olika verksamheter naturligt kan antas söka sig till för verksamheten ändamålsenliga platser. Av detta följer naturligtvis också att det i fråga om handel med livsmedel inte finns några skäl som motiverar särskild reglering. Min fråga är: Instämmer Rigmor Ahlstedt i att det inte finns några skäl som motiverar särskild reglering, dvs. att Görel Thurdin hade rätt när hon hävdade detta för några år sedan? Sedan säger Rigmor Ahlstedt att det är viktigt att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Rigmor Ahlstedt - kan man fatta besluten närmare än hos konsumenterna och låta dem avgöra vad som är bäst när det gäller deras inköp?
Fru talman! För att börja med det sista, Knut Billing, är man ju konsument där man handlar. Det är den närheten som är det viktigaste. Det är litet olika - det kan vara nära här i Stockholm, det kan vara nära i Uppsala och i Tierp - men självklart är det viktigt att vi fattar beslut nära konsumenterna. Vad är då närmare än att det är kommunpolitikerna som beslutar? Härifrån till Haparanda är det ganska långt; det måste jag säga. När det gäller den andra biten, där Knut Billing citerar Görel Thurdin, har Görel Thurdin och jag inga som helst mot varandra avvikande meningar. Jag sade också i min inledning att det inte alls har någon betydelse om Görel Thurdin eller jag har rätt eller fel. Det viktiga är att Centerpartiet har fattat sitt beslut utifrån det förslag som föreligger just nu. Det tycks däremot inte Knut Billing ha gjort. Han fattar beslut utifrån ett förslag som ligger långt tillbaka i tiden. Ibland skulle man önska att rikspolitiker såväl som kommunpolitiker inte satt för länge på en och samma post.
Fru talman! Om det nu är så att Görel Thurdin och Rigmor Ahlstedt egentligen tycker detsamma frågar man sig varför Rigmor Ahlstedt i dag vill ändra den lagstiftning som hon presenterade riksdagen och som Centerpartiets riksdagsmän ställde upp bakom. Den vill Rigmor Ahlstedt nu ändra. Hur kan då Rigmor Ahlstedt och Görel Thurdin ha samma uppfattning? När det gäller detta med att beslut skall fattas så nära som möjligt sade jag så här: Låt inte kommunalpolitiker styra och ställa i denna fråga, utan låt den avgöras av konsumenternas fria köpval! Närmare än så kan man aldrig komma svenska folket.
Fru talman! Vi politiker kan egentligen aldrig bestämma åt konsumenterna. Det är faktiskt konsumenterna som själva bestämmer var de skall handla sina varor. Som handelsbodsdotter vill jag påstå att det enda som betyder något för handeln är om det finns köptrohet.
Fru talman! Låt mig börja med något positivt i Rigmor Ahlstedts anförande. Det fanns några sympatiska drag med brasklappar om att det måste tillämpas enbart restriktivt, att man skall försöka få samråd och att det här skall användas väldigt sparsamt. Men, Rigmor Ahlstedt, vad hjälper det när klåfingriga politiker börjar vilja styra och går för långt igen? Rigmor Ahlstedt! Varför är det som var rätt under fyrpartiregeringen, med tidigare statsrådet Görel Thurdin som ansvarig, nu fel? Varför är det som
Fru talman och Erling Bager! Jag framför inte mina personliga åsikter när jag sitter i bostadsutskottet. Jag framför Centerpartiets åsikter, och vi har haft en ordentlig överläggning. Huruvida man inte hade det tidigare kan jag inte uttala mig om, eftersom jag är ny i den här befattningen. Jag har dock haft en ordentlig genomgång med Centerpartiet, och Centerpartiet står helt bakom det förslag som jag nu också står bakom.
Fru talman! Vad man funderar på är ju om samarbetet med Socialdemokraterna är så viktigt att man nu är beredd att köra över viktiga reformer som man genomförde ihop med fyrpartiregeringen. Jag tycker att det är viktigt att man försöker få till stånd en konkurrens som ger lägre priser. Det här är ingen stimulans för lägre priser, något som är viktigt för både gamla och handikappade och inte minst för barnfamiljer, vilka för övrigt får kraftigt försämrade bostadsbidrag i ett annat beslut som riksdagen har fattat. Jag vill sluta med samma fråga som jag ställde till Rune Evensson tidigare. Konkurrensverket har pekat på att det, när den lagparagraf som ni nu vill införa gällde, före 1992, fanns många kommuner som missbrukade det här, gick för långt och stoppade nyetablering för livsmedelsföretag. Är det ingenting som oroar Rigmor Ahlstedt?
Fru talman! Egentligen skulle jag bara säga så här till Erling Bager: Surt, sa räven! Men jag är litet för snäll för det, så jag tänker svara honom. Som Erling Bager vet, och precis som jag har sagt i min inledning, tycker jag att det är väldigt viktigt med den bit i lagförslaget som säger att det skall finnas särskilda skäl för kommunpolitikerna. Som han också mycket väl vet tycker jag att det är viktigt med konkurrens. Det är inte det som det handlar om. Erling Bager vet också att man i Centerpartiet är överens i den här frågan. Det har inte någon som helst betydelse om vi samarbetar med socialdemokrater just nu eller om vi samarbetade i den borgerliga regeringen då. Det handlar inte om det. Det gäller att ta ställning just nu till det förslag som föreligger just nu. Jag beklagar om Folkpartiet - och Moderaterna också, för den delen - inte tar ställning till det förslag som finns just nu.
Fru talman! Jag har redan fått vatten på min kvarn. Socialdemokraterna tolkar den här lagändringen på sitt sätt och Centerpartiet på ett annat. Hur skall detta bli ute i kommunerna? Rune Evensson litar på socialdemokratiska kommunalråd. Jag har litat på ett hittills. Och hur blir det i de borgerliga kommunerna? Varför ställde ni inte upp? Varför ställde inte Centern upp på den här förändringen, så att vi hade kunnat vara överens om den saken också?
Fru talman! Det är ju det som är vitsen när vi säger att besluten skall fattas så nära människorna som möjligt. Förutsättningarna är inte lika. Det är inte samma förutsättningar i de olika kommunerna; det hoppas jag att Owe Hellberg förstod av mitt anförande. Det är inte samma sak att bo i Tierps kommun som att bo i Uppsala kommun eller i Haparanda eller Östersund. Det är bra med kommunpolitiker som fattar beslut efter hur verkligheten ser ut där de finns.
Fru talman! Tyvärr trodde jag att Centern var ett miljöparti som kände starkt för miljöfrågorna. Men i det här fallet verkar man ha litet andra avsikter med att gå med på den här kompromissen, som jag ser det som, från den ena regeringen till den andra.
Fru talman! Äntligen har Owe Hellberg givit oss ett erkännande. Centerpartiet är ett miljöparti i allra högsta grad. Därför är det så väldigt viktigt att besluten får fattas av kommunpolitiker som riktigt väl känner till förutsättningarna. Jag har varit kommunpolitiker i två helt skilda kommuner och fattat helt skilda beslut utifrån de förutsättningar som funnits. Så tycker jag att vi skall ha det. Självklart skall vi beakta miljöfrågorna - på ett väldigt decentraliserat sätt.
Fru talman! Det här förvånar mig, Rigmor Ahlstedt. Är Centerpartiet verkligen ett miljöparti? Jag ställer mig den frågan efter att ha hört vad Rigmor Ahlstedt sagt i talarstolen. Jag hörde ingenting som egentligen handlade om miljön. Det handlade om den fria konkurrensen och om betydelsen av att vara restriktiv när det gällde att ta till det här med skäl av betydande vikt. Jag hörde inte ett ord om att skäl av betydande vikt är just miljöfrågan, är den sociala frågan. Varför har inte Centerpartiet, om man nu vill vara ett miljöparti, ställt upp på den skrivning vi har i vår reservation? Precis som Rigmor Ahlstedt sade är kommunerna helt olika. Det här kan få helt olika konsekvenser. Är Rigmor Ahlstedt medveten om det?
Fru talman! För mig betyder miljön mer än bara ordet miljö. För mig betyder det faktiskt att jag vet att det finns kommunpolitiker som känner för miljön i kommunen. Jag tycker att Miljöpartiet ibland använder ordet miljö bara när det gäller ord och även i sitt namn. Centerpartiet är ett miljöparti, och det är så självklart för oss att beakta miljöfrågorna att vi ibland inte ens nämner dem utan tror att alla vet att vi gör det. Det är bra att Per Lager gör mig uppmärksam på det, och jag skall hädanefter alltid tala om för miljöpartisten Per Lager att jag delar hans åsikt, om han verkligen slår vakt om miljön - men då skall det verkligen vara något mer än bara ord.
Fru talman! Det är precis det som det handlar om, Rigmor Ahlstedt, att inte bara använda ord utan ställa upp på en reservation där vi talar om att huvudskälen skall vara miljöskäl och sociala skäl. Det är att vara miljöpartistisk eller att driva en miljöpolitik, inte att låtsas som om detta inte alls är någonting viktigt.
Fru talman! För mig är möjligheten att verkligen påverka miljön och vara med och fatta beslut så att det blir någon mening med det mycket viktigare än en reservation. Vart kommer man med en reservation?

Fru talman! Jag är mycket nöjd med bostadsutskottets betänkande nr 6, och jag ber först att få yrka bifall till hemställan i detta betänkande. Både Rune Evensson och Rigmor Ahlstedt har redogjort väl för utskottets ställningstagande i denna fråga. Jag begär ordet i första hand på grund av Knut Knut Billings och Erling Bagers påstående att konkurrensen försämras om det här förslaget genomförs är inte riktigt. Det är i stället så att gällande lagbestämmelser, som innebär att det bara finns en enhetlig detaljplanebeteckning för handel, riskerar att försämra för viss handel. Det är exempelvis handel med skrymmande varor, som försäljning av bilar, byggvaror, vitvaror och liknande. Sådan handel passar mycket bra att ha i ett industriområde, eftersom det krävs bil, goda parkeringsmöjligheter och liknande. Med den beteckning som gäller nu kan kommunen inte, om man bara använder bestämmelsen handel, vägra bygglov för en typ av handel som skulle vara olämplig i ett sådant här område. Många kommuner har ansett att det är viktigt att ha möjligheten att precisera handelsändamålet, till nytta för dem som bor i bostadsområdena och för närservicen, när de planerar ett industriområde. Vad som har hänt under åren efter 1992 är att dessa kommuner har fått välja att i planen för ett industriområde inte lägga in handel, även om det skulle ha passat att ha handel där för exempelvis vitvaror, byggvaror och liknande, just därför att man vill undvika livsmedelshandel. Därför ger det här förslaget verkligen kommunerna en möjlighet - det är inte ett tvång - att använda den här bestämmelsen om de så vill. Med det här förslaget visar vi också en tilltro till de förtroendevalda i kommunerna och den kommunala självstyrelsen, som jag vet att inte minst Erling Bager och Folkpartiet i andra sammanhang tycker är väldigt viktig, men av någon outgrundlig anledning inte just när det gäller handel. Den nuvarande lagregeln är ett intrång i den kommunala självstyrelsen, eftersom kommunerna inte ges möjligheten att planera för de boende och för service och handel på bästa sätt. Avslutningsvis skulle jag vilja säga till Knut Billing att även kommunpolitikerna i Järfälla kommer att få den här möjligheten. Jag måste säga att jag har förtroende för alla kommunpolitiker. Jag tror att de kommer att hantera den här frågan på ett bra sätt för kommuninvånarna.
Fru talman! Jag är medveten om att detta även skulle gälla Järfälla och inte bara Motala och andra kommuner. Det är helt klart att det är på det sättet. Jag menar att det finns en risk med att ge denna möjlighet till kommunpolitiker att förhindra konkurrens.

Sonia Karlsson säger att mitt argument att detta försvårar konkurrensen är dåligt och felaktigt. Jag vill då bara erinra om vad Birger Andersson sade i debatten 1992, när vi diskuterade det här. Han hade en diskussion med bl.a. Sonja Karlsson, och han sade att det fanns både för och nackdelar: Det finns två vågskålar, och vi har från Centerns sida gjort en samlad bedömning. Vi anser att konkurrensaspekten skall väga så tungt att fördelarna väger över. Vi ställer alltså upp på hemställan. Det var just detta som bidrog till att konkurrensen ökade för handeln i Sverige.
Fru talman! Jag vet att ett flertal kommuner - enligt en enkät, som Rune Evensson också har hänvisat till - har undvikit att lägga in just handel i vissa industriområden, där det hade varit väldigt olyckligt att få in livsmedelshandel men där det hade passat med annan form av handel. Man har alltså inte gjort det just därför att man inte har haft valmöjligheten. Då kan vi säga att det i stället är en mängd näringsidkare, inom radio-TV eller vitvaror, som har missat möjligheten att etablera sig i de här kommunerna och som nu kommer att få andra möjligheter.
Fru talman! Vad jag säger är att handelns lokalisering bör avgöras av dem som svarar för handeln och av dem som är kunder hos handeln, inte av politikerna. Det kan betyda att man i ett område som kan ha industriell verksamhet får en livsmedelsbutik. Det kan betyda att man i ett område där det är på väg att ske en utarmning räddar kvar en butik som säljer livsmedel. Det kanske finns en handelsman som ser en möjlighet att etablera sig och tjäna pengar när konsumbutiken har lagt ned. Jag tycker att det är konsumenterna som skall styra detta, inte kommunpolitikerna - även om jag ibland också tar på mig den kommunala kostymen.
Fru talman! Den kostymen kan Knut Billing tydligen både ta av och ta på. Jag tror att det är väldigt viktigt att man som politiker har ett så pass vidgat seende att man alltid kan se helheten. När det gäller handeln är det i första hand fråga om miljöaspekter, som har med trafiken att göra. Det står också i betänkandet. Chalmers har räknat ut att externetableringar ökat biltrafiken med mellan 200 och 1 200 %. Det är ett av skälen till att det här förslaget nu kommer till. Knut Billing vill bara se en del och glömmer bort att kommunerna - förutom att de har det kommunala planmonopolet, där de i alla andra sammanhang får planera för att det skall bli bra för boende, för näringsidkare och för industrier - givetvis också skall planera för livsmedelshandeln och för att människorna skall kunna komma nära den. Jag tror att det kommer att visa sig att den här möjligheten är bra för kommunerna och för dem som vill använda sig av den.
Fru talman! Trots den sena timmen tar jag ytterligare någon replik. Jag tycker att gällande lagstiftning är fullt tillräcklig, Sonia Karlsson. Jag skall erkänna en sak. Jag har tidigare tyckt precis som Sonia Karlsson. När jag en gång i tiden satt i Göteborgs byggnadsnämnd drev jag linjen att det i vissa delar av staden bara skulle tillåtas handel med skrymmande varor: kylskåp, bilar, båtar och dylikt. Jag drev det tillsammans med Sonia Karlssons partikamrat och min namne Erling Sundwall. Vi försökte gå in och reglera. Vi fann att båtaffärerna ville ha tillbehörsaffärer. De ville sälja spritkök och smådelar - ned till små rostfria skruvar. Så började Ford, Saab och Volvo att ha tillbehörsaffärer. De ville sälja tillbehör - ned till de minsta. Sedan var vi där och skulle reglera. Vissa affärer fick inte komma dit, för de hade inga skrymmande varor. Det hela blev väldigt märkligt och hopplöst. Jag gav upp. Jag var med och gav tillstånd för Billhälls i stadsdelen Sisjön, som jag tidigare nämnde i en replik. Det har gagnat konkurrensen så, att övriga områden har fått lägre livsmedelspriser. Det gagnar många grupper. Vi har tidigare sett att den lagstiftning som gällde före 1992 missbrukades. Jag tycker inte att vi behöver någon ny lagstiftning. Det fungerar bra ändå.
Fru talman! Det var trevligt att höra att Erling Bager har suttit i en byggnadsnämnd. Det har jag också, men till skillnad från honom har jag inte ändrat uppfattning. Jag ser det som väldigt viktigt. Kommunen, som dessutom har ansvaret för varuförsörjningen, ser givetvis till att andra kommuninvånare och, som Rune Evensson tidigare har hänvisat till, äldre och handikappade får ha kvar service och livsmedel i sina närområden. När det gäller begreppet "skrymmande varor" vill jag säga att exempelvis en byggvaruhandel givetvis också får sälja spik, även om det inte är skrymmande. Man får även sälja vissa andra saker som passar in i sortimentet.

Fru talman! Det vi skall besluta om senare i dag är svensk migrationspolitik. Det är en helhet, ett totalperspektiv, vi nu skall diskutera. Det gäller flyktingpolitik, invandringspolitik, mottagande, återvändande. Men det gäller också utrikes-, säkerhets-, handelsoch biståndspolitik, mänskliga rättigheter och demokrati. Allt hör samman. Det är så vi har sett det från moderat horisont när vi deltagit i utredningar och diskuterat migrationspolitiken. Regeringens förslag till ny och utvecklad migrationspolitik överensstämmer i allt väsentligt med våra åsikter, och vi kan därför ge vårt stöd till den inriktning och till de förslag som regeringen utformat. Vi anser att migrationspolitiken, särskilt invandringspolitiken, inte lämpar sig för enkel partipolitisk träta över blockgränsen. Med dagens beslut, som riksdagen inbjuds att ta, får politiken en rejäl förankring både här i riksdagen och också förhoppningsvis ute i landet bland människorna. Ju bredare och djupare legitimitet politiken får på detta område, ju mindre risk för förenklade och populistiska budskap. Vi som var med förra mandatperioden och tog strid med nydemokraterna vet att denna risk alltid finns. Fru talman! Flyktingpolitiken är viktigare än invandringspolitiken, sett i ett globalt perspektiv. Flyktingpolitiska insatser berör långt fler människor i flyktingarnas egna hemländer och närområden. Etnisk nationalism, förföljelse, förtrampning av demokratiska och mänskliga rättigheter, lokala konflikter, fattigdom och allmänt elände samt ekologiska katastrofer driver människor från hus och hem, från hembygd och hemland för att frivilligt eller ofrivilligt söka skydd eller ett bättre liv någon annanstans. UNHCR, som är FN:s flyktingorgan, sörjer för tryggheten för över 25 miljoner flyktingar, och lika många beräknas vara s.k. internflyktingar. Långt fler har lämnat sina länder för att arbeta eller vistas i andra länder, legalt eller illegalt. UNHCR har en budget som inte avsevärt skiljer sig från de belopp vi i Sverige lägger ned på vår flyktinginvandring. Sverige är en stor biståndsgivare till UNHCR och skall förhoppningsvis så förbli. Det är viktigt att vi nu mer och mer medvetet anlägger ett migrationspolitiskt perspektiv på våra göranden och låtanden i det internationella samarbetet. Utgångspunkten måste vara att varje människa har rätt att under fria och trygga former leva och verka i sitt hemland. Alla internationella ansträngningar måste inriktas mot detta mål. Det svenska engagemanget är välkänt och uppskattat och har nu också resulterat i att Sverige fått en plats i FN:s säkerhetsråd. Svenska regeringen skall ha en eloge för sin framgång härvidlag. För att skapa trygghet och säkerhet i vår värld krävs oändliga ansträngningar. Det är en process där själva processen är målet. Att involvera så många som möjligt är avgörande för en lyckosam process. Samverkan med andra länder är helt nödvändig. FN, OSSE och Europarådet, för att nämna några internationella organ, har olika roller och gör sina viktiga insatser när folkrätten kränks och konflikter uppstår. NATO är den mest potenta aktören på utförarsidan och kan ge kraft och eftertryck när ord och sanktioner inte förslår. Sveriges nya roll som alliansfri men ändå aktivt medverkande part i samband med fredsbevarande insatser upplevs av många som värdefull. Vi har inga egna intressen annat än just fred och säkerhet. Insatserna kan variera i inriktning och omfattning, från diplomati, övervakning och observation till militära insatser t.o.m. under NATO. Ensamma kan vi inte åstadkomma så mycket. Vårt EU-medlemskap ger oss nya och mycket intressanta möjligheter att påverka. EU behärskar andra instrument än andra organisationer. Med hjälp av associationsavtal eller inom ramen för den s.k. Lomékonventionen kan konstruktiva dialoger upprättas med olika länder i syfte att åstadkomma mänskliga rättigheter, utveckling, marknadsekonomi, ökad handel och investeringar. Fru talman! Konflikter uppstår ju ändå bevisligen, trots förebyggande insatser eller på grund av otillräckliga sådana. En genomtänkt hållning när konflikter inträffar och flyktingströmmar uppstår är nödvändig, och UNHCR har också formulerat en sådan. Den skulle schematiskt och förenklat innebära följande. Om tidiga insatser av preventiv art inte har räckt till bör säkra zoner och korridorer upprättas inom landet med hjälp av insatser från det internationella samfundet. Om flyktingar passerar gränser till grannländer bör flyktingmottagande upprättas regionalt. I vissa fall kan överföring av flyktingar ske åtminstone tillfälligtvis till tredje länder. Utgångspunkten är att alla har rätt till sitt hemland och att ett återvändande därför är ett överordnat mål och skall genomföras så snart som möjligt. Skydd skall ges, och i massflyktssituationer blir det fråga om en kvantitativ insats; skydd skall ges till så många som möjligt som har behov av det. Sverige bör ha samma hållning och aktivt bidra till att uppnå de mål som världssamfundet funnit vara de relevanta. Därför är det bra att regeringsförslaget innehåller en väsentligt ökad möjlighet till tillfälliga uppehållstillstånd vid massflyktssituationer, och därför är det bra att regeringen lyfter fram återvändarperspektivet på ett tydligt sätt. Som jag nyss nämnt skall Sverige aktivt verka i världen för att underlätta för flyktingar. Vi skall samarbeta med andra för att förverkliga de mål jag nyss beskrev. Vi skall också ha en genomtänkt invandringspolitik, som anknyter till vår generella syn på flyktingpolitiken. Vår invandringspolitik har länge framstått som omodern och otydlig. Skyddsbehovet har inte varit tillräckligt prioriterat och preciserat. Omvärlden har upplevt Sverige som ett land vars regelsystem varit oklart och givit möjligheter till uppehållstillstånd även när asylskäl har fattats. Under senare år har också de flesta uppehållstillstånd givits på andra grunder än rena skyddsbehov. Över tiden har människor behandlats olika. En del har i efterhand fått stanna trots avvisningsbeslut, och andra har fogat sig i myndigheternas beslut och avrest. Sammantaget har Sverige under 90-talet tagit emot och gett uppehållstillstånd till ett par hundra tusen personer, varav de flesta varit asylsökande och deras familjer. Inget annat land i väst har i förhållande till folkmängden tagit emot tillnärmelsevis så många. Sett i detta perspektiv är det i sig nonsens att tala om att Sverige har en restriktiv invandringspolitik. En invandringslagstiftning måste förena flera principer samtidigt. Den måste grundas på humanitära principer och internationella konventioner. Den måste stå i samklang med den flyktingpolitik vi vill medverka till på internationell nivå. Skydd och återvändande är nyckelorden. Vidare måste asylprocessen vara rättssäker, snabb och noggrann - en nog så svår avvägning. Invandringspolitiken måste vidare vara begriplig och ge entydiga signaler, till dem som är asylsökande, till myndigheterna som har att besluta i enskilda ärenden, till allmänheten som har rätt att kräva tydlighet men också till de organisatörer av illegal människosmuggling som noggrant håller reda på de olika ländernas lagstiftning och mottagningsförhållanden. I dag finns det en helt uppenbar oro över att dagens lagstiftning inte håller måttet. Av många framförs en amper kritik mot vissa inslag i utlänningslagstiftningen - också av tillämpning av nuvarande lag. Från en del håll hörs även krav på att vi skall avreglera invandringen. Det finns också en oro på annat håll i samhället som vi måste lyssna noggrant på och väga in. Rätt eller fel, ställer sig många människor oförstående till att Sverige tagit emot så många invandrare under så kort tid samtidigt som vi fått dåliga statsfinanser, skurit ned förmåner och kämpar med en hög arbetslöshet. Denna oro får kanske inte genomslag så mycket i massmedierna men kommer många av oss till del på annat sätt. I många kommuner konkurrerar ökade socialbidragskostnader med anslag till skola, barnomsorg och äldrevård. Enligt Invandrarpolitiska kommitténs beräkningar kostar invandringen netto mellan 17 och 22 En invandringspolitik och utlänningslagstiftning måste ta hänsyn både till den humanitära aspekten och till våra möjligheter att med begränsade resurser klara ett mottagande. En sammanvägning av alla omständigheter och faktorer måste ske. En legitimitet hos hela folket måste finnas för den förda politiken. Realism och humanism måste förenas. Det internationella perspektivet måste också vägas in. I längden går det inte att vi i Sverige har en tydligt annorlunda invandringspolitik jämfört med våra grannländer och övriga EU-länder. Vi måste samordna oss och fördela flyktinginvandringen, s.k. burdensharing. Fru talman! Den mycket kraftiga kritik som riktats mot invandrarmyndigheterna den senaste tiden har varit djupt orättvis och överdriven. De personliga påhoppen på Invandrarverkets och Utlänningsnämndens chefer och personal är otillständig och kränkande. De som på olika nivåer arbetar på dessa verk genomför liksom polisen sina många gånger mycket otacksamma uppgifter på ett förtjänstfullt sätt och har rätt att mötas med respekt. Jag förutsätter att invandrarministern med övertygelse delar min uppfattning härvidlag. Det är faktiskt vi politiker här i riksdagen och regeringen som har ansvaret. I den mån jag är kritisk så är det mot lagstiftningen och de politiska riktlinjerna. Därför har jag som moderat representant efter bästa förmåga arbetat aktivt i flera utredningar och i andra sammanhang för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Fru talman! Förslaget till ny invandringslagstiftning är ett steg framåt. Utlänningslagen förtydligas och anpassas till internationella förhållanden. Rättssäkerheten och likabehandlingen över tiden förbättras. Asylrätten är grundläggande, och vi välkomnar därför de preciseringar som föreslås. Skyddsparagraferna får nu en klarare och mer förutsägbar utformning. Jag välkomnar också att barnkonventionen får ett genomslag i lagstiftningen. Även om asylprocessen redan nu förbättras med föreliggande förslag är det inte tillräckligt. Vi välkomnar därför att regeringen aviserar en parlamentarisk utredning som skall se över rättsprocessen. Vi moderater har i flera år önskat detta. Det är viktigt att vi utvecklar mer domstolsliknande former i asylprocessen. Då kan vi få en ökad legitimitet för de beslut om uppehållstillstånd som även fortsättningsvis måste tas. Fru talman! Det finns de som vill att vi skall ha en avreglering av invandringen, en fri invandring. Fri invandring är orealistisk, och de som förespråkar en sådan har inte gjort någon trovärdig konsekvensanalys. Så som världen ser ut och givet de nuvarande förutsättningarna i Sverige måste vi ha en reglerad invandring som grundas på humanism och på rätten till skydd. Men internationalismen är viktig för oss moderater. Vi är pådrivande när det gäller Europasamarbetet. Ett Europa utan gränser närmar sig stadigt. Efter en EU-utvidgning, som vi starkt förespråkar, kommer 400 miljoner människor eller fler att fritt kunna röra sig och arbeta inom en avreglerad marknad, allt detta tack vare det unika samarbete som sker inom EU. Fru talman! Vi moderater anser också att invandrare själva liksom alla övriga svenskar måste få ta ett större ansvar för sin försörjning, och det är tragiskt att Sverige inte tillräckligt bejakar mångfald och eget ansvarstagande. Den omhändertagandekultur som har etablerats gör människor passiva, människor som från början kommer resursstarka. Den förda politiken leder till att människor, både invandrare och infödda svenskar, görs beroende av bidrag och annat samhällsstöd. En moderat politik för tillväxt och företagande är också positiv för invandrare eftersom dynamik, mångfald och eget ansvarstagande ger fler jobb och därmed fler chanser att förverkliga drömmar och livsprojekt. Jag har avstått helt från att kommentera de olika förslag som lagts fram av andra partier och enskilda ledamöter. Jag har full respekt för de framlagda förslagen och menar att det är viktigt att debatten om dessa frågor ständigt förs. För egen del har jag velat i korthet lyfta fram helheten i migrationspolitiken och motivera varför moderaterna här i kammaren kommer att stödja regeringens förslag med några smärre undantag. Vi har i ett motionsyrkande föreslagit att regeringen bör pröva möjligheterna till ett ökat försörjningsansvar vid anhöriginvandring. Sverige är nog bland de mycket få länder som inte har ett sådant. Även en del frivilligorganisationer har pekat på denna möjlighet. Jag är medveten om för och nackdelar och svårigheter, men menar att regeringen bör utreda möjligheterna. Om ett ökat försörjningsansvar kan etableras borde anhöriginvandringen kunna bli något mer generös. Jag vill med dessa ord, fru talman, yrka bifall till vår reservation i mom. 28.

Fru talman! Det finns tydliga samband mellan underutveckling i länder och flyktingproblem. Växande klyftor mellan världens rika och fattiga länder skapar konflikter som leder till att fattiga söker sig till länder med bättre social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk utveckling. Den kraftiga befolkningsutvecklingen i tredje världens länder fortsätter medan åkerarealen i tredje världen minskar. Svårigheter att klara försörjningen för landets befolkning uppstår. För att förhindra detta krävs insatser på plats. Bättre levnadsvillkor måste till och ökad utbildning krävs. Inte minst gäller detta flickorna. Sker detta innebär det en ökad möjlighet för dem att ge sina barn en bättre start. Arbete och tillgång till hälso och sjukvård måste till, liksom en infrastruktur som gör det möjligt att kommunicera, frakta varor och öppna för nya impulser. Krig och konflikter skapar stora flyktingströmmar. Det vi ser i dag i Zaire och Rwanda är bara en påminnelse om de ständiga krigens vansinne. Barnen offras för de vuxnas självpåtagna rätt att förinta sina landsmän. Alltfler inomnationella konflikter skapar dessa flyktingströmmar. Sverige har under de senaste åren stått som mottagare av stora flyktingströmmar från forna Jugoslavien. Oroshärdar flammar ständigt upp. Etniska och kulturella motsättningar återuppstår och påverkar migrationsströmmarna. Konfliktlösande och konfliktförebyggande arbete måste prioriteras i det internationella arbetet. Sveriges möjligheter att erbjuda utbildad personal att ingå i dessa styrkor måste fortsätta och utökas. Det fredsbevarande arbetet måste ske på alla nivåer. Inte minst frivilligorganisationerna har här stor kompetens och erfarenhet. Svenskar har också i stor utsträckning arbetat med olika biståndsprojekt som gett mängder av erfarenheter som också bör utnyttjas i ett fredsbevarande arbete. Trögheten hos FN och andra internationella organ måste kunna förhindras. Inte minst Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd bör leda till ökad effektivitet, mindre prestigetänkande och rationaliseringar. Där finns stora summor pengar som i dag går till en alltför stor administrativ kostym. Vi svenskar har ju numera god erfarenhet av effektiviseringar och bättre resursutnyttjande. Den erfarenheten borde vi ta med i arbetet i säkerhetsrådet för att effektivisera FN:s arbetsformer. Jag är tyvärr väl medveten om vilka svårigheter som ligger i att förändra denna struktur. Men det är väl värt ett försök. Regeringens förslag rörande en ny invandringspolitik och en ny utlänningslag kommer, när det nu skall genomföras, att innebära förändringar som till viss del har varit efterfrågade i många motioner under de senaste åren. Mycket av detta har varit uppgifter för de utredningar som arbetat under de senaste åren och som regeringens förslag nu grundar sig på. Migrationspolitiken skall nu ses i ett globalt perspektiv. Sveriges inträde i EU har också delvis förändrat de förutsättningar vi tidigare hade. FN konventionerna ligger fast, och barnkonventionen har i den nya utlänningslagen beaktats på ett sätt som ger barnen större rättstrygghet och ett bättre omhändertagande. Under de senaste tio åren har antalet flyktingar som sökt skydd i Sverige varit extremt stort. Trots försök att klara alla de praktiska svårigheter de stora flyktingströmmarna fört med sig lyckades vi inte särskilt väl när antalet så snabbt ökade vid våra gränser. Långa handläggningstider, möjligheter till överklagande och fruktan för utvisning har lett till många tragiska flyktingöden. Att handla efter gällande lagstiftning i en situation där också de medmänskliga värderingarna skall finnas med har inte alltid varit möjligt. Den personal som på Invandrarverket och Utlänningsnämnden har haft att ombesörja utredningsarbete och beslut, information till asylsökande och alla andra kontakter har aldrig fått någon riktig arbetsro. Våra försök att placera flyktingar över hela landet väckte till att börja med motstånd, men när flyktingförläggningarna nu står tomma saknar många kommuninvånare sina nyvunna vänner. Samtidigt flyttar alltfler flyktingar och invandrare till de stora städerna, vilket skapar nya problem. Detta sker i ett läge då Sverige befinner sig i lågkonjunktur och har en snabbt ökande arbetslöshet. Visst skulle vi önska att förutsättningarna för ett värdigt flyktingmottagande varit annorlunda, att det vi i dag vet skulle ha varit känd kunskap när vi stod mitt i den strida strömmen av hjälpsökande människor. Nu söker sig inte så många till vår gräns för att få skydd undan förföljelse, krig och tortyr. Då är det läge att anta en ny utlänningslag som grundar sig på de erfarenheter vi gjort under de senaste åren. Centerpartiets förhoppning och krav är att vi skall få ett flyktingmottagande med ett korrekt och snabbt omhändertagande och med beslut om uppehållstillstånd beviljas eller ej i ett så tidigt stadium som möjligt. En lärdom vi kan dra av de gångna åren är vikten av att kunna ge ett besked. Att få flyktingskälen snabbt prövade och sedan kunna få stanna eller avvisas beroende på utredningens resultat är ett rimligt krav för en större acceptans även från den asylsökandes sida. Centerpartiet ställer i stort upp på regeringens förslag till ny utlänningslag. På vissa punkter ser vi dock andra lösningar som bättre. Vi har i betänkandets reservation 2 tagit upp behovet av att regeringen även fortsättningsvis skall kunna pröva vissa flyktingärenden. Detta för att kunna ge signaler till vår omvärld och till Invandrarverket. Dessa bedömningar kan sedan ligga som grund för andra utredningar och kan förkorta handläggningstiderna. Utlänningsnämnden kritiseras ofta i flyktingdebatten. Förslag att dessa ärenden skall föras över till domstolsväsendet har väckts. Centern tar kritiken mot nämnden på allvar, men vi ser inte en lösning med ett överförande till domstolsväsendet som det rätta sättet. I stället bör en översyn göras av Utlänningsnämndens arbetssätt för att kunna vinna större acceptans. En social kompetens bör också ingå i nämnden för att värna de medmänskliga aspekterna i beslutsgången. Ett annat område som Centern slår vakt om är alla de gömda barn som nu finns i vårt land. Att leva som gömd flyktingfamilj är att leva under mycket svåra psykosociala förhållanden. Barnen far utomordentligt illa, och det är inte acceptabelt att detta fortgår. Centerpartiet anser därför att regeringen av humanitära skäl bör återkalla de utvisningsbeslut som nu finns för dessa gömda barn. Det skulle innebära en allmän amnesti för dessa familjer. Det är en medmänsklig åtgärd som skulle bespara alla dessa familjer det utomordentligt svåra i den situation som de nu befinner sig i. Sverige måste förbli ett land som visar medmänsklighet och ger barnen en värdig uppväxt med möjligheter till skolgång. Att kunna leka och umgås med andra barn borde vara en mänsklig rättighet. Man kan ju också av de bedömningar som nu görs av Utlänningsnämnden se att man tillämpar mera medmänsklighet i sina bedömningar av barnfamiljer. Centern anser att detta skall gälla de övriga gömda barnen. För övriga grupper av asylsökande har de långa handläggningstiderna och de många överklagandena inneburit att man har hunnit rota sig i det svenska samhället. Centerpartiet anför i sin motion att dessa människor skall ges en allmän amnesti efter en vistelsetid på två år i vårt land. Ett sådant beslut skulle vara för den enskilde en reell möjlighet att börja ett nytt liv i vårt land, eller möjligtvis att kunna inse att man kanske kan tänka sig att återvända till sitt hemland. Den press man lever under omöjliggör ofta ett sådant planerande. Naturligtvis skall man beakta att den asylsökande inte dömts för brott som ger fängelsedom över sex månader. Med den nya utlänningslagen och med mindre ärendebelastning bör inte denna situation uppstå att man skall kunna vistas i vårt land så länge att man hinner rota sig innan man får besked om utvisning. Därför ser vi ett sådant beslut som realistiskt och nödvändigt. Utskottet avstyrker vår motion med en skrivning som innebär ett löfte om att den s.k. Rättsprocessutredningen skyndsamt skall ta upp frågan för utredning. Frågan skall enligt utskottet behandlas med förtur, och enligt Centerns uppfattning i en anda av att positivt pröva möjligheten till preskription. Om så inte blir fallet återkommer vi naturligtvis i detta ärende. Centerpartiet litar dock på regeringens goda vilja i detta fall och har av den anledningen inte reserverat sig mot utskottsskrivningen. Fru talman! Centerpartiet ställer sig bakom alla reservationer under punkt 2, men för tids vinnande kommer jag att begära votering endast på mom. 67

Fru talman! Svensk flyktingpolitik har kapsejsat. I samband med utvisningen av familjen Sincari i vintras frågade många ärliga människor mig: Hur kan Ingvar Carlsson tillåta att detta sker? Efter Shakeris självmord för ett par veckor sedan frågade samma människor: Hur kan Pierre Schori tillåta att detta sker? Det är inget konstigt alls. Det är i allt väsentligt följden av socialdemokratisk flyktingpolitik, även om utlänningsbyråkraterna ibland agerar litet väl fyrkantigt. Det går en röd tråd från det att regeringen i mitten av 80-talet förhandlade med diktaturens kreatur i Polen och DDR om att ta hand om asylsökande som var på väg till Sverige. Därefter inleddes ett samarbete med andra västeuropeiska regeringar för att kunna hindra asylsökande från att nå fram och söka asyl i Luciadagen 1989 sattes utlänningslagen ur spel för att Sverige höll på att dränkas av 5 000 asylsökande turkbulgarer. Den socialdemokratiska solidaritetspolitiken höll på att rämna. För att undvika att behöva skylta med upprörande utvisningar gällde det att se till att de asylsökande inte kom in i vårt land. Då behövde ingen få veta att vi skulle ha sänt i väg dem. Inför valet 1991 presenterades en proposition utan konkreta förslag, men där den kommande alltmer restriktiva politiken skulle skylas över under rubriken Aktiv flykting och immigrationspolitik. Kapitulationen inför en växande flyktingkritik framgick tydligt valrörelsen 1991, då landets statsminister konsekvent undvek att ta debatten med Ny demokrati. Den togs av den liberale partiledaren. Förlorade s-röster till Ny demokrati bidrog säkert ändå till regeringsskiftet. Detta fick inte upprepas. Den folklige Leif Blomberg fick i uppdrag att mejsla ut den restriktiva flyktingpolitik som han hösten 1994 fick i uppdrag att genomföra i den nya regeringen. Den flyktingpolitiska utredningen genomdrevs i expressfart. Beställningsjobbet hade ju Blomman klarat av redan före valet. Den olycksaliga Sincariaffären lade krokben för invandrarministern, och budet att till slut med stöd från moderater och centerpartister stadfästa det som förberetts i över tio år gick till Pierre Schori. I dag står vi med facit i handen. Varför skall man vara förvånad? Propositionen bygger i allt väsentligt på betänkandet Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. I svensk liksom europeisk debatt har länge gjorts en medveten sammanblandning av flyktingar och invandrare i största allmänhet. Genom att antyda att asylsökande kommer från fattiga länder vill man skapa intrycket att de huvudsakligen är ute efter en bättre ekonomisk tillvaro. Så skapas den politiska grunden för att göra asylpolitik till en del av den allmänna invandringspolitiken. Genom att ändra rubriken till Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv fullbordar regeringen sin politik. Asylrätten måste hållas isär från allmän migrationspolitik. Fru talman! Tvärtemot vad som hävdas har antalet asylsökande från huvudsakligen länder i tredje världen varit förhållandevis konstant i Västeuropa under hela 80-talet. Det har pendlat mellan 100 000 och 150 000 och 200 000. Antalet asylsökande från de traditionella flyktingproducerande länderna i tredje världen har inte ökat. Först med kommunismens fall och de nationella sönderfallsprocesserna i Central och Östeuropa samt i det forma Sovjetväldet uppstod 1988 och 1989 en kraftig ström av asylsökande från dessa länder som följd av att människor fick möjlighet att ta sig ut. Det förklaras också av att de till en början saknade tilltro till den plötsliga frihet som uppnåtts. Asylströmmen från de forna kommuniststaterna har upphört. Det stora antalet asylsökande till länder som Sverige, Danmark och Tyskland under 90-talets första år hänför sig nästan helt till kriget i det forna Jugoslavien. För första gången sedan andra världskriget fördes i Europa ett krig som drev åtskilliga miljoner människor på flykt. Lika litet som flyktingtoppen efter den ryska inmarschen i Budapest 1956 utgör Jugoslavienkrigets flyktingströmmar från 1991 en allmän trend i asylpolitiken, vare sig i Sverige eller i Europa. Därför är antalet asylsökande nu åter nere på eller rent av under de nivåer som gällde under större delen av 80-talet. Varje människa som tvingas på flykt är ett stort problem. Problemet i europeisk flyktingpolitik är inte att Europa inte har resurser att ta sin del av ansvaret för världens flyktingar, utan att det finns för få rakryggade politiker som vågar tala om hur det verkligen är. Fru talman! Värnandet av asylrätten i Sverige och i Europa kan inte ersättas med aldrig så kraftfulla åtgärder i andra avseenden. Genom att enskilda länder gör sin asylpolitik mera restriktiv görs inte skyddsbehoven mindre omfattande. De asylsökande skyfflas bara runt mellan olika stater, främst till de stater som relativt sett söker föra en liberal asylpolitik. I längden förmår inget land stå emot en nedåtgående spiral, när andra höjer tröskeln för asylsökande att över huvud taget få sina skyddsbehov prövade. Jag skall gärna erkänna, andra kommer säkert att påpeka det, att Folkpartiet var med på att sommaren 1993 ge mer än 60 000 bosniska flyktingar asyl i Sverige, samtidigt som visumtvång infördes. Med över 100 000 krigsflyktingar från det forna Jugoslavien i vårt land, samtidigt som nästan alla Europas demokratier stängde sina gränser, blev uppgiften för stor, åtminstone politiskt. Vi tar ansvaret för det, men det är inget beslut som vi känner stolthet över. Socialdemokratiska regeringar brukar stänga dörren inför tiondelen så många asylsökande och hävda att det är självklart att göra så. Frågan om asyl skall prövas individuellt för den enskilde på hans eller hennes egna meriter. Den asylsökande är just en enskild individ som oavsett etnisk, nationell, politisk eller religiös hemvist skall bedömas som en enskild individ, inte som medlem av en grupp. Den enskilda människan har sina egna värderingar och prioriteringar. Det som är naturligt och självklart för den ene kan vara helt fel för dennes landsman, trosfrände eller åsiktsfrände. I flyktingpolitiken får vi aldrig glömma den enskilda människan. Den nya lagen gör det inte enklare att avgöra asylärenden, men tydligare att färre skall få skydd. Fru talman! En samordnad politik för att förebygga eller undanröja orsaker till flykt och påtvingad migration skall vara ett viktigt inslag i Sveriges internationella agerande. Men det handlar om utvecklingsskeenden på mycket lång sikt. Dessa insatser kan inte ställas mot en generös behandling av asylsökande. Svenskt bistånd skall i hög grad riktas till de fattigaste länderna och endast i liten utsträckning till de länder varifrån det stora flertalet asylsökande från tredje världen till Europa kommer. Det är ingen tillfällighet att regeringens förslag i detta avseende förs fram av det statsråd som signerat den största neddragningen av svenskt u-landsbistånd. Socialdemokratisk solidaritet är tillväxtbetingad - såväl på hemmaplan som internationellt. Antalet som söker asyl i Europa är litet i förhållande till det stora antalet flyktingar i tredje världen. Oavsett om antalet asylsökande i de rika länderna varit stort eller ej har det alltid varit svårt att uppbringa tillräckligt ekonomiskt stöd för bistånd till de många flyktingarna i tredje världen. Att stärka insatserna för de många flyktingar som aldrig når de rika länderna i väst får aldrig tas till intäkt för en mer restriktiv asylpolitik i våra länder. Stöd i närområdet har varit alltför eftersatt. I den mån ökade hjälpinsatser minskar antalet människor som ser sig tvingade att ge sig i väg och söka skydd längre bort är det givetvis mer än välkommet för den enskilde. Ökat stöd i närområdet får inte vara ett skäl att göra det svårare att söka asyl i Sverige. Fru talman! Att tvingas lämna sitt hemland är för många flyktingar och deras anhöriga ett svårt beslut med följder för den enskilde som kan vara mycket svåra att hantera. För många framstår möjligheten att återvända hem som helt otänkbar. Så var fallet för alla dem som fram till 1989 flydde undan kommunismen. För andra åter är längtan efter att i en inte alltför avlägsen framtid kunna återvända till ett land, där det åter blivit möjligt för dem att leva utan hot, det som gör tiden i asyl möjlig att uthärda. Viljan och förmågan att förverkliga drömmen om ett återvändande beror ändå till sist alltid på hur situationen i hemlandet förändras, och det kan aldrig förutses. Till flyktingskapet hör både att den som aldrig trodde på en återkomst ändå kan få uppleva den möjligheten och att den som varit helt inriktad på att återvända hem aldrig får den möjligheten eller, om den ändå kommer, inte kan - visar det sig - utnyttja den. Stöd till återvandring för den som så önskar måste alltid ingå i en human flyktingpolitik. Viljan att återvända är individuell, och varje återvändarpolitik måste fullt ut respektera den enskildes valfrihet. Det samhälle som tar emot flyktingar måste också vara berett att låta dem stanna. Konjunkturskäl får aldrig vara orsak till att stimulera ett ökat återvändande av flyktingar. Fru talman! Ansvaret för flyktingströmmarna bör fördelas mera jämnt mellan Europas stater. Det förutsätter att flyktingpolitiken förs till de områden där majoritetsbeslut kan tillämpas inom EU. Inte minst flyktingkatastrofen i det forna Jugoslavien har visat på frånvaron av en gemensam europeisk asylpolitik. Asylrätten på Genèvekonventionens grund måste värnas inom ramen för en sådan asylpolitik. Men den måste kompletteras för att ge skydd också t.ex. i massflyktssituationer. Asylpraxis varierar mellan EU-länderna. Successivt har flyktingpolitiken stramats åt i hela Europa. En samordning av medlemsstaternas minimiansvar är därför nödvändig för att åtminstone några länder i praktiken skall kunna bedriva en något mera generös flyktingpolitik. Det får inte bli så att de minst generösa länderna sätter normen. Detta måste prägla tilllämpningen också av Schengenavtalet och den s.k. Fru talman! Propositionen innebär sammantaget att svensk flyktingpolitik blir snålare och att färre människor kommer att få skydd i Sverige. Folkpartiet avvisar regeringens förslag till ny flyktinglagstiftning. Det kommer tyvärr alltid att finnas flyktingar, människor som är i behov av skydd. Utgångspunkten för varje flyktingpolitik måste därför vara att värna asylrätten - rätten att söka skydd i annat land än det som vederbörande flytt från. Vi är inte beredda att medverka till att skyddsbestämmelserna i utlänningslagen urholkas eller inskränks. Människor med behov av skydd skall kunna få fristad, också i Sverige. En återgång till en vidgad tolkning av Genèvekonventionen som grund för beviljande av flyktingskap i Sverige är ytterst välkommen. Därigenom kan åtskilliga som fått stanna som krigsvägrare eller de facto-flyktingar nu få full konventionsstatus. 13 december-beslutet visar att ett skyddsbehov kan finnas också för dem som faller under dessa kategorier, men som inte kan få konventionsstatus ens med en vidgad tolkning. Vi avvisar därför förslaget att avskaffa de facto-flykting och krigsvägrarbegreppen i utlänningslagen. Likaså avvisar vi förslaget att avskaffa möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av politisk-humanitära skäl. Vilka grupper är det som har fått skydd i Sverige och som inte borde ha fått det? Kan majoriteten ge besked om det här i dag? Viseringspolitik ingår i kontrollen av invandringen till Sverige. Rätten att söka asyl däremot får inte inskränkas genom att viseringstvång införs för att hejda asylsökande från att nå fram till Sverige. Det finns många skäl till att en asylsökande på flykt från ett avlägset land inte alltid fullt ut uppträder så som den svenske utlänningsbyråkraten förväntar sig. Dokumentlöshet och nya, ändrade eller felaktiga uppgifter kan också ha sin naturliga förklaring. Invandrarverkets jakt på människor som beviljats uppehållstillstånd efter att ha lämnat felaktiga uppgifter visar på kollisionen mellan två helt skilda världar. Här måste regeringen snarast återkomma med förslag som innebär att möjligheten att återkalla tillstånd i sådana fall preskriberas inom rimlig tid. Fru talman! Under senare tid har barns rättigheter kommit att stå i centrum efter en rad utvisningsbeslut som på olika sätt drabbat inblandade barn. Myndigheterna har visat en påtaglig okänslighet och gjort stelbenta regeltolkningar, som i ett humanitärt perspektiv fått upprörande följder. Det måste vara fullständigt oacceptabelt i svensk flyktingpolitik att familjer splittras i samband med avvisning. FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades av riksdagen 1990. Man förutsatte då att barnkonventionen skulle tillämpas av myndigheterna. Så har i stort sett skett, med ett viktigt undantag. Vid beslut enligt utlänningslagen har barnkonventionen ofta åsidosatts - som om barnkonventionen inte gäller för asylsökande barn och barnfamiljer. Då är det inte förvånande om misstankar uppstår att myndigheter och regering vägrar låta barnkonventionen få genomslag i asylpolitiken och utnyttjar otydligheten i regler och ansvarsfördelning. I direktiven till både Flyktingpolitiska kommittén och Barnkommittén ingick att granska om och hur myndigheterna beaktat barnkonventionen vid tillämpning av utlänningslagen. Detta har inte skett - enligt uppgift på grund av tidsbrist. Riksdagen skall nu fatta beslut i frågan utan att den allra viktigaste informationen lagts fram. Nu återstår bara att ge regeringen bakläxa om barnkonventionen. Nuvarande ordning i asylprövningen med Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har tjänat ut. Den står som symbol för en utbredd misstro mot hela flyktingpolitiken. Rättssäkerhet och tilltro till asylhanteringen kräver nu att den görs om till en process under mer domstolsliknande former, där renodlade tvåpartsförhandlingar förs med den asylsökande närvarande. Regeringen bör återkomma med förslag härom. Fru talman! Vi i Folkpartiet står givetvis bakom alla våra reservationer i betänkandet. Men för att spara litet tid yrkar jag bifall till reservation 3, mom. 5, 14, 32, 58, 62 och 69, till reservation 9, mom. 34, och till reservation 14, mom. 4.
Fru talman! Det var egentligen så att jag på grund av inbillad tidsbrist kom att utelämna några korta avsnitt i mitt anförande, bl.a. det om återvandringsperspektivet, som Lennart Rohdin tog upp. Jag vill till honom säga att jag fullt ut delar hans åsikt därvidlag. Återvandringsperspektivet måste göras mer levande och bli mera tydligt. Jag ville ta upp visumbestämmelserna. Jag tror att Lennart Rohdin är medveten om att vi har åtaganden gentemot övriga EU-länder när det gäller visumreglerna. Vi kan inte ensidigt avskaffa dem.
Fru talman! Det gläder mig om Gustaf von Essen kan instämma i det jag sade om hur återvandringspolitik skall tillämpas och under vilka förutsättningar den får tillämpas. När det gäller viseringspolitiken är det helt klart, precis som Gustaf von Essen sade, att det finns en gemensam viseringspolitik inom ramen för EU samarbetet mellan medlemsstaterna. Det är anledningen till att vi både i vår motion och i vår reservation till betänkandet vill uppmana regeringen att driva samma linje, att viseringsplikt inte får användas för att hindra asylsökande från att över huvud taget kunna komma till de europeiska länderna och få sin sak prövad. Det finns en konsekvens där. Jag vill upprepa min fråga. Om man nu föreslår att ett antal kriterier som i dag har gett människor med skyddsbehov, inte nödvändigtvis de allra starkaste, rätt att stanna i Sverige inskränks, vilka grupper är det som hittills på grund av dessa kriterier har fått stanna men som inte borde ha fått stanna? Vilka grupper är det Gustaf von Essen förutser att vi i framtiden skall slippa ge skydd därför att de bara har ett visst skyddsbehov när de kommer till Sverige?

Fru talman! Debatten i dag är en av de viktigaste under mandatperioden. Den handlar nämligen om mänskliga rättigheter och hur vi som nation, som partiföreträdare och som enskilda människor försvarar de mänskliga rättigheterna, så som de främst kommer till uttryck i FN:s deklaration från 1948. Jag är övertygad om att många tror att mänskliga rättigheter enbart handlar om flyktingar och varje människas rätt att söka en fristad undan förföljelse, tortyr och krig i ett annat land, så som det är sagt i artikel 14 i FN konventionen. Artikel 14 är en av 30 artiklar. De mänskliga rättigheterna handlar om var och en av oss. Men det är när vi ger upp försvaret av artikel 14 som gör att människor är illa ute. För ger vi upp kampen för en generös, human och solidarisk flyktingspolitik i Sverige, då har vi också gett upp kampen för det solidariska samhället. Konsekvensen av att släppa efter för de främlingsfientliga, rasistiska och nynazistiska opinioner som finns i Sverige i dag blir att vi så småningom också ger efter för krav på en ren arisk ras. I dag stänger vi gränserna för kvinnor, män och barn som flyr undan krig därför att vi inte har ekonomiska resurser. I morgon har vi inte råd med handikappade. I övermorgon har vi inte råd med fattigpensionärer. Jag skall ge ett exempel på vad jag menar. Inom sjukvården i dag finns det personal som, när den får en sjuk flykting till sin avdelning, anser att utlänningslagen står över sekretesslagen, bryter tystnadsplikten och kontaktar Invandrarverket eller Utlänningsnämnden för att få besked om flyktingens status på uppehållstillstånd. Om inte papprena är i ordning vägrar man den sjuke vård vård. I dag vägras flyktingar utan uppehållstillstånd akutvård, i morgon vägras missbrukare vård, i övermorgon vägras handikappade hjälpmedel. Propositionen och betänkandet Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv bygger i långa stycken på Flyktingpolitiska kommitténs betänkande. Direktiven skrevs mitt under brinnande krig i Jugoslavien och är därför präglade av att Sverige då tog emot många flyktingar. Där står t.ex.: "I ett långsiktigt perspektiv måste den invandring som inte är mycket starkt humanitärt betingad eller är direkt relaterad till internationella konventioner och andra internationella åtaganden mer än hittills bestämmas av de samhällsekonomiska förutsättningarna och en bedömning av hur invandringen påverkar samhällsekonomin samt möjligheten till integration i det svenska samhället." I betänkandet tar majoriteten bort de factoflyktingar, krigsvägrare, lägger kvinnor, homosexuella och miljöflyktingar vid sidan om och begränsar politisk-humanitära skäl. Det var den invandringen som skulle bestämmas av samhällsekonomin. Avgörande för vem som skall få komma hit skall också var den personens möjlighet till integration i det svenska samhället. Vad innebär det? Är det bara de som är lika oss som får komma hit? Är det bara de som har liknande kultur som den svenska som får stanna? Varför kallas det för integrationsproblem när invandrare inte får arbete? Regeringen vill ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken, och det är bra, för det är ju självklart att även orsakerna till att flyktbehov uppstår måste diskuteras. Men då måste man också våga diskutera Sveriges roll i orsakerna till att människor måste fly sina länder. Då måste man våga diskutera vapenexporten i samband med migrationspolitiken och inte hänskjuta den diskussionen till försvarsutskottet. För då blir det ingen helhet. Ca 90 % av världens flyktingar är på flykt undan krig. Svenska freds och skiljedomsföreningen har visat att 65 % av de människor som under åren 1983-1994 sökte asyl i Sverige var på flykt från tio krigförande länder dit svenska företag under samma period hade exporterat krigsmateriel. När t.ex. turkiska stridsflygplan flyger in över Irak för att jaga och skjuta ned och döda kurdiska kvinnor, män och barn gör de det med hjälp av svenska kikarsikten. De turkiska stridspiloterna spårar upp, ställer in siktet för den kula som skall komma att döda ett flyende kurdiskt barn med svenska kikarsikten. Det är särskilt svårt att komma ifrån vårt moraliska ansvar för de flyktingströmmar som uppkommer därför att Sverige exporterar vapen till de krigförande länderna. Det moraliska ansvaret borde ha diskuterats i samband med migrationspolitiken, och det moraliska ansvaret borde genomsyra den svenska flyktingpolitiken. Fru talman! Det riktas en alltmer intensiv kritik mot Sveriges asylpolitik från internationella organ som övervakar de mänskliga rättigheterna. I maj fälldes Sverige för brott mot FN:s tortyrkonvention av kommittén mot tortyr i Genève. Det gällde ett beslut av Utlänningsnämnden att avvisa en asylsökande kvinna från Zaire. Tortyrkommittén avfärdade fullständigt Utlänningsnämndens resonemang. Eftersom Utlänningsnämnden brukar avfärda uppgifter om tortyr är den verkliga innebörden av beslutet att Sverige genom Utlänningsnämndens verksamhet systematiskt bryter mot FN:s tortyrkonvention. Det är bra att regeringen tog till sig den kritiken och nu föreslår att beviskravet för risk om tortyr skall sänkas. Rights Watch publicerade i september rapporten "Svensk asylpolitik i ett globalt människorättsperspektiv". Rapporten innehåller omfattande och stark kritik mot den svenska asylpolitikens brister i förhållande till landets internationella förpliktelser beträffande mänskliga rättigheter. Tyvärr har den attityd som intagits av regeringen och riksdagsmajoriteten mot kritiken från Human Rights Watch varit nonchalant och avvisande. När rapporten kom hävdade statsrådet Schori vid upprepade tillfällen att den kommande propositionen tillgodoser det organisationen kritiserar. När propositionen kom och organisationen granskade den, visade det sig att stora delar av kritiken på avgörande punkten kvarstår. Human Rights Watch skrev till socialförsäkringsutskottet och uttryckte sin oro över att man i propositionen endast rättade till ett fåtal av de brister som påpekats i den ursprungliga rapporten. Majoriteten vägrade att träffa HRW:s representant. Detta ointresse för att svensk lagstiftning i möjligaste mån skall överensstämma med de internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige biträtt skadar naturligtvis Sveriges möjligheter att på ett trovärdigt sätt arbeta för att främja respekten för mänskliga rättigheter i andra delar av världen. Fru talman! Det stora problemet i den svenska asylrätten har i och för sig inte varit lagstiftningen utan myndigheternas - dvs. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens - bristande vilja att tillämpa gällande lag och att respektera för Sverige bindande konventioner. Prövningen av asyl och utlänningsärenden hos dessa instanser har visat utomordentligt allvarliga brister i fråga om rättssäkerhet och rättstillämpning. De har i stor utsträckning åsidosatt den respekt för humanitet och mänskliga rättigheter som utlänningslagen hittills har vilat på. När jag kom in i riskdagen 1994 hade socialförsäkringsutskottet tagit ett utskottsinitiativ som handlade om att underlätta för svenska kvinnor att få behålla sina män här i landet medan de sökte anknytning. Det hade visat sig att lagstiftningen var sådan att männen tvingades åka tillbaka till det land som de hade flytt från för att söka anknytning, vilket många gånger ledde till att familjer splittrades under lång tid. I andra fall innebar det att mannen kastades i fängelse och torterades, i några fall försvann han. Utskottet ville att den frågan skulle lösas, och vi vidtog mått och steg för att så skulle bli fallet. I stället har Utlänningsnämndens praxis i dessa fall hårdnat och lagstiftarens intentioner åsidosatts. Ett annat fall är Mohammad Shakeri där Utlänningsnämnden, trots att man fått en skriftlig information från hans ombud, fullständigt ignorerade risken för självmord, vilket lagen uttryckligen säger är humanitära skäl som skall ge uppehållstillstånd. Det borde Utlänningsnämnden veta. Lagen säger ingenting om att det måste föreligga läkarintyg. Det borde Utlänningsnämnden också veta. Flyktingar som lämnar in ny ansökan till Utlänningsnämnden har inte rätt till offentligt biträde. Det borde Utlänningsnämnden veta och därför kallat in sina förtroendeläkare. Regeringen skriver att man skall ta hänsyn till barnets bästa under förutsättning att det inte kolliderar med samhällsintresset. Vi hörde i dag på morgonen Barnombudsmannen kalla den nya lagen vad gäller barnkonventionens uppfyllande för en papperstiger. Samma åsikter har Lagrådet och Utlänningsnämnden uttryckt. Texten i lagen kommer inte att förändra utlänningsnämndens praxis, därför att det inte finns några tillämpningsföreskrifter i förarbetena om t.ex. vilka samhällsintressen som skall ta över barnets bästa. Vad är det för tydlighet? Är det samma fagra tal, samma vackra ord som fälldes efter Mohammad Talic, 12 år. Båda har skrivit till riksdagsledamöter och till Pierre Schori och vädjat att de skall få stanna i Sverige. Barnombudsmannen tycker att det är bra att barnen visat sig, att de talar om vad de känner. Har vi verkligen sjunkit så lågt i Sverige att barn inte kan få vara barn, utan att barn skall ta ansvar för om de skall få leva i trygghet, få gå i skolan och känna att de har en framtid? Är det barn som skall vädja till flyktingministern om att inte behöva bli tillbakaskickade till krig? Om vi antar det här förslaget innebär det att barn för att få ett bifall måste begå - som det står i propositionen - "synnerligen självdestruktiva handlingar av utomordentligt allvarlig natur": Vad är det för ett samhälle som statsrådet Schori skapar där barn måste agera som vuxna och ta ansvar för det som inte Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna förmår, nämligen att uppfylla barnkonventionen? I artikel 7 i FN-konventionen om mänskliga rättigheter står det att alla är lika inför lagen och har - utan någon som helst diskriminering - rätt till lika skydd av lagen. Det finns något som heter brukande av falsk urkund. Preskriptionstiden för det brottet är två år för en svensk. Har myndigheten inte kunnat visa något brott under den tiden har den ingen rätt att åtala. Mohammad Shakeri brukade falsk urkund, Gabi Benan brukade falsk urkund och familjen Hanna brukade falsk urkund. Men för dem gällde ingen preskriptionstid. För utlänningar finns inte lika skydd av lagen. Sverige bryter mot artikel 7 i konventionen om mänskliga rättigheter. Jag hörde för två veckor sedan Centerpartiets Marianne Andersson sitta i Studio ett och berätta att Centern har väckt en motion om en preskriptionstid på två år för det s.k. återkallandeprojektet, som numera inte är ett projekt utan ingår i Invandrarverkets ordinarie verksamhet. I samma program hörde jag Sigge Godin från Folkpartiet säga att hans parti kommer att stödja motionerna om en preskriptionstid på två år, samtidigt som han i samma andetag hoppades att Centerns löfte inte bara var ett löfte i radion. Men Centerpartiet har ingen reservation om preskriptionstid. Sigge Godin kommer inte att stödja Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma motion om preskriptionstid. Varför inte det? Var det bara ett radiolöfte? "Aldrig mer ett fall som Mohammad Shakeri", sade statsrådet Pierre Schori när den 30-årige iraniern hade tagit livet av sig. Men vad i propositionen, vad i betänkandet säger att det inte kommer att upprepas? I propositionen sägs det inte ett ord om återkallelse av uppehållstillstånd. Varför ger inte statsrådet en officiell signal till Invandrarverket och Utlänningsnämnden? Varför införs in preskriptionstid för återkallande av uppehållstillstånd? Visst, det skall tillsättas en rättsprocessutredning, och departementet håller på att skriva direktiven. Men under tiden, Pierre Schori! Vad händer med de ensamstående invandrare som vistats här länge, som brukat falsk urkund och som riskerar att få sina uppehållstillstånd indragna av Invandrarverket? Skall de utvisas som Mohammad Shakeri? Eller tänker Pierre Schori ge en officiell signal - och denna gång måste den vara officiell, vi har hört för många inofficiella som inte har betytt något? Denna fråga vill jag ha svar på i dag, och jag tänker sätta upp mig på talarlistan ända tills jag har fått det svaret. I artikel 11 i FN-konventionen om mänskliga rättigheter står det: Var och en som anklagas för ett straffbart brott har rätt att förbli oskyldig till dess att motsatsen bevisats enligt lag i en offentlig rättegång där han skall ha alla nödvändiga garantier för sitt försvar. Mohammad Shakeri, Gabi Benan och familjen Hanna fick inte någon sådan rättegång. De fälldes ohörda utan någon försvarare. Regeringen har utfäst tillsättandet av en utredning om rättsprocessen i asylärenden, men förutsättningen är att Utlänningsnämnden kommer att finnas kvar. Vänsterpartiet vill lägga ned Utlänningsnämnden och i stället inrätta förvaltningsdomstolar så att den svenska rättsprocessen i asylärenden uppfyller artikel 11 i konventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen föreslår att skyddet för de factoflyktingar, krigsvägrare och att politiska och humanitära skäl skall tas bort. De bestämmelserna skall ersättas med rätt till skydd för den som riskerar förföljelse på grund av kön eller homosexualitet och för den som flyr från krig eller miljökatastrof. Det är samma bestämmelser som föreslogs av den flyktingpolitiska kommittén och som av den kommittén ansågs få till effekt att bara hälften så många människor skulle få skydd jämfört med enligt dagens regler. Anledningen till att man föreslog dessa förändringar var rent statsfinansiella, att spara pengar. Pierre Schori säger: Reglerna blir inte hårdare, bara tydligare. Självfallet blir det hårdare när skyddsnätet för dem som flyr klipps sönder. När Invandrarverket i sitt remissvar efterlyser tydligare anvisningar om vilka som skall ha rätt till uppehållstillstånd enligt den nya krigsflyktingregeln svarar regeringen att det ju bara blir fråga om att fortsätta samma praxis som man hittills har tillämpat. Här följer ett exempel på denna praxis: En man ville stanna i Sverige för att komma undan följderna av kriget i Libanon. Han lämnade landet sedan bostaden träffats av en granat och helt förstörts och modern dödats. Invandrarverket och regeringen ansåg att han skulle direktavvisas tillbaka till kriget, eftersom det var uppenbart att han varken hade rätt till asyl eller uppehållstillstånd på humanitära skäl.Det är den praxis som gäller i dag och som man skall fortsätta att tillämpa. Fru talman! Enligt propositionen skall förföljelse på grund av kön eller homosexualitet inte falla under flyktingkonventionens flyktingbegrepp. Regeringen anser att det är en för vidsträckt tolkning att anse att kvinnor eller homosexuella skulle kunna utgöra en Vänsterpartiet anser att förföljelse på grund av kön eller homosexualitet skall kunna falla under flyktingkonventionens flyktingbegrepp. Fru talman! Nu ligger regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen på riksdagens bord. Tyvärr finns det knappast något i dessa förslag som kommer att rätta till de svåra missförhållanden som jag har berört. Vi i Vänsterparitet har tagit hänsyn till den internationella kritiken och föreslagit ändringar i lagstiftningen för att råda bot på de kritiserade förhållandena. Vänsterpartiet har en lång rad reservationer med inriktningen att förändra dagens brutala praxis och åstadkomma en tillämpning grundad på humanitet och försök till inlevelse. Vi anser att den svenska flyktingpolitiken skall uppfylla det som statsrådet Schori så vackert sade efter det att Mohammad Shakeris självmord hade skakat alla rättstänkande och kännande människor i Sverige: "Shakeris självmord måste bli en djup tankeställare för alla dem som har sten i hjärtat i asylfrågor. Vi måste skärpa våra sinnen, öka vår inlevelseförmåga i flyktingars förtvivlan. Vi måste kunna se människan bakom dokumentet." Om nu Mohammads självmord har blivit en djup tankeställare, ökat vår inlevelseförmåga, skärpt våra sinnen och gjort så att vi ser människan bakom dokumentet vill jag, fru talman, avsluta med att säga: Jag har läst propositionen, jag har skärpt mitt sinne, jag har försökt att öka min inlevelseförmåga och se människorna bakom dokumentet. Men jag ser bara människor med sten i hjärtat i asylfrågor. Fru talman! Vänsterpartiet har i motioner försökt att påverka majoriteten i riksdagen, men inte lyckats. Vi har ensamma eller tillsammans med andra partier avgett 44 reservationer, och jag står självfallet bakom alla dessa. Men jag yrkar bifall till 15 av dessa. Och jag gör det för att visa internationella organisationer att det finns en opinion i Sverige som vill ha en annan flyktingpolitik, jag gör det för våra flyktingar och för de frivilliga som arbetar med flyktingar. Men jag gör det främst för att jag, som Skorpan i Bröderna Lejonhjärta uttryckte det, inte vill känna mig som en liten lort. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Fru talman! Låt mig säga att det hade varit bra om Centerpartiet hade haft samma åsikt om de utredningar som har utrett Utlänningsnämndens praxis vad gäller barnkonventionen. Jag tycker fortfarande att Rättsprocessutredningen är viktig. Men vad Karin Israelsson inte svarar på är vad man tänker göra med de invandrare som nu granskas av Invandrarverket och kanske får sina uppehållstillstånd indragna. Jag tolkar det så, att ni tänker lämna dem helt åt sitt öde.
Fru talman! Om vi skulle rösta om en reservation i morgon, skulle vi inte kunna besluta om hur ärendena skall handläggas, utan det är viktigt att ha ett rejält utredningsunderlag. När vi skrev vår motion visste vi inte att Rättsprocessutredningen skulle tillsättas. Den har ju kommit till under ärendets gång. Av den anledningen har vi funnit att denna utredning är en väg att nå fram till en godtagbar bedömning av dessa ärenden.